Fru talman! I de landsting där Ingrid Burmans partikamrater styr är köerna längre än i de borgerligt styrda landstingen. Ingrid Burman står ju också bakom en regering som inte har sett till att köerna minskat i svensk sjukvård. De har i stället ökat sedan Socialdemokraterna kom till makten 1994. För varje gång som vi närmare oss ett val blir intresset för vårdköerna stort både från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, men ni gör ju ingenting åt dem. De här tillgänglighetspengarna handlar ju om, som jag visade i mitt anförande, att försöka rädda förtroendet för sjukvårdssystemet och inte för att i första hand se till att människor får vård i tid. Det som skiljer Ingrid Burman och mig åt är jag vill att människor ska få en vårdgaranti så att de kan gå till ett annat sjukhus och få vården utförd där om inte landstinget klarar av detta, men den möjligheten ger inte Ingrid Burman svenska patienter.

Fru talman! Jag tror att det till viss del beror på 90-talets nedskärningar. Jag tror att det till viss del beror på att vi har nya behandlingsmetoder. Jag tror också att det beror på att vi inte har hunnit omorganisera vården och tillföra den tillräckligt med resurser. Det är den stora politiska uppgiften för framtiden. Den politiska uppgiften är inte att marknadsutsätta sjukvården så att det blir annat än behov som styr den.

Fru talman! När en person plötsligt drabbas av sjukdom blir det kris. Hotet om död och smärta gör att inget annat blir viktigare än att få bot och behandling. Alla andra intressen ställs åt sidan. Släkt och andra vänner känner och visar medkänsla på olika sätt. Men hur går det då att verkligen få den hjälp man behöver? Plötsligt står man där och tror att det är klart att man får sin operation eller sin behandling. Men så är det tyvärr inte. Vårdköerna växer på många ställen till så väl operationer som annan behandling. Att få vänta två år är inte ovanligt, och vi har här redan hört andra siffror. Personen får beskedet att det är normalt att få vänta. På andra ställen kan man minsann få vänta ännu längre. Som om det skulle vara någon tröst mitt i all smärta! För oss som är friska går ett dygn ganska fort. Men när man är sjuk är det en mycket lång tid. Ibland kan det verka som om det viktigaste för oss är att hålla budgeten. Inget budgetunderskott ska finnas. Det är naturligtvis en bra ambition. Men varför talas det så sällan om vårdunderskott? Många får vänta på en operation, cancerpatienter får vänta på behandling, psykiskt sjuka barn får vänta på att bli inlagda efter en specialistbedömning. Det handlar om människor - människor i kris. Alla människor har faktiskt ett absolut och lika värde, och de har en självklar rätt att få vård och behandling även om vi inte är personligen bekanta med dem. Om inte det system vi har i dag i vårt land fungerar måste vi hitta på något nytt. Jag tror att vi måste få fler aktörer, fler alternativ. Jag är säker på att det förstärker kvaliteten på hela sjukvården. För oss och för mig är det patienten som är det viktigaste, inte organisationen eller styrelsen. Patienterna måste ha frihet att välja. Det är inte riktigt detsamma som valfrihet, för det måste fungera ändå. Men man måste ha frihet att välja. Fru talman! Vi har kunskap om bot och behandling. Vi har läkare och vi har övrig personal som kan ge det. Vi har operationssalar och teknisk utrustning som i dag inte används till mer än 25 % av tiden. Trots det nekar vi vård i rätt tid. I partiledardebatten sades det mycket klokt. Bl.a. sade Lars Leijonborg någonting om underlåtenhetssynd. Det hade han lärt sig i söndagsskolan, och det har jag också gjort. Vårdunderskottet är, tycker jag, ett exempel på en underlåtenhetssynd där det är patienterna som drabbas. Det får alltså etiska konsekvenser. Den gyllene regeln är egentligen den allra bästa utgångspunkten för politiska beslut. Allt vad ni vill att andra ska göra för er, ska ni göra för dem. Samtidigt, fru talman, kan jag inte låta bli att säga att rent företagsmässigt är det ett enorm resursslöseri att låta exempelvis operationssalarna stå tomma. Vilket företag skulle någonsin acceptera det? Vår otrygghet bevisas av att fler medborgare tecknar privata sjukvårdsförsäkringar. På Dagens Nyheters förstasida kan vi i dag läsa att många fler köper sjukvårdsförsäkringar. Men på grund av att man har en kronisk sjukdom eller ett funktionshinder blir man nekad det. Eller också får man så stora kostnader att det blir omöjligt att klara av dem. Det här oroar mig, fru talman. Jag tror att vi som politiker måste erkänna att det inte fungerar i dag. Det räcker inte med att säga att vi har en god kvalitet på vår sjukvård i en internationell jämförelse. Det räcker inte heller för mig att säga att de flesta är nöjda. Vi måste faktiskt se till att alla blir nöjda. Inte en enda människa ska behöva vänta i två, tre, fyra eller fem år. Den besvärliga vårdsituationen tär också mycket hårt på sjukvårdspersonalen. När jag besöker olika sjukvårdsinrättningar runt om i landet - alltså inte bara i Kalmar län - är det en samstämmighet. Man är helt slut. Med ett hot över sig nu i budgettider om att vi ska spara ännu mer, säger de: Hur ska vi orka? Man känner sig otillräcklig. Man känner empati för sina patienter som får vänta länge, som har mycket smärtor. Man förmedlar kontakten med doktorn om fler värktabletter, osv. Man känner att man nästan inte har någon möjlighet att påverka sin situation. Därför tror jag att bristen på vårdpersonal är ett av framtidens största hot mot sjukvården. Hur ska vi bedriva en sjukvård om vi inte har sjukvårdspersonal? Man får höra i debatterna att Sverige aldrig har haft så många läkare och sjuksköterskor som nu. Nej, det är sant. Men vad gör de? Pysslar de med de saker de har utbildning för, det som de har lärt sig? Många mycket kunniga doktorer som är oerhört kvalificerade och som behövs så innerligt väl för patienterna leker ekonomiska experter därför att någon har sagt att den uppgiften ska de göra. Alltså har man rationaliserat bort olika yrkesgrupper. På en del håll är det läkarsekreterare och ekonomer. Och sedan har man satt doktorerna till administrativt arbete. Det finns det ju siffror på, fru talman. I t.ex. England har doktorn direkt patientarbete under en mycket större del av sin dag än vad man har i Sverige. Mediciner och kostnader har diskuterats mycket den senaste tiden, och nu har man lagt en lagrådsremiss. Jag håller också med om att kostnaderna har ökat. Men jag tycker att det är alldeles för lite tal om vilka fantastiskt positiva saker läkemedlen har gett. Många människor har fått en helt ny situation tack vare ett bättre läkemedel. Faktiskt är det så att en del sjukdomar numera kan behandlas med mediciner i stället för operationer, och ändå känns det som en belastning. Vi har fått färre sjukskrivningar och det ena med det andra på grund av detta, så låt oss för allt smör i Småland, som man säger, se till att vi också säger något positivt om vad läkemedlen har gjort. Sedan skulle jag vilja fråga socialministern varför vi inte kan få provförpackningar på läkemedel. Vi vet ju att hundratals piller är gömda i byrålådorna hemma. Säkert är det många som får hundra tabletter utskrivna, och egentligen tål man dem inte utan får en ny burk. Fru talman! Jag ber om ursäkt för att jag dragit över tiden. Jag hade mycket mer att säga, för det här är viktigt. Men tack för ordet, och lycka till, ni andra!

Fru talman! Det är bättre med patienten i centrum än i väntrum. Självklart? Ja visst, men tydligen så svårt att åstadkomma. Vårdköerna är på många håll förfärligt långa, och ohälsa och sjukskrivningar ökar. Personalen har hamnat i ett ekorrhjul. De får allt svårare att klara sina ambitioner, och det går fortare och fortare. Det är svårt att klara en långsiktig personalförsörjning, det är svårt att behålla personal och det är svårt att rekrytera ungdomar till vården och omsorgen. I går fick jag ett brev från en chef i offentlig sektor som jag känner väl. Det var ett brev med rop på hjälp: "Vi kämpar på", skriver han, "med våra enkönade arbetsplatser, deltidsanställningar, låga löner, ingen fortbildning, hög grad av sjukfrånvaro. Vår vård och omsorgsverksamhet är vår viktigaste rekryteringsbas. Jag och våra anställda skall kunna säga till barnen; det är häftigt och utvecklande att arbeta inom vården och omsorgen." Han fortsätter: "Staten måste upp på scenen och ta ett mer aktivt delansvar för att klara en långsiktig personalförsörjning." Jag delar hans synpunkter. Så här får det bara inte fortsätta! Hälso och sjukvården är så viktig för många människors möjlighet att leva ett gott liv. Det ska sägas att vi trots allt har ett bra utgångsläge. Med internationella mått mätt har vi en hälso och sjukvård av mycket hög kvalitet. Vi har mycket att vara stolta över. Det krävs insatser i första hand i form av nytänkande och strukturella åtgärder. Vi måste också uppvärdera vård och omsorgsyrkena. Det behövs en tydlig strategi från samhällets sida, för vad är finare än att vårda, att bota, att trösta och att ge omsorg? Centerpartiet har nu medverkat via centermiljarderna till att ge de mest utsatta områdena inom hälsooch sjukvården en chans att lyftas fram och att få förutsättningar för vidare utveckling. Det gäller primärvården, psykiatrin och äldresjukvården. Även om det enligt min uppfattning går alltför sakta kan man börja se alltmer av verksamhet i alternativa driftsformer. Det är bra och ökar mångfalden. Vi stärker från Centerpartiets sida även landstingens och kommunernas ekonomiska resurser genom att vår politik ger en förbättrad skattebas. I vår nyligen väckta partimotion lyfter vi fram angelägna områden som bemötandefrågor, förbättrad tillgänglighet med införande av en nationell vård och hjälpmedelsgaranti. Vi lyfter fram frågor om ny teknik och forskning, hälsonät, läkemedel samt den framtida personalförsörjningen inom vården och omsorgen. Den solidariska skattefinansieringen av hälso och sjukvården ligger för vår del fast. Nu vill vi från Centerpartiet gå vidare från mer traditionella vård och omsorgssatsningar till en mer hälsoinriktad hälso och sjukvård. Ett decentraliserat samhälle, som vi från Centerpartiet eftersträvar, som grundas på människors aktiva deltagande, ger de bästa förutsättningarna för att minska ohälsa. Folkhälsoaspekter ska genomsyra all verksamhet i samhället. Den lokala nivån kan inte nog betonas. Vi måste bättre kunna följa hälsoläget, öka kunskapen om vad de regionala skillnaderna i hälsa beror på och vilka insatser som är verkningsfulla. Fru talman! I onsdags förra veckan besökte jag och några centerkolleger Skönviks Medicinska Rehabiliteringsklinik i Säter i Dalarna. Den tar emot remitterade patienter från primärvården, företagshälsovården och slutenvården och säljer tjänster till försäkringskassan. Den är länets utredningsklinik för smärta och har såväl hög produktivitet som hög kompetens. Den är för sina patienter något av nyckeln till hälsan, och dess utredningar är grunden för vård och behandlingsinsatserna. Man har ett års väntetid. På andra orter i landet finns än värre exempel. 80 % av kön i Skönviks verksamhet går sjukskrivna i väntan på utredning. Ska vi ha det så? Ska vi acceptera detta i välfärdslandet Sverige? Nej, självfallet inte. Sjukförsäkringen kostar 45 miljarder och förtidspensionerna lika mycket. Det är ofantliga summor som samhället betalar ut i passiva ersättningar. Människor får inte hjälp utan tvingas dras med ohälsa, passiviseras och ställs utanför arbetsgemenskapen. Det är ju ett helt sjukt system, ett område där behovet av strukturella insatser är tydligare än någonsin. Centerpartiet har redovisat ett batteri av åtgärder som bygger på att alla människor ska ha rätt till rehabilitering. Ett av våra viktigaste förslag är en finansiell samordning mellan främst hälso och sjukvård, socialförsäkring och socialtjänst, för bättre hälsa, kortare vårdköer och utökade rehabiliteringsinsatser. I november förra året gjorde vi tillsammans med Folkpartiet och Miljöpartiet upp med regeringen om en friare användning av sjukförsäkringspengarna. Intentionerna i överenskommelsen innefattade uppemot Det är direkt upprörande att regeringen inte står för denna överenskommelse. Jag tycker att ett handslag är något som man står för. De stora förlorarna är patienterna, som inte får sin rehabilitering eller blir kvar i vårdkön. Nu verkar regeringen tyvärr inte ta reson. Vi får därför jobba för att få en riksdagsmajoritet som kan driva igenom intentionerna i överenskommelsen, för patientens skull. Fru talman! Vi från Centerpartiet ger oss inte i arbetet för att få en finansiell samordning värd namnet. Lika målmedvetna tänker vi vara i arbetet för att förbättra folkhälsan och utveckla en hälso och sjukvård med hög kvalitet, en sjukvård nära till och utan köer.

Fru talman! Det har talats en del om hur det ser ut i svensk sjukvård, och jag tänker tala om vad som har hänt under de senaste tio åren i svensk sjukvård och äldreomsorg. Det är ett jättestort område, och jag har därför valt ut några punkter där jag tänker beskriva vad som har hänt under tioårsperioden. Jag tror att alla kan vara överens om att det är tunga områden som jag tänker tala om: vårdköerna, hur det ser ut med den basala sjukvården med husläkarsystem och liknande och hur det ser ut inom äldreomsorgen. Jag ska också försöka hinna med att säga några ord om hur man använder pengarna. Fru talman! Under de tre första av dessa tio år hade vi en borgerlig regering. Under de senaste sju åren har vi haft socialdemokratiska regeringar. Det kan kanske tyckas lite orättvist att jämföra en treårsperiod med en sjuårsperiod, men jag tror att vi från liberalt och borgerligt håll kan bjuda på en jämförelse av de tre åren med de sju. När vi tillträdde i den borgerliga regeringen för ganska exakt tio år sedan var vårdköerna i vårt land av traditionellt socialdemokratiskt snitt, dvs. långa. Det infördes då en s.k. vårdgaranti där syftet var att se till att det överallt i landet skulle vara möjligt att få de vanligaste operationerna och behandlingarna i vårt land inom en tremånadersperiod. Jag som var aktivt inblandad i detta - jag hade förmånen att vad gäller sjukvårdsdelen ha samma uppdrag som det Lars Engqvist nu har - kunde konstatera att förbättringarna gick långt snabbare än vad jag hade vågat hoppas på. Jag tror också att de kom snabbare än vad någon hade hoppats på. Sanningen är den att sådär 93-94 hade vi kortare köer i Sverige än vi kanske haft någon gång under överblickbar tid, och då tänker jag på de 40-50 senaste åren. Sedan fick vi en socialdemokratisk regering. Köerna blev längre. Vi fick beslut om att ta bort vårdgarantin och införa en speciell socialdemokratisk garanti, som jag inte tror att någon längre ens kommer ihåg namnet på. Vi fick en utredning som leddes av socialdemokrater och som konstaterade att det nog var bättre med den gamla vårdgarantin, och man föreslog t.o.m. ganska enigt i den utredningen att den skulle återinföras. Och nu är vi då, efter sju års socialdemokratiskt styre, i en situation då vårdköerna är på traditionell socialdemokratisk nivå i stora delar av landet. Det finns några undantag. Framför allt i Stockholmsområdet är det ju så att de som vill få vård inom tre månader får vård inom tre månader. En annan stor brist i svensk sjukvård har varit att vanligt folk inte har en fast läkarkontakt, någon att vända sig till, någonting som överklassen i alla länder brukar se till att den har. Det har inte vanligt folk haft i vårt land. Vi har haft ett oerhört sjukhuscentrerat system jämfört med nästan alla andra länder av vår typ, och tankegången om att alla i vårt land som ville skulle kunna få en fast läkarkontakt har vi ifrån Folkpartiet liberalernas sida drivit i sådär 25 år. Det som hände under de tre år som vi hade det nationella ansvaret var en mycket snabb ökning av antalet husläkare. Det rörde sig om en ökningstakt under en treårsperiod på kanske 1 300-1 400 nya husläkare, och förstås en kraftig minskning av antalet patienter per husläkare och en kraftig ökning av dem i vårt land som hade en fast läkarkontakt. Bland det första socialdemokraterna gjorde var att avskaffa den s.k. husläkarlagen och se till att det blev svårare för privatläkare att verka, och nu, sju år efter det socialdemokratiska maktövertagandet, kan man konstatera att vi inte har fler läkare per invånare än vad vi hade för sju år sedan. Det är facit av de socialdemokratiska insatserna vad gäller frågan om fast läkarkontakt. Det kan sägas något positivt, och det är i så fall att Lars Engqvist har sett ljuset på senare tid. Det är väl så att Lars Engqvist - jag har sagt det förut några gånger - är den kanske förste socialdemokratiske sjukvårdsministern som har kommit på att det där med fast läkare eller husläkare var en bra idé. Det har han heder av, men det är bara att konstatera att det är många bortkastade år, och det är relativt långsamma utbyggnadsplaner och stor skepsis, kan man konstatera, från det socialdemokratiskt styrda Landstingsförbundet. Sammanfattningsvis: Under en borgerlig treårsperiod: en mycket snabb ökning av antalet människor som hade en fast läkarkontakt, och under socialdemokraternas sju första år: stillastående. Fru talman! Äldreomsorgen är förstås svårare att mäta på samma sätt. Det är svårare att vara lika entydig. Man kan konstatera att vårdköerna har ökat eller att antalet husläkare ökade under en period och stod stilla sedan. Det är förstås oerhört varierat hur det ser ut vad gäller äldreomsorgen. Dock kan man konstatera att under de borgerliga åren skedde det förändringar vad gäller ansvaret mellan landsting och kommuner i akt och mening att kunna använda resurserna på ett avsevärt bättre sätt än tidigare. Socialdemokraterna stod bakom delar av detta, men flera av inslagen i den reformen var direkta resultat av saker som föreslagits från Folkpartiet liberalernas sida. Om det då är svårt att mäta exakt hur det ser ut i äldreomsorgen i dag jämfört med för sju år sedan eller tio år sedan kan man förstås också se på direkta observationer från människor som är verksamma i äldreomsorgen. Jag träffar nästan aldrig någon som påstår att det är klart bättre i dag i äldreomsorgen än för sju år sedan. Däremot träffar jag många som tycker att det är sämre. Sjuk och äldreomsorg kostar mycket pengar och måste kosta mycket pengar. Därför är det förstås oerhört viktigt att de pengar som finns används på ett så effektivt sätt som möjligt. En idé om att använda pengarna i vårt samhälle effektivare inom vården väcktes för sådär 15 år sedan i Bohuslän av ett antal olika landstingspolitiker av skilda färger - jag ska inte påstå att den uppfinningen var Folkpartiet liberalernas, även om vi väl är de som har arbetat hårdast för det under de senaste 15 åren. Ur detta växte det som sedan under 90-talet kom att kallas finansiell samordning, dvs. tankegången att det skulle kunna vara smart att ha lokala och regionala uppgörelser mellan landsting och försäkringskassor där man sade att en del av de pengar som går till sjukskrivning kanske skulle kunna användas effektivare genom att hjälpa människor som väntar på rehabilitering, operation eller behandling. Fru talman, idén är ju så rasande enkel, så det behövs ju inte många sekunder för att sälja den på ett torgmöte, ett pensionärsmöte eller någon annanstans. Men den skulle ju, trots att den är enkel, kunna vara fel. Sådant förekommer i mänsklighetens historia. Därför tog vi under den borgerliga regeringens tid och prövade idén, och bad några av landets främsta myndigheter på området att försöka utvärdera det hela. Och det gjorde de. Vi hade finansiell samordning ett antal år i ett tiotal kommuner. Det kom en utvärdering. Den var mycket positiv. Det hade sparats pengar, och människor hade fått hjälp. Så fort utvärderingen var klar och positiv lade sedan socialdemokraterna ned försöket. Sedan har vi, som Kenneth Johansson beskrev, försökt få till stånd en uppgörelse med regeringen om att få införa detta, men den har tyvärr inte förverkligats. Det här med hur man använder pengar handlar om mycket annat också. Man kan då konstatera, om jag ska göra jämförelsen en gång till mellan den där treårsperioden och socialdemokraternas sjuårsperiod, att under de borgerliga åren ökade produktiviteten inom sjukvården enligt Landstingsförbundet med 14-15 %, och sedan har den under socialdemokraternas tid stått still. Det är, fru talman, sju förlorade år vi har att se på vad gäller den socialdemokratiska tiden på sjukvårds och äldreomsorgsområdet. Jag har några frågor. De går att besvara med ja eller nej, om man vill, och det är förstås frågor till Lars Engqvist: Är vårdköerna i dag kortare än när ni tillträdde? Är äldreomsorgen i dag bättre än när ni tillträdde? Är husläkarna i förhållande till befolkningen fler än när ni tillträdde? Och gör vården sammantaget mer i dag än när ni tillträdde?
Fru talman! Först ska jag tala om vad jag inte ska tala om: Jag tänker inte använda mina åtta minuter till att propagera för det stora behovet av en tandvårdsförsäkring för alla åldersgrupper. Det arbetet pågår. Inte heller vill jag lägga mer krut på vilka huvudmän som är bäst lämpade att administrera vården. Vårt gröna fokus i vårdfrågorna, fru talman, är i stället inställt på helhetssyn, patientperspektiv, kvalitetssäkring och på förebyggande insatser. Tre viktiga siffror behövs som bakgrund till det jag ska säga. Sjukvården kostar samhället 160 miljarder kronor, dvs. 7,7 % av BNP. Läkemedlen kostade i fjol 15,6 miljarder, och kostnaden för läkemedelsbiverkningar har beräknats av Nätverket för läkemedelsepidemiologi till hela 20 miljarder. Jag vill illustrera hur vi gröna vill vidga sjukvårdens traditionella domän genom att titta på den lagrådsremiss om läkemedelsförmån som nu förbereds och som i grunden är bra. Kostnaderna för läkemedel och risken för beroende och medikalisering måste hejdas. Principen att ersätta en dyrare verksam substans med en billigare lika bra, s.k. generisk substitution, är ett viktigt inslag för konkurrens och för kostnadsminskning. Men i förslaget som ligger nu saknas tre grundläggande aspekter som jag vill ta upp, för de visar samtidigt på de luckor som vi menar finns såväl inom skolmedicinen som i den parlamentariska vårddebatten, perspektiv som vi står för och kämpar för. Det första är representationen, nämligen av den komplementära medicinens kompetens. Var ska den hämtas in? Alltfler människor sätter tilltro till mer än det som ryms inom skolmedicinen. De söker en vidgad syn på bot och hälsa. En färsk utredning visar klart att den här tilltron ökar och att den bör tas på allvar. Var är således öppningarna för de alternativa läkemedlen? Hur ska patienter som väljer naturmedel och t.ex. homeopatiska terapier på sikt kunna få respekt för de här valen och få dem inlemmade i statens högkostnadsskydd? Det finns inte en rad och inte en fundering. Medicin är tyvärr fortfarande i allt väsentligt förknippat med enbart syntetiska piller. Det andra perspektivet, fru talman, är den totala avsaknaden av miljöresonemang. Hur återvinns överblivna läkemedel? Hur minskas förpackningarna? Hur kan städernas slam med sina medicinrester renas till en användbar gödning i ett kretslopp mellan stad och land? Och är läkemedlen framtagna med onödiga och smärtsamma djurförsök? Det finns inte en rad och inte en fundering. Då känns den ansvarsfulla ekologiska totalomställningen i alla delar av samhället mycket långt borta. En tredje aspekt som har med både förebyggande och biverkningsfri bot att göra är allt det som man kan göra gratis för sin hälsa. Den begränsade definitionen på ordet läkemedel skvallrar i sammanhanget om begränsningen i tänkandet. En verklig läkemedelsförmån bör på sikt omfatta även sådant. För vissa åkommor är det nämligen belagt att motion kan ge bättre verkan än syntetiska piller - någonting som man kan läsa sig till i en förteckning som heter FYSS, som är en motsvarighet till den välbekanta FASS. T.ex. tjocktarmscancer, benskörhet och vissa psykiska sjukdomstillstånd får en bättre bot med rörelse och motion än med kemisk terapi. Vi vill därför gradvis öppna för att läkare ska kunna förskriva även t.ex. vistelse på hälsohem eller motion, och vi vill också - och det här är viktigt - förstärka idrottens och rörelsens ställning i skolan. Minst en timme betygsfri rörelse per dag i skolan är målet. Fru talman! Maten, motionen, kulturen och de goda sociala relationerna är således grunden för vår hälsa. De största vinsterna i folkhälsoarbetet görs så att säga uppströms i orsakskedjan på den förebyggande sidan. Därför blir barnen den viktigaste målgruppen. Om barnens hälsa ska bevaras genom livet är skolidrotten, skolhälsovården, skolmiljön och skolmaten helt centrala, liksom det livsviktiga förebyggande arbetet mot missbruk i alla former. Vissa kemiska substanser är ju långtifrån läkande. Det växande narkotikamissbruket i allt lägre åldrar är den i särklass kraftigaste varningssignal om framtiden som vi får från samhället i dag. De narkotikapolitiska utmaningar som utredningen Vägvalet ger oss måste denna församling ta på allra största allvar. Om tio år får vi annars en katastrofal sjukvårdssituation om en alltför stor grupp unga vuxna då kanske totalt har gått vilse i haschdimmorna och ecstasydjungeln. Vad de saknar är troligen tillräckligt närvarande och tydliga vuxna runtomkring sig i skola, hem och närområde, som sätter gränser, som griper in och som ger alternativ. Många av dem återfinns i köerna till barn och ungdomspsykiatrin. I dag bedömer Socialstyrelsen och Barnombudsmannen att 70 000 barn i landet väntar på att få tid där. Det är fullständigt oacceptabelt. Det är en akut uppgift för oss. Därför, mina vänner, är min lilla förhoppning i dag att tillgänglighetsmiljarderna och en Finsamsamverkan ska kunna göra avsedd verkan. Men, fru talman, min stora förhoppning ligger i att vi ska bli många fler som inser vikten av ett lugnare arbetsliv. Med en väsentligt kortad arbetsdag kan familjen hålla ihop, kan föräldrar och barn träffas, kan nackmusklerna läkas, kan influensan slippa bryta ut, kan sjukförsäkringskostnaderna äntligen minskas. Med mindre stress i arbetslivet som en spjutspetsstrategi för framtiden får vi mindre ohälsa, mindre kostnader för rehabilitering och för läkemedel, mindre narkotikamissbrukande vilsna ungdomar och mer tid för motion och för hemlagad mat med friska råvaror. Ingen annan reform kan mäta sig med en kortad normalarbetstid i effektivitet på folkhälsan.

Fru talman! Alla som är engagerade i den svenska sjukvården får dagligen skildringar om vårdens brister och tillkortakommanden. I ett brev till det ansvariga landstingsrådet i Stockholms läns landsting berättar t.ex. en man om sin cancer. Han har just opererat bort prostatan. För att vara alldeles säker på att han är fri från sin cancer ska han omedelbart genomgå en hormonbehandling. Men för att brösten inte ska växa med hormonbehandlingen ska de engångsbestrålas. Mannen fick därför en remiss till Radiumhemmet. Han berättar hur han ringde kontinuerligt från nio på morgonen till kvart i tre på eftermiddagen för att över huvud taget komma i kontakt med mottagningen. Så småningom fick han besked att de inte kunde ta emot honom förrän om flera månader. När man fått besked att man har cancer och åtgärdat detta med en operation är det oacceptabelt att man ska vänta i månader för att få en nödvändig kompletterande behandling. En pappa till en tvåårig dotter skriver till Patientnämnden i Stockholms län att vårdcentralen vägrade ta hand om hans lilla flicka, som led av allergiska utslag. Pappan hänvisades till Huddinge sjukhus, där de i sin tur upplyste att de inte tog emot barnet utan remiss. En gravid kvinna begär i ett brev till Huddinge sjukhus förhandsbesked om hon kommer att få plats för att föda sitt barn på Huddinge, där hon vill vara. Hon är orolig för att, såsom många hundratals andra i Stockholms län, tvingas åka till ett annat landsting för att föda. Men någon sådan garanti kan sjukhuset inte lämna. Stockholms läns landsting kan med rätta vara stolt över att ha kortare väntetider än andra landsting till vissa planerade behandlingar. Men samtidigt tyngs den stockholmska sjukvården av andra allvarliga brister. Patientnämnden i Stockholms län konstaterade i sin årsrapport för år 2000 att tillgängligheten i primärvården är ett stort och växande problem. Vårdgarantin inom primärvården uppfylls inte, skriver nämnden, eftersom primärvården i Stockholm är svagt utbyggd och underbemannad. Också delar av den övriga sjukvården, t.ex. cancervården, har oacceptabla väntetider. Och i förlossningsvården råder det kaotiska förhållanden. Kort sagt: I Stockholm har vårdkedjan brustit. Och detta oroar alltfler människor. Men Stockholm är sannerligen inte ensam om att plågas av bristande tillgänglighet. Alla landsting har problem, fast de ser olika ut. Gemensamt är att sjukvårdens samlade resurser inte motsvarar människors berättigade krav. Ställda inför problemet med bristande tillgänglighet i vården är det många som frågar sig: Går det att skapa en organisation och en finansiering som på en och samma gång bevarar allemansrättens principer om en vård på lika villkor och arbetar bort köerna och ökar tillgängligheten? Under de senaste åren har det här och var hävdats att detta är omöjligt och att vi blir tvingade att endera acceptera långa väntetider eller ge upp tankarna på en sjukvård på lika villkor. En del, såsom Moderaterna, har politiska skäl för sådana påståenden. De verkar faktiskt för en sjukvård som bygger på marknadens principer. Andra, som vill behålla en vård på lika villkor, präglas av uppgivenhet. De tror att det blir svårt att övertyga medborgarna om att öka skattefinansieringen av sjukvården, och de ser därför ett ökat inslag av privat finansiering som en tvingande nödvändighet. Men denna uppgivenhet är omotiverad. Alla undersökningar visar att svenska folket vill ha en offentligt finansierad sjukvård och att man är beredd att via skatterna betala mer för att garantera kvaliteten och tillgängligheten. I själva verket är förutsättningarna för en utveckling av den svenska sjukvården just nu sällsynt goda. För det första: Efter de stora och påtvingade neddragningarna under förra årtiondet - som var en följd av de ekonomiska problem som Bo Könberg försiktigtvis glömde att nämna - ökar nu antalet vårdtjänster i landstingen. Under de två senaste åren, från 1998 till 2000, har det totala antalet vårdanställda bara inom landstingen ökat med 8 150. Antalet läkare i landstingen har ökat med 1 201. Antalet sjuksköterskor har ökat med övrigt har andelen administrativ personal också ökat, just för att förhindra att läkare och sjuksköterskor sysslar med sådant som de egentligen inte i första hand ska göra. Denna utveckling av personalen fortsätter. Vi kommer att få se att också under 2001 och 2002 ökar antalet anställda. Vi får fler läkare, fler sjuksköterskor, fler undersköterskor och mer personal i den svenska sjukvården. Denna personalökning backas nu upp av en kraftig satsning på utbildning av läkare och sjuksköterskor. För det andra: Över blockgränserna beslutade riksdagen förra hösten om en sjukvårdspolitisk handlingsplan för de kommande åren. För första gången förs nu ekonomiska resurser över från försvaret till sjukvården. Med start i år satsar staten sammanlagt 9 miljarder kronor under fyra år för att utveckla sjukvården. Riksdagen gav också ett tydligt besked om vart pengarna ska gå. De ska användas för att förstärka primärvården och ge, som Bo Könberg säger, patienterna möjlighet att etablera en fast läkarkontakt. Pengarna ska gå till att öka de medicinska insatserna i äldreomsorgen och bygga ut psykiatrin. För det tredje: Enligt en särskild överenskommelse mellan regeringen och Landstingsförbundet ska staten skjuta till ytterligare 3,75 miljarder till landstingen under de kommande tre åren för att öka tillgängligheten i den svenska sjukvården, minska väntetiden och arbeta bort köerna. För att få del av dessa pengar ska landstingen i december i år redovisa sina planer för att öka tillgängligheten. Målet är att vi inom tre år ska nå en situation där ingen ska vänta på en planerad behandling mer än tre månader. En av förutsättningarna för att nå detta mål är den rekommendation om patientens möjlighet att välja vård över hela landet som Landstingsförbundet antog i våras. I de flesta landsting gäller landstingsförbundets rekommendation från den 1 juli i år. De övriga landstingen tar sikte på att genomföra rekommendationen under nästa år. För det fjärde: Regeringen och Landstingsförbundet har tecknat ett avtal om gemensamt ansvar för finansieringen av läkemedelsförmånen under de kommande åren. För att inte kostnaderna för läkemedel ska tränga ut annan vård eller tvinga fram nya höjningar av högkostnadsskyddet garanterar staten ersättning till landstingen för läkemedelsförmånen med över 56 miljarder kronor sammanlagt under de tre kommande åren. I en särskild proposition kommer regeringen att redovisa förslag för att få en rimlig utveckling av läkemedelskostnaderna. För det femte: Sverige fick förra hösten, i likhet med många andra länder, ett regelverk för ägarformerna inom sjukvården. Genom lagen bejakas mångfald och alternativa driftsformer inom vården. Däremot kan inte landstingen överlåta driften av akutsjukhus till företag som drivs med privata vinstintressen. Denna gränsdragning mot de kommersiella intressena är nödvändig för att skapa förtroende för den satsning på mångfald som är ett viktigt inslag i handlingsplanen. Medborgarna måste veta att förändring av organisationen och en ökad mångfald inte leder bort från allemansrätten till en marknadsstyrd vård. För det sjätte: Sjukvården kan bara utvecklas om dess ekonomiska förutsättningar är långsiktigt stabila. Under de kommande åren måste sjukvården tillåtas växa och ta en större andel av våra gemensamma resurser. Landstingens nettokostnader för sjukvården har under de två senaste åren ökat med 11,5 miljarder kronor från 93,4 till 104,9 miljarder. Landstingen måste försäkra sig om att ha sin ekonomi i balans. De flesta landsting är nu i balans, och flertalet av de övriga arbetar med utvecklade handlingsplaner för att undanröja sina underskott. Fru talman! Detta gäller emellertid inte alla landsting. Strax efter förra valet utropade Chris Heister här i riksdagen sin oförblommerade glädje över att Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Halland fått borgerliga styren under moderaternas ledning. Invånarna i dessa regioner var enligt henne att gratulera. Det var inte bara köerna som skulle försvinna, utan nu skulle landstingens ekonomi bli bättre. Nu kan vi läsa resultatet, och det är sannerligen dystert. I Västra Götaland rämnade som bekant den borgerliga koalitionen efter halva mandatperioden. I de andra landstingen hankar sig majoriteten kvar. Men det enda de otvetydigt lyckats med är att undergräva landstingens ekonomi. I Skåne beräknas underskottet i år bli 604 miljoner kronor. I Halland kommer för första gången en redovisning om underskott i landstingets ekonomi efter många år av balans. Men värst är det i Stockholms län. Där har den borgerliga majoriteten sänkt landstingsskatten men låtit sjukvårdskostnaderna skena okontrollerat. Förra året uppgick underskottet till 1,7 miljarder. Sammanlagt är skuldberget nu 3,2 miljarder. Årets underskott prognostiseras till mellan 2,4 och 2,7 miljarder. De frågor som alltfler nu ställer sig är: Vad kommer att hända med sjukvården i Stockholms län de kommande åren? Hur ser sjukvården ut för nästa generation? Chris Heister, som väl har goda kontakter med sina partikamrater - i alla fall med dem hon hyllade för några år sedan - kanske kan upplysa oss. Det finns såvitt jag förstår bara tre alternativ. Det ena är att vi står inför stora nedläggningar av sjukvården i Stockholms län. Är det sjukhusen eller primärvården som ska offras? Det andra är att höja skatten. Hur mycket blir skattehöjningen? Det tredje är att förklara landstinget bankrutt och hoppas att staten tar över ansvaret. Chris Heister! Ge oss ett besked. Vad tänker moderaterna göra?

Fru talman! Socialministern och jag verkar ha en gemensam sjukdomsinsikt och vet att allt inte är som det ska inom landstinget när det gäller bl.a. tillgänglighet. Ett av de allra viktigaste förslag som jag har tagit fram, och som jag tills för bara några veckor sedan trodde att vi var överens om, gällde just en rejäl satsning på en permanent finansiell samordning. Jag har redan i mitt anförande redovisat att det bidde en tumme - en tumme som tyvärr inte är så väldigt mycket att bygga på. Min fråga till socialministern är: Är det inte klokt, när vi nu letar efter åtgärder, att gå tillbaka och satsa på det som var den ursprungliga tanken, dvs. en permanent finansiell samordning värd namnet?
Fru talman! Även jag trodde att vi var överens och blev en smula överraskad över att Folkpartiet, Centern och Miljöpartiet tolkade uppgörelsen på det sätt som gjordes. Vi var överens om att pröva finansiell samverkan eller det som i utskottsbetänkandet har kallats för samverkan mellan olika intressenter på området. Vi är beredda att göra det. Men vi var inte beredda att såsom Centern och Folkpartiet och möjligtvis också Miljöpartiet säga att vi avsätter 10 % av försäkringsanslaget, därför att vi är rädda för att ett sådant beslut skulle innebära att vi undergräver försäkringen. Glöm inte bort att sjukförsäkringens väsentliga uppgift är att garantera trygghet vid inkomstbortfall när man är sjuk och inte kan arbeta. Vi får inte använda pengarna på det sättet att vi inte klarar finansieringen av sjukförsäkringen. Därför sade vi: Låt oss börja på en väsentligt lägre nivå och pröva oss fram för att se vilka effekter det får. Det är på den punkten vi skiljer oss åt. Vi är beredda att för vår del fullfölja överenskommelsen och pröva oss fram på den nivå som vi tycker är lämplig, men vi är inte beredda att följa Folkpartiets och Centerns förslag.
Fru talman! Vi är beredda att fullfölja på den nivå som vi finner lämplig, säger socialministern. Om man är fyra parter om en överenskommelse måste det väl vara den nivå som de fyra finner lämplig? För mig är det ingen som helst tvekan om att det handlade om hela landet, om att frigöra befintliga sjukförsäkringspengar och om lokala upplägg. Finsam, Socsam och andra står som modell. Det var enligt min uppfattning, och enligt tre av fyra inblandade parters uppfattning, väldigt tydligt och klart att det låg i den tidigare Finsammodellen. Jag uppmanar socialministern att gå tillbaka till ursprungsuppgörelsen. Där har vi strukturgrepp att ta. Där kan vi satsa på att få beta av vårdköer och framför allt få folk i rehabilitering.
Fru talman! Det vi var överens om var den principiella hållningen till frågan om finansiell samverkan. Det är det man kan läsa ut av de handlingar som finns och det beslut som togs här i riksdagen och som fanns med i utskottets betänkande. Det håller vi oss till, och det är viktigt. Om vi sedan inte kommer överens om nivåerna och det faktiskt skiljer så pass mycket att Folkpartiet och Centern säger att vi ska ta 41⁄2 miljard ur försäkringsanslaget och använda dem och vi säger att vi vill börja på nivån 400 miljoner kan det inte bli en votering om vad man gör. Det är det viktiga. Jag tycker att det är beklagligt att vi inte kunde börja med det som Kenneth Johansson kallar en tumme.

Fru talman! Jag skulle vilja rikta in perspektivet på de sjukskrivna inom sjukvården - de anställda, som oftast är kvinnor. Det är kvinnor som känner stress på jobbet, som känner stress i hemmet, som har ett behov av att kunna kombinera arbete och familj och som har ett behov av att kunna påverka sin arbetsmiljö och situation. Det är den chans som finns för kvinnor att starta eget inom de områden som de jobbar i.
Fru talman! Jag förstår uppriktigt sagt inte kopplingen mellan att subventionera hemnära tjänster och att se till att det finns vettiga arbetsmiljöer i sjukvården. Det är rimligt att vi får goda arbetsmiljöer i sjukvården, likaväl som på andra arbetsplatser. Ett av problemen i sjukvården är just tunga lyft. Det är stressiga arbetsförhållanden. Det är brist på personal som gör att det blir en ökad stress. Då ska vi åtgärda det. Sedan kan vi i ett annat sammanhang diskutera i vilken mån vi när det gäller skatter ska subventionera någon del av näringslivet, om vi ska subventionera det som kallas för hushållsnära tjänster. Men det är faktiskt en helt annan diskussion. Jag är beredd att satsa resurser på sjukvården, så att sjukvårdshuvudmännen kan se till att det blir en bättre arbetsmiljö och bättre arbetsförhållanden och att personalen kan utvecklas. Jag tror att det är det enda sättet att minska sjukskrivningarna inom sjukvården.
Fru talman! Då ska jag försöka förklara. Jag tror att vi kvinnor vill ha mer tid för våra barn, för familjen och inte minst oss själva. Samtidigt vill vi kunna jobba och göra ett bra arbete utan att slita ut oss, och vi vet att just hemnära tjänster skulle kunna bidra till att vi inte behöver slita ut oss även när vi har kommit hem. För oss kvinnor är det också lättare att starta eget inom yrkesområden som vi arbetar i; det gäller t.ex. vårdyrken. Detta är också ett sätt att kombinera arbete och familj. Man styr tiden, så att det bättre passar med barn och familjeliv, vilket inte är så lätt att göra i dag. Då undrar jag: Har vi kvinnor kanske fel? Har vårdfacket, som också har uppmärksammat den här kombinationen, fel? Eller vill socialministern inte förstå varför det behövs hemnära tjänster för att man ska kunna kombinera arbete och familj? Likaså handlar det om att ha fler aktörer så att man kan påverka sin egen situation.
Fru talman! Ibland känner jag en lust att inbjuda enskilda ledamöter i den här riksdagen till att följa med på några av de resor som jag gör. Jag har besökt svensk sjukvård på kanske 50-60 olika platser under det senaste året. Jag har talat med personalen om de här problemen. Inte någon gång har jag hört att man säger: Problemet med den här arbetsplatsen är att det inte finns subventionerade hushållsnära tjänster. Ingen har sagt det. Personalen har sagt: Se till att vi får bättre arbetsförhållanden! Se till att vi får bättre löner! Se till att vi får större möjligheter att utvecklas i vårt arbete! Se till att vi blir fler på det här sjukhuset! Det är det man talar om, och detta ska vi göra. Det är möjligt att det finns kvinnor som tycker precis det omvända, nämligen att det kanske inte spelar så stor roll vilka resurser som finns i sjukvården, bara det finns skattesubventionerade hemnära tjänster. Men dem har i alla fall jag inte mött i sjukvården.
Fru talman! Socialminister Lars Engqvists anförande förvånade mig en hel del. Han avslutade det med att ställa frågor till mig om vad moderaterna tänker göra när det gäller sjukhusens framtid. Hitintills är det ju socialdemokraterna som har lagt ned sjukhus. Socialdemokraterna anser det t.o.m. vara väl övertänkta strukturförändringar att lägga ned sjukhus. Moderaterna får ju bygga upp det som socialdemokraterna har lagt ned. Lars Engqvist tog upp förlossningsvården. Under förra mandatperioden, när socialdemokraterna regerade i Stockholms läns landsting, lade man ned två förlossningskliniker. Nu startar den borgerliga majoriteten en ny förlossningsklinik vid Danderyds sjukhus. Jag är lika bekymrad som Lars Engqvist när det gäller cancervården i Stockholms läns landsting. Men till skillnad från Lars Engqvist vet jag att man gör allt vad man kan för att komma till rätta med problemen. Man satsar 150 miljoner. Man sätter till nya strålkanoner. Problemet, Lars Engqvist, är att staten inte klarar av att utbilda onkologsköterskor. Det har man inte gjort sedan 1997.
Fru talman! Jag ställde frågan till Chris Heister om hur moderaterna tänker när det gäller ekonomin. Vi har varit med ett antal gånger när det har bytts majoritet i Stockholms läns landsting och när den borgerliga majoriteten har lämnat ifrån sig en usel ekonomi och tvingat nästa majoritet att fatta en rad mycket svåra beslut. Är det så ni tänker den här gången också? Ska man överlämna ett gigantiskt skuldberg och säga att det här får nästa majoritet ta hand om? Det vore väl rimligt att den nuvarande majoriteten talade om vilka planer som finns. Är det skattehöjningar som förestår i Stockholms läns landsting för att man ska klara detta, eller är det strukturella förändringar, nedläggningar, som förestår oavsett vem som har majoritet? Eller finns det något tredje alternativ, nämligen att man lämnar ifrån sig ansvaret till någon annan och säger att det här får staten ta hand om? Någon tanke måste väl finnas om hur Stockholms läns landsting ska komma i balans. Det är detta som oroar människor som följer den sjukvårdspolitiska debatten i Stockholm. Man har klarat en del saker alldeles utmärkt. Det är bra. Men klarar man inte ekonomin kommer sjukvården att rasa ihop i Stockholmsregionen. Det vore en tragedi.
Fru talman! Vad Stockholms läns landsting och alla andra landsting behöver är en annan regering i Sverige, en regering som kan stötta och underlätta det förändrings och förnyelsearbete som behövs för att man ska klara av det som är ens huvuduppgift och se till att människor får sjukvård. Det är intressant att höra att Lars Engqvist hellre talar om ekonomi än om att se till att sjukvården fungerar. Självklart måste det finnas ekonomiska resurser för att man ska klara av det hela. Men om regeringen och Sveriges riksdags majoritet ägnar sig åt att brandskatta bl.a. Stockholm blir ju inte situationen bättre, men det är intressant, tycker jag, att lyssna på Lars Engqvist. Jag svarade nu på frågor när det gäller t.ex. cancervården, som jag är oerhört bekymrad över. Jag tycker att Lars Engqvist borde tala med sin kollega, utbildningsministern, och se till att vi får volym i utbildningen, så att vi får fram onkologsjuksköterskor, så att man kan få personal till de här verksamheterna. Det är det som är problemet. Det saknas resurser när det gäller personal.
Fru talman! Jag tror också att det är ett problem med utbildningen. Jag ska gärna se till att vi diskuterar hur vi ska förbättra utbildningen när det gäller onkologsköterskor, men det löser inte hela problemet med den stockholmska sjukvården. Långsiktigt är den stockholmska sjukvårdens problem den kraftiga underfinansieringen. Vi har från regeringens sida sett till att Stockholms läns landsting faktiskt får pengar. Vi har inte ställt som villkor att man ska ha ekonomin i balans för att man ska få del av de här s.k. försvarsmiljarderna eller Centermiljarderna, som jag vet att Kenneth Vi har också sagt att Stockholms läns landsting ska få pengar för att öka tillgängligheten, och det kommer i Stockholms län att handla väldigt mycket om, hoppas jag, primärvården, psykiatrin och andra problemområden. Vi har inte ställt villkor för att Stockholms läns landsting ska få pengarna, men vi skulle åtminstone kunna få en motprestation, nämligen att de ansvariga säger hur de tänker lösa de långsiktiga ekonomiska bekymren. Annars överlåter man det till en majoritet som ska fatta mycket svåra beslut under de kommande åren.
Fru talman! Jag avrundade mitt anförande med, som jag tyckte, fyra ganska enkla frågor. De var enkla i den meningen att man kanske kan besvara dem. Det gjorde inte socialministern, men han ska få en chans till. Är köerna i dag kortare än när socialdemokraterna övertog regeringsmakten? Är äldreomsorgen i landet bättre än när socialdemokraterna övertog regeringsmakten? Är husläkarna fler i förhållande till antalet invånare än när socialdemokraterna övertog regeringsmakten? Och till sist: Gör den svenska vården mer i dag än när ni tog över? Sedan fick vi en liten diskussion om den s.k. finansiella samordningen. Det finns mycket att säga om den. Det finns mycket att säga om att det har tagit tio månader av förhandlingar för socialdemokraterna att komma på att de inte tycker som vi, att den storleksordning som är aktuell i de s.k. Finsamförsöken är det som gäller. Det handlar om de tio procenten, som Det är ju ett mycket märkligt sätt att behandla dem som man förhandlar med, men jag ska inte gå in på det. Det stora och allvarliga för medborgarna i vårt land och de sjuka är förstås att de inte kan få någon hjälp på grund av detta. Om man får tro vad statsministern sade för en stund sedan verkar bakgrunden till den här konstiga hållningen vara att man tror att det är frågan om fri dragningsrätt på några pengar. Men det vet väl socialministern att det inte är.
Fru talman! Vården gör sammantaget mer i dag än den gjorde 1994. Oavsett hur man räknar utförs det fler vårdprestationer. Men vi hade en period i mitten av 90-talet, dvs. några år senare, då svensk ekonomi skulle saneras, som innebar att vi faktiskt fick en minskad vårdproduktion. Det har tagits igen, vilket är ganska viktigt, och vi har kommit upp till volymer som gör att vi kan säga att det görs mer i svensk sjukvård. Det är samma problemställning när det gäller köerna. Vissa köer är i dag väsentligt längre än vad de var då. Men på andra områden är tillgängligheten bättre än vad den var Men vad jag kan svara på, för att hålla samma ton som Bo Könberg, är vad som har skett under min tid som socialminister. Då kan jag konstatera att det finns mer personal i svensk sjukvård än när jag började. Tillgängligheten tycks öka i svensk sjukvård sedan jag började. Vissa köer har ökat sedan jag började, men den allmänna tillgängligheten, icke minst när det gäller primärvården, har ökat väsentligt under mina snart tre år som socialminister.
Fru talman! Jag var ju generös nog att erbjuda Lars Engqvist att få jämföra sju socialdemokratiska år med tre borgerliga. Jag förstår mycket väl att han inte tog emot det erbjudandet, för den jämförelsen är ju väldigt tråkig. Jag tror dessutom att han har fel när han påstår att vi i Sverige ger mer vård sammantaget än vi gjorde 1994. När Landstingsförbundets ekonomer tittade på detta förhållande 1999 gjorde de prognosen att man möjligen kring år 2003 eller 2004 kanske skulle kunna komma upp i det som var när socialdemokraterna tog över. Så kan vi förstås gå igenom punkt efter punkt. Jag skulle ändå väldigt gärna vilja få svar på frågan: Är det så att Lars Engqvist inbillar sig själv och har inbillat sin statsminister att Finsammodellen, finansiell samordning med försäkringskassorna, innebar något slags fri dragningsrätt? Det var ju så att det krävdes lokala avtal och att man var överens om det. Är det så att Lars Engqvist har sett i syne, eller finns det någon trevligare förklaring?
Fru talman! Först vill jag bara kort beröra produktionsvolymerna, om vi får använda det uttrycket, i sjukvården. De är i dag högre än vad de var 1994. Köerna ser olika ut beroende på vad vi talar om. Tillgängligheten handlar inte bara om köer till planerad operation utan om den allmänna tillgängligheten, t.ex. i primärvården och den öppna sjukvården. Jag hävdar att tillgängligheten allmänt sett har ökat, åtminstone under de senaste åren. Vi kan gärna sätta oss ned, Bo Könberg och jag, och gå igenom statistiken noggrant. Men det krävs faktiskt också att man inser vad det var som hände i mitten av 90-talet. De stora ekonomiska problemen ledde då till kraftiga neddragningar som faktiskt innebar att produktionen minskade 1996-1997. Det är de problemen vi försöker lösa och kompensera för i de satsningar vi nu gör. Jag har inte inbillat någon att det vi diskuterade skulle leda till fri dragningsrätt. Jag lyssnade på statsministern när han sade att han är emot fri dragningsrätt, och det hoppas jag att Bo Könberg också är.

Fru talman! För ungefär fem månader sedan hade jag en interpellationsdebatt med socialministern angående en undersökning som hade gjorts av rättsuppfyllelsen i kommunerna då det gällde biståndsbeslut om särskilt boende. Socialstyrelsen och länsstyrelserna hade konstaterat att ungefär 4 800 äldre stod och väntade på platser som man antingen hade fått biståndsbeslut om eller, i några fall, konstaterat behov av utan att det fanns beslut. Jag frågade då ministern vad regeringen hade för strategi på kort och lång sikt. Det svar som socialministern gav mig då, i våras, var att regeringen på kort sikt hade för avsikt att följa upp denna undersökning och se om det möjligen hade förändrat sig då det gällde dessa 4 800 som väntade på platser som inte finns. Min fråga är: Vad har hänt då det gäller den uppföljningen?
Fru talman! Jag skulle rekommendera en interpellation, så ska vi redovisa ganska noggrant vad som har hänt på det här området och vilka som är regeringens planer. Jag ska då gå igenom situationen. Jag rekommenderar att vi möts i en diskussion runt ett svar på en interpellation på det här området.
Fru talman! Jag tar gärna upp detta i en interpellation. Jag vill då bara upprepa att det svar jag fick i början av maj månad var att en uppföljande undersökning var omedelbart förestående. Jag kan inte tolka socialministerns svar på annat sätt än att denna ännu inte har genomförts, och det tycker jag i så fall är beklagligt.
Fru talman! Folkhälsa är ju vårt uttalade mål, och tillgänglighet är ordet för dagen. Men om jag nu säger lördagsöppet, införselkvoter och sjunkande beskattning förstår alla här inne att jag nu pratar om alkohol. Min fråga är: Vad anser ministern att Sverige har förlorat av den klassiska restriktiva svenska alkoholpolitiken sedan vårt EU-inträde?
Fru talman! För att svara i omvänd ordning: Jag tror att vi kan behålla och har behållit ganska mycket av det som är klassisk svensk alkoholpolitik. Det är ganska viktigt. Det som vi har tvingats förändra är vår skattepolitik. Jag är alldeles övertygad om att vi tvingas till anpassningar av skatterna för att undvika att en allt större del av den svenska alkoholkonsumtionen grundar sig på inköp i andra länder. På det området har vi alltså inte samma handlingsfrihet som vi hade tidigare. Men i övrigt menar jag att vi kan behålla det mesta av det som är klassisk svensk alkoholpolitik.
Fru talman! På s. 25 i ett häfte som kom i dag, Att förebygga alkoholskador, står en beskrivning som jag undrar om ministern tycker är vederhäftig. Det gäller vad som föregick återinförandet av lördagsöppet. Det står att det var ett ettårigt försök - det var nio månader. Det står att den vetenskapliga utvärderingen visade en marginell försäljningsökning - vetenskapligheten har ifrågasatts. Det står också att några negativa effekter inte hade kunnat noteras i försökslänen - men det står ingenting om att negativa effekter upphörde efter det att lördagsöppet togs bort. Tycker ministern att det här är en vederhäftig beskrivning?
Fru talman! Ja, det tycker jag att det är. Jag vet att det har förts en diskussion om de rapporter som lämnades. Men den här skrivningen är en beskrivning såsom vi har uppfattat det och som jag dessutom tror att de som har genomfört forskningen ställer sig bakom. Jag har alltså ingen anledning att ifrågasätta den beskrivningen.
Fru talman! Man kan inte låta bli att försöka dra slutsatser av socialministerns exempel på bankrutta landsting. Jag undrar varför socialministern inte tog Kalmar läns landsting, där det är socialdemokratiskt styre, 300 miljoner i underskott och två års väntetid på galloperationer, vilket är väldigt mycket. Jag tror att vi ska vara väldigt försiktiga när vi talar om detta. Sjukvården har behov, den fungerar inte, och vi ska ha en ödmjukhet inför det. Sedan undrar jag vad socialministern och regeringen har tänkt göra för att vi ska få behålla den vårdpersonal vi har och för att vi ska få en ordentlig planering av vilka specialiteter som behövs, både på sjuksköterske och på läkarsidan och även på andra håll. Jag undrar också: När nu Finsamutvärderingen var så positiv, varför ska man vara så försiktig från regeringen med att fortsätta det arbetet?
Fru talman! Anledningen till att jag tog upp dessa landsting och deras ekonomiska underskott är att jag där inte har sett några ambitiösa försök att komma till rätta med underskotten. De landsting som jobbar med sina underskott får ganska mycket kritik för detta. Jag har följt diskussionen i Norrbotten, Värmland, Dalarna och Örebro, som brottas med ekonomiska problem och där politikerna får ta många svåra beslut för att klara sin ekonomi - endera höja intäkterna, dvs. skatterna, alternativt strukturera om för att komma i balans. Vad jag kritiserade med Stockholms län som exempel är att där faktiskt inte förs någon debatt om vad man ska göra med ekonomin. Det var min poäng. Det är inte så att andra landsting saknar ekonomiska problem, men det är faktiskt bara, såvitt jag har förstått, i Stockholms läns landsting som det inte förs någon diskussion om hur man ska hantera ekonomin. När det sedan gäller frågan om vad vi ska göra för att behålla personalen handlar det om att se till att skapa bättre arbetsvillkor. Men det som har sagts i några tidigare inlägg om att personalen flyr svensk sjukvård är faktiskt inte sant. Just nu ökar antalet anställda i svensk sjukvård. Det kommer fler människor som jobbar. Och då har jag bara nämnt landstingets siffror. Till det ska vi lägga också de privata vårdgivarna, som också ökar.
Fru talman! Ja, men vad gör då den socialdemokratiska regeringen för att få en långsiktighet i planeringen av utbildningarna? Det saknas ju allmänläkare något alldeles otroligt. Det saknas onkologsjuksköterskor, som vi hörde här. Vi har problem på röntgensidan, med geriatriken osv. Vad gör man då? Sedan vill jag ställa den fråga som jag ställde i mitt inledningsanförande om att komma till rätta med onödiga läkemedelskostnader. Vad gör regeringen för att vi ska kunna få provförpackningar, som i sig även skulle kunna ge en medicinsk säkerhet såtillvida att det inte finns en massa medikamenter ute i garderoberna som man kan låna ut till grannar osv.? Vad gör man för att få en lösning på detta? Förr i tiden satte vi ju in medicinerna på sjukhusen. Då serverades de där, och när patienten gick hem visste man att det var rätt medicin.
Fru talman! Vi ökar nu utbildningen av läkare med 200 platser. Vi ökar utbildningen av sjuksköterskor med 1 000 platser. Första steget togs förra året och i höst togs nästa steg. Under tre år ökar vi antalet nya platser i sjuksköterskeutbildningen för att möta det behov som finns. Dessutom har staten tagit över ansvaret för sjuksköterskeutbildningen, vilket är viktigt. Staten har faktiskt redovisat en plan för att öka utbildningen och se till att vi får ut fler på arbetsmarknaden som är kompetenta att delta i den svenska vården. När det gäller frågan om provförpackningar kommer vi att redovisa våra synpunkter i läkemedelspropositionen, där frågan om möjligheten att se till att vi får fler provförpackningar finns upptagen.
Fru talman! Jag läser ett TT-meddelande från den 28 september: "Svenskarna dricker alltmer vin, sprit och öl. - Konsumtionen är nu den högsta på hundra år, säger alkoholforskaren Björn Trolldal." Jag inser att socialministern inte är direkt glad över att vara socialminister med sådana rubriker. Vi läser också och hör dagligen om problem bland ungdomar och droger. Jag får förresten tacka för boken som vi har fått av socialministern. Där göms inte direkt undan att vi har problem. Det får vi tacka för. Men problemet är att när detta florerar i samhället tillskapar vi mer vårdbehov än vi över huvud taget behöver göra. Vad avser socialministern att göra åt detta? Jag vet att det snart kommer en proposition om en nationell handlingsplan mot droger, men jag skulle vilja veta vad socialministern ämnar föreslå i den och vad han mer tänker göra utöver förslagen för de tre år som finns i den här planen.
Fru talman! Jag tycker att Lars Gustafssons fråga är lite märklig. I handen har han uppenbart den handlingsplan som riksdagen har ställt sig bakom. Skriften är inte något eget påhitt utan en redovisning av den alkoholpolitiska handlingsplanen. Där redovisar vi vad som nu sker. Syftet med denna plan är faktiskt att få ned den totala konsumtionen. Det är ganska intressant att ta del av de siffror som kommit om ökningen. Det finns skäl att analysera detta. Det finns många teorier om vad det beror på, i vilken mån det handlar om annan konsumtion som gått över till legal konsumtion. Det finns också teorier om att den här sommaren var alldeles speciell osv. Vi håller på att analysera detta för att se vad det betyder. Men vi redovisar i handlingsplanen en rad åtgärder som vi ska vidta på det alkoholpolitiska området. Och vi kommer att redovisa motsvarande handlingsplan när det gäller drogpolitiken i övrigt.
Fru talman! Jag gav i uppdrag till utredningstjänsten här i riksdagen att ta reda på hur många trafikolyckor som beror på alkohol eller droger. Av de polisrapporterade olyckorna kan man konstatera att de är nästan 800 stycken. Det är alltså de som är rapporterade. Det tycker jag är ganska alarmerande, för mer än hälften handlar om halkolyckor. Nu har vi på våra körskolor ett körprov där halkkörning ingår. Jag undrar om det inte vore vettigt att uppgradera undervisningen på körskolorna om droger och alkohol och deras konsekvenser, eftersom vi troligtvis kommer att riskera att ha flera som är påverkade av dessa på vägarna. Då är det inte bara den som kör som är i riskzonen, utan det är många andra, inte minst barn.

Fru talman! Sjukvården får sin legitimitet genom att behandla patienter när de behöver det. Vi har en tillväxttakt av privata sjukförsäkringar med 80 % om året. Beror det på att människor under de socialdemokratiska åren uppfattat att de kan lita på sjukvården, att de får behandling, att det är, som socialministern säger, lika villkor och allemansrätt? Jag tror att det är precis tvärtom. Under de senaste åren, sedan 1996, har köerna faktiskt inte som socialministern sade minskat. Visserligen är det lite längre än socialministerns fögderi, från 1996, men de har ökat med 15 000 personer. Då diskuterar socialministern ägandeformer, när det är uppenbart att människor som är sjuka behöver få vård. Är det rätt prioritering? Tror socialministern att människor frågar: Vem äger vårdinrättningen där jag får bra vård? Eller tror socialministern att de faktiskt vill ha vård i första hand?
Fru talman! Ägarfrågan är intressant om den påverkar möjligheten att upprätthålla en sjukvård på lika villkor. Det är då den är intressant, om vi diskuterar restriktioner. Jag är alldeles övertygad om att en del av de privatiseringar som har skett har syftat till att skapa grund för en privat försäkringsvård. Det visar sig i spåret av privatiseringen av S:t Göran att S:t Göran har rätt att teckna avtal med privata försäkringsföretag. Det visar sig nu att man i Helsingborg prövar möjligheten att teckna avtal med försäkringsbolag för att ge garantier, trots att man inte har privatiserat utan bara bolagiserat. Jag vill inte ha en sådan utveckling. Hela den här föreställningen om att utvecklingen av de privata försäkringarna är så fantastisk är en medial bluff. År 1990 sade de privata försäkringsbolagen att de under tio år skulle komma att öka från då 40 000 till en halv miljon försäkringar. Nu är man uppe i 120 000 ungefär. Det är i själva verket ett misslyckande.
Fru talman! Jag tror att det för människor är väsentligast att de får vård, inte vem som äger. Ingen som driver vård kan göra det på ett sådant sätt att patienterna blir missnöjda. Man kan absolut inte göra det med vinst. Man kan inte sälja rutten frukt någon längre tid utan att bli utslagen. Det väsentliga är att människor kan få vård, att man ökar vårdutbudet. Det är det senaste året som explosionen har skett, när man sett att socialdemokraterna inte kan möta behovet. Det var ungefär 70 000 vid årsskiftet. Det var 120 000 i maj. Den senaste siffran jag såg var 145 000 försäkringar. Det visar att nu tror man inte längre att man kan få vård. Ni har haft sju år på er och ni har inte lyckats möta människors vårdbehov. Köerna har vuxit.
Fru talman! Av 120 000 försäkrade har ungefär en tiondel en sådan försäkring som betyder att man får vård. Det är 10 000. Det ska jämföras med 26 miljoner läkarbesök i svensk sjukvård under ett år, 85 000 läkarbesök på en dag. Det ska jämföras med att det handlar om miljoner människor som får vård i den slutna sjukvården på ett år. Det är högst marginella förändringar som har skett. De flesta människor vet om att det finns en vård att tillgå. Jag är emot privata försäkringar, inte för att människor får vård, utan därför att det inte ges vård på lika villkor och alla inte har samma chans. Det är därför jag är emot dem.

Fru talman! Vi har talat rätt mycket om köer i vården och tillgänglighet. Det finns skäl till det. Sjukvården är en stor del av människors välfärd. Men i det socialdemokratiska Sverige får långtidssjukskrivningar och sjukpensioneringar alltmer ersätta vård. Verkligheten för den vårdbehövande är kärv. Väntan heter vår arvedel, skulle man kunna travestera. Då sjukvård är en sådan väsentlig del av vår välfärd kan det ha ett intresse att jämföra det som socialministern har sagt och den socialdemokratiska välfärdsrapporten "Lika rätt" med verkligheten. Rapporten har förord av socialministern, och i förordet skriver han: "Vi har i stället velat visa på ett annorlunda synsätt där den enskilda individen sätts i centrum utan att vårt gemensamma åtagande blir mindre." Det låter det, fru talman, men låt oss se hur det i själva verket förhåller sig. I rapporten kan man läsa en hel del tänkvärda saker - kanske mest tänkvärda för dem som har skrivit den. Man skriver bl.a.: "Socialdemokraternas idé om en gemensam välfärd handlar om att alla människor skall ha samma frihet i de vägval som livets skiften erbjuder." Man säger vidare: "Där människor känner delaktighet och ser sammanhang ökar människors livskvalitet." Det är nog så sant, fru talman! Men vilken frihet, vilken delaktighet vid sitt vägval i livets skiften upplevde den unga högskolestuderande västmanländska kvinnan som väntade på att få en hörapparat? Efter att ha väntat i månader får hon beskedet att det ska dröja ytterligare månader. Hon hör allt sämre och får svårt att hänga med i samtal. Hon klarar till slut inte att följa med i undervisningen. Det slutar med att hon tvingas avbryta sina studier och får sjukskriva sig - för att hon inte kan få en hörapparat utprovad. Man kan då fråga sig hur stor samhällets förlust är och framför allt hur stor den personliga förlusten är - som är allra viktigast. I sin rapport skriver den socialdemokratiska välfärdsgruppen: "Alla skall ha en möjlighet att utbilda sig, arbeta, röra sig i samhället, få bestämma sin vardag, att göra sin röst hörd och bli lyssnad på, ha nära relationer." Det är ett hån mot denna kvinna och tusentals andra som står i denna vårdkö. Fru talman! Enskilda människors öden i socialdemokraternas Vårdsverige är uttryck för många års monopolistiskt politikerstyrd sjukvård. Därför visar dessa enskilda öden så tydligt på kontrasten mellan pratet i rapporten och verkligheten. Man skriver i rapporten: "Vi måste alltid kunna veta vad vi kan förvänta oss av välfärdspolitiken. Vi måste kunna svara på följande fråga: Vad har jag för rätt att kräva när jag blir sjuk eller när jag är orolig för min hälsa?" Det undrar nog Nina från Jämtland som berättar följande: "Jag blir nu bedrövad när jag får stå och se på när min käre far tar sig genom livet på kryckor. En utsliten höft smärtar dygnet runt och gör livet till en mardröm. En remiss i höst gav honom beskedet att han kan vänta sig att få förtur på operation, det vill säga 22 månaders väntetid. Hur många människor går och lider på grund av att de inte får den vård de betalat för? Är det verkligen meningen att de ska ta sina sparade slantar och betala en operation i ett annat län?" Detta undrar Nina. Vad är ert svar i verkligheten utanför rapportens fraser? Jo, det är att du inte har något att förvänta dig och du har ingen rätt fast du har betalat skatt. Det är det svar ni ger. Fru talman! Om en hälso och sjukvård på lika villkor skriver man följande: "Här har alla, oavsett ekonomisk ställning, rätt till sjukvård på lika villkor." Vidare skriver man följande: "De som är i behov av specialistvård skall få det utan dröjsmål." Men hur är verkligheten? En man från Hallands borgerligt styrda landsting fick tack vare landstingets vårdgaranti en kranskärlsoperation vid Scandinavian Heart Center vid Carlanderska sjukhuset i Göteborg. På samma avdelning låg en man från Piteå där, socialdemokraterna sköter sjukvården, inne för samma operation. Den fick han inte betald av sitt landsting. Operationen kostade omkring 130 000. Därtill tillkommer rehabilitering. Mannen från Piteå var lyckligt lottad. Han hade en privat försäkring som täckte kostnaderna. Den sjukvård han har betalat skatt för i hela sitt liv kunde inte hjälpa honom att få vård när han väl behövde den, men till skillnad från de flesta människor hade han egna medel. Men ska alla de som på grund av höga skatter inte har kunnat spara en slant eller inte har haft råd med försäkringspremien inte få vård i tid? Detta visar, fru talman, att om man ska få komma i tid till specialistvård i socialdemokraternas Sverige gäller inga rapportfraser. Nej, då ska man både ha råd att betala skatt och ha försäkring. Tala om att ni värnar om lika villkor! Fru talman! Chris Heister tog upp ett - får man verkligen hoppas - oslagbart svenskt rekord i kötid satt i Värmland. En 67-årig kvinna som bedömdes i behov av snar operation fick beskedet: Väntetid 99 månader, dvs. åtta år och ett kvartal! Oavsett om landstinget sedan i ljuset av den negativa publiciteten har backat till 60 månader, baxnar man. Nu är Värmlands län särskilt intressant - särskilt i ljuset av den tidigare diskussionen. Det är präglat av socialdemokratiskt styre. Dess ekonomi är sådan att banker inte vill ge kredit. Sjukvård avvecklas överallt. Om jag har förstått saken rätt tänker socialministern kandidera för Värmland i kommande val. Det är en både fascinerande och ominös tanke: landets högste ansvarige för sjukvården i den politiska spetsen för länet med landets sämsta tillgängliga sjukvård och sämst skötta ekonomi. Jag hoppas att statsrådets mål inte är att omstöpa hela Sveriges sjukvård efter värmländsk modell. Men vem vet, och det är kanske inte värt att ta några risker? Fru talman! Rapporten Lika rätt är ett patetiskt aktstycke av ett parti som pratar om den enskildes rätt men inte förmår ändra sin grundläggande överhetsattityd, inte förmår möta verklighetens utmaningar med handling utan bara med prat. Vi måste nu, fru talman, se till att resurserna nyttjas bättre än i dag. Resurserna måste användas för att korta köer, minska antalet långtidssjukskrivningar och behovet av förtidspensioneringar. Vi har presenterat ett tiopunktsprogram för en bättre sjukvård. Vi vill bl.a. ha en gemensamt finansierad obligatorisk hälsoförsäkring, en vårdgaranti och ett ökat utrymme för mångfald och alternativ. Då går det att få in konkurrens i vården och vettiga ersättningssystem. Då går det att göra mera för pengarna, och det är något som alla är överens om går att göra. Vi vill att försäkringskassorna under en tid ska få köpa vård och rehabilitering av offentliga eller andra vårdgivare för att stimulera utveckling, mångfald och för att säkra tillgängligheten. Då påskyndas tillfrisknande och återgång till ett normalt liv. Då kan den onda spiralen med fler långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar brytas, sjukvården utvecklas och människor få vård när de behöver den. Fru talman! Vi har presenterat vad vi vill. Vad vilja socialdemokraterna? Jag har inte hört ett dugg om vad ni vill göra för att förändra förhållandena.

Fru talman! Jag har valt att i detta inlägg ta upp folkhälsofrågor i ett framtidsperspektiv. Vår människokropp har under tusentals år av utveckling anpassats för rörelse. Vi är genetiskt till hundra procent lika en stenåldersmänniska, och våra kroppar är helt enkelt byggda för rörelse. Den livsstil och snabba tekniska utveckling som framför allt har anammats i västvärlden under de senaste 20-30 åren har förvandlat oss till en stillasittande generation. Vi ser i dag en närmast epidemisk ökning av fetma, benskörhet, diabetes och stress bland både barn och vuxna. Att äta en regelbunden näringsriktig kost, tillsammans med ökad fysisk aktivitet, är otvetydigt de största friskfaktorerna enligt samstämmig forskning. Nack och ryggbesvär, hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck och höga blodfetter, depressioner och ångest, astma och ledbesvär är exempel på sjukdomar som skulle kunna förebyggas och behandlas med hjälp av ökad fysisk aktivitet i skola och samhälle. SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, minskar man risken att dö i förtid med 65 % genom förbättrad kondition i jämförelse med rökstopp som ger 50 % minskad risk. Att sänka kolesterolvärdet, blodtrycket eller att minska vikten ger en effekt på respektive 15 %. En beteende och attitydförändring till ett mer aktivt liv är en lång process som innefattar många aktörer. Föräldrar, kompisar, arbetsliv, ekonomi, föreningsliv och samhälle är några faktorer som påverkar vår hälsa. Den egna individen kan naturligtvis påverka detta mest av alla. Här har skolan en oerhört viktig roll att spela för ett mer fysiskt aktivt liv och När man bygger hus är en stabil grund A och O. Detta gäller även människokroppens muskler, skelett och inre organ. Den teoretiska inlärningen förbättras även av ökad fysisk aktivitet. Jag har personligen flera och nära exempel på detta. Fru talman! WHO, Agenda 21, Europarådet m.fl. har vid flera tillfällen påtalat dessa problem och rekommenderat medlemsländerna att ur ett folkhälsoperspektiv skyndsamt öka den fysiska aktiviteten i skolan, i arbetslivet och på fritiden. I en motion till årets riksdag har jag tillsammans med Sven Bergström tagit upp de frågor jag har belyst här. Folkhälsokommittén här i landet rapporterade för en tid sedan om det allvarliga läget när det gäller folkhälsan. I en larmrapport från skolläkare, sjukgymnaster och idrottslärare, med stöd av drygt 3 000 namnunderskrifter, har man uppmärksammat den ökade ohälsan bland våra ungdomar. Det måste vara ett gemensamt mål för oss alla, i alla olika funktioner i samhället, i politisk samverkan över blockgränserna, att försöka komma till rätta med och bromsa denna negativa utveckling. I mitt hemlän Västerbotten planerar vi också för en bred manifestation kring dessa utomordentligt viktiga framtidsfrågor för kommande generationer. Jag vill nämna några olika vägar att gå för att hejda den utveckling som jag här har beskrivit. Den snabbaste vägen som når alla som är 6-19 år är att via lagstiftning se till att skolan radikalt ökar minimitiden för idrott och hälsoundervisning. Sverige har i dag minst tid för detta i hela Europa. Denna typ av centrala beslut motverkar dock den kommunala självstyrelsen och ett underifrånperspektiv. Jag vet att de allra flesta partier är emot den typen av beslut. En andra väg är den möjlighet som kommunerna och skolledarna har redan i dag att fatta egna beslut och förstärka eller öka ämnets omfattning i de lokala skolplanerna. Det gäller fysiska aktiviteter i vid mening. Det handlar inte enbart om idrott utan även om friluftsdagar och naturupplevelser i olika former. Det har dock visat sig att ett ytterst fåtal skolor i Sverige har anammat det. En tredje väg är en ökad samverkan med idrottsrörelsen och övrigt föreningsliv både under skoltid och på gemensam fritid för barn och föräldrar. Sverige har ett väl förgrenat föreningsliv som borde passa de allra flesta intressen. Bristen på ledare är dock ofta en begränsande faktor liksom resurser för att ersätta dessa ledare. Därför är det enligt min mening nu dags att se över det statliga aktivitetsstödet så att större resurser avsätts för ledarstöd i olika former. I det sammanhanget är det mycket olyckligt att regeringen i årets budget valt att minska stödet till idrottsrörelsen. Det gäller medel till aktivitetsstöd för barn och ungdomsidrott på det lokala planet. Slutligen ett minnesvärt citat: Den som inte avsätter tid för fysisk aktivitet i dag måste i framtiden avsätta tid för sjukdom.

Fru talman! Under de senaste veckorna har jag och många andra kunnat se stora reklamaffischer från Skandia med slogan som: Bli inte förvånad om vår nye rådgivare ber dig att ta av dig skjortan, Räck gärna ut tungan åt vår nya rådgivare. Med dessa affischer vill Skandia få oss att köpa dess specialistvårdsförsäkring som sägs ge tillgång till över 800 specialistläkare. Skandias annonskampanj är unik i sitt slag. Såvitt jag vet har aldrig ett försäkringsbolag tidigare gjort reklam i denna omfattning för sjukvårdsförsäkringar. Jag är övertygad om att fler försäkringsbolag kommer att följa efter. Budskapet i Skandias annonser är mycket raffinerat. Det humoristiska anslaget bottnar i något mycket allvarligt, nämligen att alla som söker försäkringen kommer att granskas eller riskbedömas, som försäkringsbolagen föredrar att kalla det. Det är alltså inte till doktorn när man behöver vård som man räcker ut tungan utan till den som säljer försäkringen. Att köpa en sjukvårdsförsäkring skiljer sig avsevärt från köp av bil-, båt eller hemförsäkring. Det blev uppenbart när jag av nyfikenhet loggade in mig på Skandias hemsida. Ett ofrånkomligt krav för att söka försäkringen är att jag som kund fyller i en hälsodeklaration som ska ligga till grund för riskbedömningen. Exempelvis vill Skandia veta ifall jag har eller har haft hjärtsjukdomar, tumörer, snarkproblem, psykiska sjukdomar eller synfel. Skandia vågar emellertid inte förlita sig på dessa uppgifter för sin riskbedömning utan begär även att jag ger mitt medgivande till Skandia som kan inhämta uppgifter från läkare, sjukhus och försäkringskassan om mig. Skandia tar sig också rätten att lämna vidare dessa uppgifter till sina återförsäkringsbolag. Hur bolagen hanterar mina personuppgifter ifall jag ångrar köpet eller får avslag är oklart. När riskbedömningen är klar, vilket tar ett par veckor, får man en premie att betala. I mitt fall skulle jag troligen få betala omkring 2 500 kr per år. Förvånansvärt billigt, blev min första reaktion. Jag trodde att premien skulle ligga i klass med de nivåer som är vanliga i länder med privatfinansierad vård. Men när jag läste de finstilta försäkringsvillkoren förstod jag varför premien inte skulle bli högre. Försäkringen ger mig rätt till specialistvård som operation, eftervård, resor och logi efter det att jag har fått en remiss till specialistvård från en offentlig allmänläkare eller företagsläkare. Det gäller dock under förutsättning att behovet av vård inte är en följd av sjukdomar eller besvär som jag hade innan försäkringen tecknades. Jag får heller inte någon hjälp för akut sjukvård som t.ex. benbrott, lunginflammation eller hjärtinfarkt. Det gäller också åldringsvård och sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen, vilken omfattar 40 Inte heller får jag hjälp med sjukdom eller olycksfall som är orsakad av alkohol, sömnmedel eller narkotika samt behandling av och komplikationer i samband med graviditet, förlossningar, abort eller fertilitetsundersökning eller vid kosmetisk behandling. Skandias försäkringsvillkor är inte unika. De tilllämpas av alla andra försäkringsbolag i Sverige som säljer sjukvårdsförsäkringar. Villkoren är givetvis ett resultat av ett kommersiellt synsätt som utgår från att risker ska minimeras och att förutsättningarna för vinst ska maximeras. Då måste vårdinsatser som är vanligt förekommande eller kan anses förutsägbara uteslutas ur försäkringen, såsom akutsjukvård, vård vid missbruk eller vid graviditet. Av försäkringsbolagens hemsidor framgår det mycket tydligt att deras försäkringar ska ses som ett komplement och inte som en ersättning för den offentliga vården. Det framgår inte av annonserna. Där spelar man på människors oro att det inte ska finnas vård när de behöver den. Anders Mossberg, vd för SEB Trygg Liv, talar gärna om behovet av en balans mellan privat och offentligt, där de privata försäkringsbolagen ska avlasta den offentliga sektorn. Vilka är försäkringsbolagen villiga att ta hand om? Ja, enligt Mossberg är SEB Trygg Livs idealkund en person som har god ekonomi och stort intresse för trygghetsfrågor. Det är alltså inte de vårdkrävande medborgarna och inte heller de vårdbehövande. Häri ligger också det kommersiella dilemmat för försäkringsbolagen. Å ena sidan vill de verka som ett komplement till den offentliga vården, å andra sidan är det svårt att få lönsamhet i en sådan verksamhet. Bolagen vill ha lågriskkunder som kan betala för sig medan högriskkunderna utestängs. Samtidigt är det få lågriskkunder som om de sätter sig in i försäkringsvillkoren tycker att det är värt att köpa försäkringar som inte tillförsäkrar dem särskilt mycket mer trygghet än vad den offentliga vården redan ger i dag. Därmed blir kundunderlaget mycket begränsat. Försäkringsbolagens syn på välfärden och i synnerhet sjukvården är särskilt intressant mot bakgrund av moderaternas ambitioner att ersätta dagens skattefinansierade sjukvård med en obligatorisk hälsoförsäkring. Försäkringen ska vara individuell och endast garantera en låg grundersättning för sjukvård. Sedan är det upp till "kunden" att komplettera med ytterligare tilläggsförsäkringar. Moderaterna försöker inbilla oss att denna lösning inte skulle drabba någon. Men när vi läser försäkringsbolagens hemsidor är det fullständigt uppenbart att de inte är intresserade av kunder som inte kan betala för sig eller som inte har tillräckligt stort intresse för sin egen hälsa. Var ska då den människa som har diabetes eller andra allvarliga sjukdomar tilläggsförsäkra sig i moderaternas Sverige ifall han eller hon inte nöjer sig med bassjukvården som skulle erbjudas vid de offentliga sjukhusen? Fru talman! Privata sjukvårdsförsäkringar är inte till för dem, och de kommer inte att välkomnas som kunder. För dem blir det humoristiska anslaget i annonsen ett hån. Det är just därför vi socialdemokrater vill värna om och förstärka den gemensamma solidariska sjukvården som är till för alla och inte bara för några.
Fru talman! Susanne Eberstein har vältaligt beskrivit en rätt krånglig försäkringssituation. Jag är ingen vän av privata försäkringar, för jag tycker inte att de skulle behövas. Vi vill i stället ha en solidariskt finansierad sjukvård. Men drar inte Susanne Eberstein några slutsatser av vad hon säger? Varför tror hon att det går att sälja försäkringarna? Hon har ju så vältaligt beskrivit hur krångliga de är. Jo, det beror på att den socialdemokratiska sjukvårdspolitiken har misslyckats. Det är människors oro som gör att de söker sig till försäkringarna. Människor ser att det inte räcker med att betala skatt, utan att de faktiskt också måste betala för en försäkring. Och det är det bara några få som kan göra! Det är därför försäkringsbolagen i år kan räkna med en tillväxttakt på 80 % om året. Efter den beskrivning som Susanne Eberstein har gjort - drar hon inte slutsatsen att det måste vara förskräckligt uselt i Socialdemokraternas Vård Sverige när människor väljer en sådan väg?
Fru talman! Självfallet försöker försäkringsbolagen slå mynt av de brister som vi ser i dagens sjukvård. Men till skillnad från er moderater är bolagen ärliga nog att medge att den s.k. marknaden inte är lösningen på sjukvårdens problem. Vad sjukvården behöver är bättre ledning och mer pengar, vilket vi socialdemokrater arbetar hårt för att ordna. Detta år har vi gjort en jättelik statlig satsning på sjukvården, och den säger ni nej till och vill i stället ha marknadslösningar. Jag tycker att det kanske är Leif Carlson som ska eftersinna sig.
Fru talman! Hur kan man tro att mer pengar till ett system som har fått mer pengar år efter år under så lång tid och inte har lyckats ska vara lösningen? Då måste det vara någon brist i kopplingen. Jag ska bara kommentera en sak till, nämligen det som Susanne Eberstein sade om det moderata förslaget. Det är riktigt att det talas om en obligatorisk hälsoförsäkring, dvs. att den är solidariskt försäkrad. Men det finns inget som säger att den är på låg nivå. I stället står det att den ska vara inriktad på att ge vård efter prioriteringsbeslutet. Det är alltså minst lika mycket vård som ryms i det offentliga åtagandet i dag. Om man sedan utöver det, precis som i dag, vill ha tilläggslösningar så är det upp till var och en att använda sina pengar som man vill. Men kom inte och säg att vi har föreslagit att den ska ligga på en låg nivå! Det står tydligt att det är riksdagens prioriteringsbeslut som avgör det offentliga åtagandets omfattning.
Fru talman! Så här står det i motionen av Chris "Försäkringskassorna skall ha skyldighet att ersätta vårdgivare för behandling av de medborgare som är anslutna till kassan. Riksdagen fastställer en miniminivå för ersättningen. Riksdagen fastställer också vilka typer av behandling och omvårdnad som skall finansieras av hälsoförsäkringen." Lite längre ned står det: "Inom ramen för lagstiftningen om en hälsoförsäkring skall frihet finnas för olika försäkringskassor att etablera sig och erbjuda medborgarna sina tjänster. Försäkringskassorna skall konkurrera med varandra när det gäller kvalitet, administration och organisation samt vad gäller tilläggstjänster utöver grundåtagandet. Konkurrensen stimulerar till mer och bättre vård än vad som ges i dag." Jag tycker att det talar sitt tydliga språk. Pengar är självfallet aldrig den enda lösningen, Leif Carlson, utan det krävs en mängd åtgärder. Det behövs fler och mer utbildade onkologsköterskor t.ex., och fler sammansatta lösningar. Men det behövs pengar också! Mindre pengar kan aldrig ge mer vård.
Fru talman! Jag undrar varför Susanne Eberstein väljer att tala om Skandia och andra försäkringsbolag i stället för att tala om vad vi ska göra åt problemen i den befintliga s.k. solidariska socialförsäkringen. Vi ska värna den, säger Susanne Eberstein till sist. Hur?

Fru talman! Det var en intressant genomgång av privata sjukvårdsförsäkringar som Susanne Eberstein gjorde. Jag lyssnade med intresse på den. Men jag trodde att det någon gång under anförandet skulle dyka upp någon form av insikt om vad det är som gör att det går att sälja sådana. Hur är det möjligt, Susanne Eberstein, att det går att sälja sådana här försäkringar efter sju års socialdemokratiskt regerande i vårt land? Jag vet ju svaret, fast jag nu ställde frågan lite retoriskt. Svaret är helt enkelt att eftersom tillgängligheten har blivit så mycket sämre så går det att sälja sådana här försäkringar. I ett fritt land får de förstås också säljas. Människor kan för sina beskattade pengar köpa en sådan försäkring om de tycker att det är viktigt eller om de känner sig tvingade att göra det. Knorren kom alltså inte riktigt fram. Den borde ha varit: Nu har vi socialdemokrater regerat i sju år och nu går det att sälja sådana här försäkringar som inte gick att sälja 1993-1994 - strax innan socialdemokraterna tog över. Någon slutsats borde väl Susanne Eberstein dra av detta.
Fru talman! Jag kan ju läsa slutet på mitt anförande igen. Jag tycker att en annan slutsats som man kan dra är att om alltfler människor tror att de inte får någon vård så skaffar de sig en sjukvårdsförsäkring. Men den hjälper en inte när man t.ex. får hjärtinfarkt, vilket jag tror att väldigt många tror. De tror att de får snabb hjälp om de har en sådan här försäkring. Så undergräver vi människors tilltro till systemet alltmer. Det finns alltså en myt som sprider sig om att man får vård genom försäkringsbolag, vilket man egentligen inte får. Samtidigt vill man inte vara med och finansiera det gemensamma systemet. Det oroar mig, och därför tycker jag att det är viktigt att man synar vad det är som försäkringsbolagen erbjuder. Vi har brister i vården - det är jag den första att hålla med om. Det ser även jag när jag är ute. Men vi har också väldigt många människor som får en fantastiskt fin sjukvård i Sverige. Jag träffar människor som har opererats! Det verkar det inte som någon annan i den här kammaren någonsin gör. De är oerhört tacksamma mot den svenska sjukvården, och de har faktiskt inte alltid stått så länge i kö.
Fru talman! Visst görs det fantastiska insatser varje dag i svensk sjukvård. Väldigt många människor får hjälp. Fattas bara annat - vi lägger ju ned sådär en 8 % av alla våra resurser på sjukvården! Vi har en välutbildad och hängiven personal på de allra flesta ställen, så det är klart att man får resultat. Men om Susanne Eberstein tror att försäkringarna bara säljs därför att folk tror att de inte får vård så har hon nog en något felaktig bild av hur det ser ut i Sverige i dag. I dag har vi nämligen långa köer i Sverige. Vi har socialdemokratiskt traditionellt långa köer i vårt land, och det gör att försäkringsbolag kan sälja denna typ av försäkringar. Susanne Eberstein och jag är inte förtjusta i de här försäkringarna någon av oss. Låt oss då se till att folk får vård och att köerna kortas! Låt oss se till att det blir som i Stockholms läns landsting - att den som vill få vård inom tre månader också får det. Det får man inte på de allra flesta håll där Susanne Ebersteins partivänner styr.
Fru talman! Fick vi inte just en väldigt förskräcklig beskrivning av hur länge man fick vänta om man var cancersjuk i Stockholm? Den kanske Bo Könberg inte hörde. De människor som i dag står i kö och väntar är inte välkomna till försäkringsbolagens sjukvårdsförsäkringar. Det trodde jag min genomgång hade visat. Jag är glad att Bo Könberg medger att det finns bra vård i Sverige. Jag tycker nämligen att hela den här dagen av den borgerliga oppositionen har använts till att tala om att allting är uruselt i Sverige. Det tycker jag är väldigt tråkigt, eftersom detta är ett bra land där många människor får vård, där många barn går i en bra skola och där vi har ett bra arbetsliv för många människor.

Fru talman! I dagens Finanstidningen fanns följande notis: Statens utgifter för sjukskrivningen ökar i rask takt. Under perioden januari till september i år har kostnaderna ökat med 20 % jämfört med i fjol. Utvecklingen i fjol, året innan och året innan dess var lika alarmerande. Kostnaderna för sjukpenningen har ökat med 65 % sedan 1996. Detta är minst sagt en oroväckande utveckling. Sjukförsäkringen blöder. De röda siffrorna tycks inte gå att hejda. Regeringen uttrycker sin oro i budgetpropositionen, men det räcker inte. Problemen utreds, med ingenting händer. Vi vet att när något går snett finns det inte en utan många orsaker. I de flesta fall kan man inte angripa alla på en gång. Det blir för tungt och kan skapa nya problem. Försäkringskassorna är i dag överlastade med arbete. Kassorna har på många sätt blivit trånga sektioner - flaskhalsar. Det är det som skapar köer. Ett jobb som de måste prioritera är att betala ut sjukpenningarna. Det leder till att långsiktigt viktiga jobb, som att se till att de som är sjukskrivna inte enbart är sjukskrivna utan att deras tillfrisknande och rehabilitering påskyndas, måste stå tillbaka. Kontakterna mellan försäkringskassan och patienten dröjer länge. Genomsnittstiden för rehabiliteringsfall är 85 dagar. Ju längre en person är sjukskriven, desto svårare är det att bli frisk och gå tillbaka till jobbet. Flaskhalsarna inom försäkringskassan har ett mycket högt pris. Varför inte anställa mer personal och se till att nya datasystem kommer fram snabbt? Visst, men det är ett betydligt mer grundläggande nytänkande som behövs. Försäkringen har funnits i nuvarande form sedan 1955. Den växte fram i ett helt annat samhälle. Det var småskaligt jämfört med i dag. Den sociala kontrollen var en annan. Doktorn kände sina patienter, och patienterna kände sin doktor. Försäkringskassorna hade nära kontakt med läkarna ute i staden och också på sjukhuset. Likadant var det mellan provinsialläkarna ute på landet och kassorna. Alla visste ganska bra när sjukskrivningen var berättigad och när det inte var fullt så berättigad. Mycket av denna kunskap har gått förlorad genom samhällsförändringar av olika slag. Många av dem som finns inom sjukvården har insett att om vi ska komma åt problemen måste synen på sjukskrivningen förändras. Sjukskrivningen, som all annan medicin och terapi, måste användas med omsorg och eftertanke. Redan i fjol tog vi upp de här problemen i den moderata kommittémotionen. Mycket lite har hänt. Åtgärder har redan tidigare prövats i mindre skala i Södermanlands och Västmanlands försäkringskasseområden. De borde ha genomförts på bred front. Man startade en praktisk utbildning av AT och ST läkarna om hur en bra sjukskrivning ser ut. Intygens medicinska information förbättrades. De blev mer fullständiga. Samverkan mellan läkaren, handläggaren på kassan, försäkrings och företagsläkaren samt övrig vårdpersonal uppmuntrades. Läkarna fick kunskaper om hur arbetet såg ut inom ortens näringsliv etc. I Eskilstuna blev resultatet att sjukskrivningen föll från 23 % över riksgenomsnittet till 17 % under. Lika goda resultat, om inte bättre, fick man i Västmanland. Men låt oss fundera över hur en sådan verksamhet verkligen kan generera ett så bra resultat och vad detta kan göra i pengar. Tidig handläggning av ett ärende kostar lite och ger miljarder. En tveksam sjukskrivning som inte inleds är bra för alla. Eftersom de tveksamma sjukskrivningarna är så många blir besparingarna stora. Man har räknat med 1 miljard. Om sjukfallen minskas med en eller två dagar sparar man mellan 3,5 och 7 miljarder på riksnivå. Det är en bra åtgärd. I dag tittar doktorn i regel i almanackan och säger: Ja, herr eller fru Persson kan väl börja på måndag vecka 42. Men nog vore det klokare att säga: Gå tillbaka till jobbet på torsdag. Vi tar det lite försiktigt. Då finns lördagen och söndagen att pusta ut på. Minskade väntetider på rehabilitering ger mycket stora besparingar med färre långa sjukskrivningar som följd och färre förtidspensioner. Allt detta finns redovisat i Svensk läkartidning i år i en artikel av Bo Michaelsson m.fl. Vad som behövs är försäkringsmedicinsk utbildning. Kostnaden är liten - kanske 50 miljoner - medan vinsterna konservativt uppskattade kan uppgå till kanske 4 miljarder. Varför har inte regeringen gjort någonting? Risktagandet är minimalt, om det finns något. Utbildning är positivt. Vem skulle motsätta sig en bra och konstruktiv diskussion i praktiska former? Varför är det så viktigt att börja med det här? Jo, då minskar man de flaskhalsar som den ständigt ökande sjukskrivningen skapat. Dessutom blir man bättre på alla fronter - medicinskt, rehabiliteringsmässigt, arbetsmiljömässigt osv. Varför är det så svårt att börja med dessa ganska enkla åtgärder? Ja, varför? Varför tvekar regeringen? Det är väl inte byråkrati och byråkratisk konservatism som förlamar? Jag har funderat över hur man kan underlåta att göra en satsning som kanske kostar högst 50 miljoner och får en avkastning på verkligt lågt räknat 500 miljoner, men sannolikt många miljarder. Jag förstår det inte. Här tycker jag att det politiska livet är otroligt opraktiskt. Man ska alltid börja med de enkla lösningarna. De enkla lösningarna tar de små kostnaderna på många olika ställen, men de multipliceras. Man får ned antalet flaskhalsar. Man får dynamik och förändring. Det gör inte ont. Alla blir faktiskt mer tillfreds. Jobbet görs bättre. Man slipper vänta. Man blir friskare, och man blir faktiskt lyckligare. Jag har talat om pengar, men det handlar inte bara om pengar, utan det handlar om att göra ett bra jobb, ofta med enkla vardagliga metoder.

Fru talman! Larmrapporter duggar tätt inom äldreomsorgen. Det är brist på personal, för lite inflytande, för låga löner, få som vill arbeta och många som slutar. Det är något som måste tas på största allvar. Nästan alla är oroliga över personalsituationen. Det verkar som om regeringen är den enda som inte är det. Kommunförbundet skriver i Aktuellt om äldreomsorgen, en rapport som kom nu i oktober, att oavsett vem som driver äldreomsorgen kommer det att behöva rekryteras 220 000 personer fram till år 2010. Socialstyrelsen skriver i sin rapport Kompetensförsörjning i vård och omsorg till äldre att rekryteringsläget för sjuksköterskor i hemsjukvården är mycket svårt. Vad gäller undersköterskor är det ganska svårt. kan vi läsa om kommuners stora rekryteringsbehov. Tre av fyra kommuner har svårt att få tag på personal. Arbetsgivarna ser sig nu tvingade att sänka kvalitetskraven vid nyanställningar. Fru talman! I en interpellationsdebatt som jag hade med socialministern den 28 maj i år med anledning av just personalsituationen presenterade jag följande uppgifter: 30 000 elever studerade tidigare på vårdgymnasiet. Det var 1980. I dag studerar 4 000. En AMS-rapport visar att endast 90 % sköterskestudenterna fullföljer sin utbildning och att 80 % av dessa finns kvar i vården efter fem år. Men 30 % av sjuksköterskorna vill egentligen göra någonting annat. På läkarlinjen vill 60-70 % av sistaårsstudenterna arbeta inom näringslivet i stället. Antalet sjukskrivna läkare har ökat dramatiskt. Situationen har inte blivit bättre sedan maj månad. På den här presentationen var socialministerns reaktion följande: "Jag tror alltså att skräckbilderna av hur det ser ut i svensk sjukvård när det gäller personalrekrytering ska tas med en nypa salt. De kan komma från organisationer som har rent fackliga intressen eller andra intressen av att betona bara en sida av problemet." Jag anser det vara ytterst anmärkningsvärt att socialministern i debatten på detta sätt uttrycker en misstro mot fackförbundens uppgifter. Än mer alarmerande är att socialministern inte vill se och ännu mindre göra något åt situationen. Jag beklagar att socialministern har lämnat kammaren, annars kunde vi ha fortsatt den här debatten. Det gäller att våga se orsakssambanden mellan dessa skrämmande siffror och prognoser. Då handlar det inte bara om antalet utbildningsplatser, något som man ofta lyfter fram. Det handlar om att skapa nya förutsättningar för såväl den som behöver vård och omsorg som den som vårdar. Vårdförbundet redovisade i våras, alltså 2001, en SIFO-undersökning om hur sjuksköterskorna uppfattar sin arbetssituation. Undersökningen visar hur maktlöshet och instängdhet skapar stress och utmattning och en vilja att byta arbete. Detta kan vara en av de troliga förklaringarna till varför det är dubbelt så vanligt med långtidssjukskrivningar inom den offentliga vården, jämfört med annan vård. Också Kommunal har förstått detta, till dess att statsministern rusade i väg till dess kongress i våras och tog ombuden i örat. I Kommunals rapport, Solidaritet och valfrihet i välfärden, slår man fast att konkurrens mellan producenter är bra för välfärden. Man visar också att medlemmar som arbetar i privata vårdföretag eller i alternativ drift har både högre lön och bättre arbetsvillkor. Därför skriver man helt osentimentalt: Vi begår ett strategiskt misstag om vi utgår från att bara för att en verksamhet är berättigad utifrån solidaritetsargument fungerar den också bra. Man skriver vidare att genom alternativa driftsformer kan personalens önskemål om fler arbetsgivare, varierat arbetssätt och inflytande över arbetssituationen uppfyllas. Så några exempel på vad som händer om vi inte lyssnar till personalen. Ewa, som är 30 år och undersköterska, öppnade städföretag när kommunen och monopolet hindrade henne från att starta eget som undersköterska. Helsingborgs lasarett behöver inte längre annonsera efter personal därför att sjukhuset har släppt fram personalen och kompetensen och politikerna har dragit sig tillbaka. En sjuksköterska i Laholm paketerar i dag chips i väntan på att ett arbete blir ledigt i det alternativa äldreboende i Laholm där hon vill arbeta. Det är brist på barnmorskor i Stockholm. Men när man behövde 22 barnmorskor till landets första bernmorskeledda enhet sökte 80. Varför söker sig alltfler till alternativa verksamheter? Varför behöver de inte längre annonsera efter personal? Varför är folk friskare och känner större arbetsglädje? Vi måste våga ställa frågan och vi måste nogsamt lyssna på svaret. Fru talman! Till oviljan att tänka nytt för att värna både äldre och personal hör rätten till hemtjänst. Varför regeringen så klart motsatt sig en subventionerad hemtjänst, som gör det möjligt för fler att få hjälp av mer personal - välutbildad på området - är för mig en gåta. Undersköterskor anser jag ska koncentrera sig på hemsjukvården. Då kommer deras arbete att bättre tas till vara. Hemtjänst kan överlåtas till personal som är kunnig på just detta område, med lämplig utrustning och lämpliga rutiner. Facken har insett detta sedan länge. Man misshushållar med människors kompetens, samtidigt som man lämnar många äldre i sticket genom att inte välkomna en sådan reform. Kommunals Örebroprojket är ett sådant lysande exempel. Men det finns trots allt de som fortfarande får någon form av hemtjänst i Sveriges land, en hemservice i form av matlagning och städning. Men de ska bara vara väldigt tacksamma. En som upplevt det här, fru talman, på nära håll är Monica Hallström. Om henne kan vi läsa i Dagens Nyheter den 9 oktober. Där kan vi läsa att Monica Hallström är rörd till tårar när det nya vårdbiträdet dyker upp med matkassarna. För första gången har hon fått välja när hon vill ha hjälp och vilken butik hon ska få varorna ifrån. Monica Hallström är en av de första i Stockholm som har fått utnyttja möjligheten att välja hemtjänst i annan regi. Hon säger: "Jag har aldrig gråtit när jag har fått mina cancerbesked, men när jag stångats med hemtjänsten har jag det. Ingen har lyssnat till mig. Ingen har utgått från mina behov. Nu känns det mycket bra att kunna välja hemtjänst själv." Monica Hallström är nöjd och tacksam. Men Vänsterns representant i stadsdelsföreningen är inte glad. Vem ska vi lyssna till, Vänsterpartiet eller cancersjuka Monica Hallström? Fru talman! Jag väljer Monica Hallström.
Fru talman! Cristina Husmark Pehrsson tar här upp bekymren inom äldreomsorgen, men sedan glider hon också över ganska mycket till andra saker. Jag är väl medveten om problemen som finns inom äldreomsorgen. Cristinas medicin är att konkurrensutsätta den. Jag kan inte påstå att det har varit särskilt lyckat här i Stockholm. Det är tre stora bolag som bedriver äldreomsorgen här, och många vårdskandaler har uppstått genom det. Cristina tar också upp att personalen trivs bättre och tycker att man får ett bättre inflytande när man jobbar för en privat vårdgivare. Jag funderar över om Cristina Husmark Pehrsson kan utveckla hur man skulle kunna åstadkomma det även i offentlig regi. Man tar ju ofta fram de privata alternativen, men man pratar aldrig om vad man kan åstadkomma i offentlig regi.
Fru talman! Lena Olsson pratar om att vi ska konkurrensutsätta vården. Då har inte Lena Olsson, förstår jag, hunnit läsa vår motion om äldrevård som har lagts fram. Det rekommenderar jag. Där kommer det att belysas tydligt. Vi vill inte heller konkurrensutsätta, utan nu går vi ett steg längre. Vi ger makten och möjligheten till den enskilda människan att med en check, med en äldrepeng, själv välj vård och omsorg. Det var precis det som den person jag talade om kunde göra i Stockholm. Hon kunde välja. Då kommer vi ifrån upphandling, då ger vi makt och möjlighet till var och en. Jag hoppas att Lena Olsson kan följa oss i det.
Fru talman! Jag har tagit del av det nya checksystemet. De tjänstemän jag har pratat med här i Stockholm kliar sig i huvudet och tänker: Åh, så hemskt! Ska vi nu börja med ett system till. Man har en basmeny och sedan har man en à la carte-meny där man får kryssa för vad man mer vill ha. Då kan vi också ställa oss frågan: Vad kommer det att kosta? Cristina Husmark Pehrsson tar upp den undersökning som Kommunal har gjort. Jag kan också upplysa om att det finns en rapport som Marta Szebehely och Rolf Gustafsson har gjort, där man mer grundläggande frågar personalen om ifall de tycker att verksamheten ska skötas i offentlig eller privat regi. Man frågar om verksamheten ska konkurrensutsättas. 80 % svarar upplysningsvis nej på den frågan.
Fru talman! Jag tycker att vi frågar de kommuner där man har infört checksystem om personerna vill säga nej till möjligheten att välja. Eftersom Lena Olsson hänvisar till Kommunal kan vi väl ta del av rapporten om Kommunals försök i Örebro, "80+". Där hade man en subventionerad hemtjänst, och Kommunal självt säger att detta är ett lysande exempel som man tycker ska införas i hela Sverige.

Herr talman! Regeringen har i årets budgetproposition lagt fram ett elvapunktsprogram för ökad hälsa i arbetslivet. Det är mycket bra att man vill försöka att hitta vägar att minska de skenande sjukskrivningskostnaderna, som tar en allt större andel av den totala budgeten. Sjukskrivningarna kostar ungefär 12 miljoner kronor om dagen. Men när man läst igenom hela elvapunktsprogrammet undrar man om regeringen förstår problemet, för egentligen är det mest snömos som regeringen presenterar. Man får en känsla av en desperation när man läser förslagen, som av ett försök att lindra underlåtelsesynder under en lång tid. Man har inte gjort så mycket under de senaste åren för att hindra den negativa utvecklingen. Så sent som i går meddelade Riksförsäkringsverket, som någon tidigare sade, att sjukskrivningarna fortsätter att öka i rask takt. De första sju månaderna i år har vi 20 % fler sjukskrivna än samma period förra året, och de långa sjukskrivningarna fortsätter att öka. Antalet som varit sjukskrivna mer än ett år ökade med 28 % från juli förra året till juli i år. Det innebär vidare att alltfler kommer närmare en sjukpensionering. Man kan säga att elvapunktsprogrammet fungerar som skott från höften. Har regeringen tur kan den träffa rätt på något område. Förslagen är spridda, och det finns ingenting som håller ihop dem. Har man verkligen förstått komplexiteten i det arbete som måste till för att få i gång rehabiliteringsarbetet på allvar? Vi ställer oss tveksamma till regeringens kompetens på det här området. Regeringen har trots att sjukförsäkringen blöder utrett och utrett igen utan att komma till skott. När man äntligen lägger fram förslaget är det tragiskt att se hur tunt det är. En av de utredningar som regeringen faktiskt tog fram och som verkligen var bra var Gerhard Larssons utredning om en helt ny rehabiliteringsorganisation och en försäkring, som kom förra året. Vi läste den och tyckte att Gerhard Larsson analyserar komplexiteten mycket väl. Vi har också presenterat ett förslag som vi tycker är realistiskt och väl genomtänkt. Vi kristdemokrater undrar varför man inte instämmer i förslagen i Gerhard Larssons utredning. Vi gör det, och hans förslag ingår i vår budgetmotion. Herr talman! Jag har i 15 av mitt yrkeslivs år arbetat med rehabilitering och vill ta tillfället i akt att kommentera elvapunktsprogrammet. Punkt 1 handlar om nationella mål för ökad hälsa. Det finns redan i dag hälsomål angivna i budgetpropositionen. Punkt 2 gäller trepartssamtal mellan regeringen och arbetsmarknadens parter med olika informationskampanjer. Det är väl bra. Frågan är bara om de som går sjukskrivna blir mindre sjukskrivna av det. Punkt 3 avser ökat finansieringsansvar för arbetsgivarna för att minska sjukfrånvaron. Vidare tar man upp den förlängda sjuklöneperioden för arbetsgivarna. Detta har mött ett stort motstånd bland många remissinstanser, och det är konstigt att regeringen tar upp detta förslag. Det är ett hot mot personer med olika handikapp, som riskerar att slås ut från arbetsmarknaden, och mot småföretagare. Men inom denna har man i dag privata företag. Företagshälsovården avreglerades i början av 90-talet, och inom den tar man redan i dag fram olika rehabiliteringsmetoder för kundens behov. Använd i stället de 10 miljonerna till att informera arbetsgivarna om hur bra man kan använda företagshälsovården! Punkt 5 gäller hälsobokslut för offentliga arbetsgivare. Det är inte dåligt, men det tar tid att arbeta fram sådana system. Jag har själv på min tidigare arbetsplats utanför riksdagen jobbat med detta. Det tar tid att utbilda personalen, och vill man se snabba effekter i form av minskade sjukförsäkringskostnader är det kanske inte i första hand detta som man ska jobba med. Dessutom finns det regler om detta i arbetsmiljölagstiftningen redan i dag. Alla arbetsgivare ska sammanställa och analysera statistik som har bäring på personalens hälsa. Punkten 6 tar upp försök hos några stora offentliga arbetsgivare för att minska sjukfrånvaron; metodutveckling i projektform. Det är inte dåligt, men ingenting sägs om inriktning eller tidsperspektiv för genomförande av förslagen. Punkten 7 syftar till förnyelse av socialförsäkringsadministrationens rehabiliteringsarbete. Man tycker att försäkringskassan ska bli snabbare på att motverka långa sjukskrivningar. Vi har i flera år sagt att man måste ge mer resurser till detta, men inte förrän i år har det kanske givits lite mer resurser till kassorna för att de ska klara utvecklingen på området. Vi lägger fram ett mycket mer heltäckande förslag till hur man ska kunna utveckla försäkringskassornas arbete. I punkten 8 anges att alla arbetsgivare måste skicka in en rehabiliteringsutredning och att ett utlåtande från företagshälsovården ska medfölja. Ibland är det faktiskt obehövligt att skicka in en rehabiliteringsutredning. Att det för någon som har brutit benet men som redan är i jobb när utredningen ska skrivas dessutom ska behöva betalas till företagshälsovården för ett utlåtande låter märkligt. Det som man föreslår är helt enkelt trams. Dessutom har försäkringskassorna redan i dag inte tid att läsa alla rehabiliteringsutredningar. Hur ska de kunna hinna med det bättre nästa år? Punkten 9 gäller en översyn av hur man sjukskriver i olika landsändar och av om läkarna behöver stöd av annan kompetens för sjukskrivningen. Ja, det är kanske bra, men hur får vi med denna översyn snabbt ned antalet sjukskrivningar? Det är också bra, men hur minskar det snabbt det ökande antalet sjukskrivningar? Punkt 11, sist men inte minst, innehåller regeringens eget förslag om kejsarens nya kläder i budgetpropositionen: 9 miljarder till primärvården och 3,7 miljarder till att kapa vårdköer. På Landstingsförbundets hemsida kan man läsa hur landstingen med alla olika indragningar från staten, bl.a. momsindragningar, kommer fram till ±0 kr i tillskott för det här året och t.o.m. kommer fram till ett negativt resultat nästa år, trots de här pengarna. Om dessa pengar ska specialdestineras måste man alltså skära ned på annan vård. Vad är det för vård? Psykiatrisk vård? Eller vad föreslår regeringen? Ja, summan av kardemumman är att det inte finns mycket kött på det stolta elvapunktsprogrammet. Det finns inget helhetstänkande om vart detta ska leda och om hur snabbt man ska kunna se effekter av förslagen. Herr talman! Vi kristdemokrater önskar ett svar på varför regeringen inte kan anta det förslag som vi lägger fram på ohälsoområdet i enlighet med Gerhard Larssons utredning från förra året. Ett stort antal remissinstanser tyckte att förslaget var bra, och det tycker också vi. Vi föreslår därför i budgeten en helt ny rehabiliteringsförsäkring, där man skapar en separat fond för sjukskrivningskostnaderna. I förslaget finns en röd tråd, ett helhetspaket som är en grund att bygga på både när det gäller utveckling av personalen och när det gäller snabba besparingseffekter. Det bygger på en samordnare via en offentlig försäkringsgivare, på kompetensuppbyggnad och på ett ekonomiskt hållbart system där alla delar solidariskt på de ekonomiska bördorna, men också på de vinster som kan uppnås i systemet. Det finns alltså incitament. Arbetsgivarna behöver stöd och inte moralkakor och pålagor i rehabiliteringsarbetet. Med individen i centrum kan vi också ge stöd i stället för att som i dag ha ett sjukförsäkringssystem som inte kan hjälpa individen tillbaka till arbetet.
O, så fantastiskt tomt här är!

I övrigt är här nästan alldeles tomt. Men jag gör ändå ett försök. Vi har under kvällen mer och mer kommit in på ett ämne som är oerhört intressant och spännande och som innehåller mycket av dynamik och pengar. Men det är så svårt att många håller frågorna ifrån sig. Det gäller Sveriges socialförsäkringssystem. Sjukförsäkring, föräldraförsäkring och pensioner är mycket starkt knutna till inkomst. Målen har för varje budgetproposition mer och mer inriktats på att stärka arbetslinjen, även om man samtidigt kan utläsa att socialförsäkringarna är en viktig del av den generella välfärdspolitiken, som syftar till att minska klyftor, luckra upp gränser mellan olika samhällsgrupper och fungera som en sammanhållande kraft i samhället. Man glömmer eller döljer att generella insatser och inkomstkopplade insatser inte är samma saker. I tider av arbetslöshet är det svårt för många att över huvud taget ta sig in på arbetsmarknaden och därmed få tillgång till trygghetssystemen. Den starka inriktningen på förvärvsarbete och inkomst gör att många människor faller utanför eller mellan stolarna i det s.k. generella välfärdssystemet som ibland också kallas solidariskt. Arbetslösa t.ex. diskrimineras, studenter, föräldralediga, projektanställda, personer med sociala problem; alla som är utan stadig inkomst och är beroende av regelbundenhet i inkomst. Det spelar stor roll när inkomsten uppbars, längden på uppehåll från inkomst m.m. Miljöpartiet menar att målet för socialförsäkringarna bör vara att ingen lämnas utanför. Rättigheten till trygghet ska baseras på att vi är medlemmar i samhället, inte på vår position i arbetslivet. Jag tänker i det här ämnet hålla mig till gruppen studerande. Många pratade varmt om skolan på förmiddagen. Jag tror att Sverige vill vara en nation som håller även högre utbildning högt, som vill att vi utbildar bra lärare till våra barn och ungdomar, kvalificerad personal i hälso och sjukvården, duktiga socialarbetare, bra tekniker och ingenjörer, poliser, åklagare och domare med mycket kunskap och många fler. Jo, jag hör ibland att det sägs att det här är viktigt, men inte tillräckligt ofta och inte tillräckligt högt. Är det inte så värst noga med utbildning? Det verkar nästan så ibland. Studerande är nämligen en grupp som starkt diskrimineras vad gäller bl.a. socialförsäkringarna. De faller utanför och mellan stolarna. Vill vi ha studerande egentligen? Jag skulle kunna säga till ungdomar så här: Det är några saker du ska akta dig för i Sverige. Akta dig för att studera. Akta dig extra noga om du samtidigt vill ha barn. Och akta dig alldeles extra noga om du är kvinna och föder barn. Akta dig för att forska, akta dig för att forska om du är kvinna och akta dig väldigt noga om du är kvinna och vill forska och samtidigt ha barn. Då är du illa ute. Och akta dig om du inte från början av studierna exakt vet vad du vill skaffa dig för yrke, för du har inte så många terminer på dig. Och du kommer inte att ha just någonstans att bo medan du studerar heller. Det vore grymt att säga så, och dumt också. Men genom att säga de här sakerna till mig själv manar jag mig att strida för studenternas sak. Många har i den här kammaren talat om vikten av att föda barn. Genom att socialförsäkringen är så starkt knuten till arbetslinjen och till inkomst är det vanskligt för studerande att skaffa barn; vanskligt ekonomiskt, och vanskligt att bli sjuk också, och det är ju rätt svårt att styra. De studenter som har ett regelbundet arbete vid sidan av studierna - det är inte så väldigt vanligt - får samma sjukersättning som gäller för förvärvsarbetande. Men för extraknäckande studenter är sjukpenning bara en teoretisk möjlighet. De som jobbar ett par dagar här och där har mycket svårt att samla in de arbetsgivarintyg om förvärvsarbetets omfattning som försäkringskassan begär, och det krävs en relativt regelbunden inkomst som ska uppgå till ett visst belopp. Man kan inte heller som studerande vara halvt sjukskriven. Vår statsminister sade här på förmiddagen att garantinivåerna i föräldrapenningen har höjts ordentligt. Det var att ta i. Visserligen har Miljöpartiet varit med och bidragit till att höja de här nivåerna, nu från 60 kr till 120 kr och sedan så småningom till 200 kr, men det är alldeles för lite. Dessutom går det inte att överföra garantibeloppet mellan föräldrarna. Gränsen för att få bostadsbidrag är 29 år, och rätten till tilläggslån förbehålls den som är fyllda 25. Bidragsdelen av studiemedlen är pensionsgrundande, men så lite blir det att studenterna riskerar att förlora mycket jämfört med dem som förvärvsarbetar. Så summa summarum: Som det nu är rimmar det s.k. trygghetssystemet för studenterna väldigt illa med solidarisk generell trygghet och illa med samhällets inriktning på alltmer livslångt lärande. Sveriges Förenade Studentkårer har en idé. Man kallar den för kompetenslinjen. Kompetenslinjen innebär att studier ska ge rätt till samtliga socialförsäkringsförmåner. Eftersom man tror att medvetenheten om studentgruppers svaga situation i socialförsäkringssystemet fortfarande är relativt låg vill man inte låsa sig vid något konkret förslag på hur studenters rätt till socialförsäkringsförmåner bör vara utformad. Ett stort antal konstruktioner är tänkbara. Tanken är smaklig; man jämför studerandet med förvärvsarbete. Framför allt vill studenterna ha fram en heltäckande utredning kring studenternas situation, en utredning som berör allt: socialförsäkringar, bostäder, socialbidrag m.m. I riksdag och regering hör ju studerande till så många olika utskott och departement: Göran Persson påpekade hur otroligt fint det sociala försäkringssystemet är och att det inte får förstöras, men sade i samma andetag att det inte får kosta. Jag vill fortsätta att strida för studenterna tills vi har ett system där ingen faller mellan stolarna. Vi kan åtminstone börja med att heltäckande se över studenternas hela situation.

Herr talman! Precis som flera tidigare har varit inne på är det en mycket allvarlig utveckling vi ser inom ohälsoområdet. Ökningen av de långtidssjuka fortsätter. Över hundra tusen har varit sjukskrivna i över ett år. Kostnaderna rakar i höjden och tränger naturligtvis ut utrymme för andra insatser. Det krävs en strategi för hälsa i arbetslivet. De utredningar som vi har tillsatt visar mycket tydligt att en stor del av den ohälsa som vi nu ser är relaterad till arbetsplatserna. Det krävs ett helhetsgrepp. Det krävs en sammanhållen strategisk satsning för förbättrade arbetsvillkor och hälsa i hela arbetslivet. Det krävs kraftfulla åtgärder, det krävs ett mycket brett spektrum av åtgärder och det krävs förslag inom flera olika sektorer. Vi har tillsatt en särskild arbetsgrupp med företrädare för tre olika departement: Socialdepartementet, Näringsdepartementet och Finansdepartementet. Vi har en särskild utredare som nu kommer att lägga fram en slutrapport i slutet av detta år som kommer att bli ytterligare ett steg på det elvapunktsprogram som vi har presenterat i budgetpropositionen. Det handlar om att angripa orsakerna till den ohälsa vi ser. Det handlar om att göra någonting åt problemen. Det handlar om att förebygga ohälsa i arbetslivet. Det handlar om möjlighet till snabb återgång till arbetsplatsen, och det handlar om att förbättra enskildas välfärd. Det handlar också om att få människor att stanna kvar länge på arbetsmarknaden och att bereda arbetshandikappade arbete. Det är nödvändigt, därför att vi måste se till att ha ett stort arbetskraftsutbud, och det är som vi alla vet så oerhört viktigt för att kunna se till att vi har en ökad tillväxt och för att vi ska kunna klara av att även i framtiden leva i ett välfärdssamhälle. Det elvapunktsprogram som vi har presenterat har i en del fall avvisats helt från en del partier, i annat fall bemötts relativt positivt från en del håll. Man har sökt kompletteringar. Men det finns också de som söker de enkla lösningarna på den mycket komplexa problematik vi ser, och det har jag kanske mindre respekt för. Först och främst handlar det om att skapa nationella mål för en ökad hälsa i arbetslivet. Det här är oerhört viktigt. Vi har gjort det inom andra politikområden, och vi vet hur oerhört effektivt det är för att se till att skapa ett sammanhållet arbete på många olika nivåer inom arbetslivet. Jag tror att det är en mycket konstruktiv väg att gå, och då ska det naturligtvis vara så att parterna på arbetsmarknaden ska medverka i det arbetet. Det för mig till nästa punkt, som handlar om trepartssamtalen. Det är oerhört viktigt, därför att vi vet att den ohälsa som vi nu ser har sin grund i hur arbetsplatserna fungerar. Det handlar om makt, inflytande, organisation, ledning och arbetsmiljö. Ska det här få effekt krävs det naturligtvis att vi har parterna med oss i det arbetet. När det gäller den tredje punkten om de ekonomiska drivkrafterna anvisar vi en tänkbar idé, och det är den förlängda sjuklöneperioden. Men det kan naturligtvis finnas andra förslag. Själva idén bakom detta är att de arbetsgivare som förmår ha en låg sjukfrånvaro också ska premieras. Sjukförsäkringen betalas i dag genom sjukförsäkringsavgiften, och i dag delar alla lika på den kostnaden. Med ett större ansvar, som är relaterat till ohälsan, skulle det innebära att de arbetsgivare som klarar av ohälsan på sina arbetsplatser fick en lägre avgift för sjukförsäkringen. Den fjärde punkten handlar om att utveckla arbetsmiljöarbetet. Det handlar om företagshälsovården. Till skillnad från Desirée Pethrus Engström anser jag och flera med mig att företagshälsovården inte fungerar särskilt bra i dag. Det handlar alltså om att utveckla metodiken, att satsa ännu mer på företagshälsovården, att få företagshälsovården att göra det den ska göra, nämligen ta del i hur det fungerar ute på arbetsplatserna. Det handlar om att satsa mycket mer när det gäller skyddsombuden och deras utbildning. Hälsoboksluten är jätteviktiga för att visa på hur kostnaderna ser ut för ohälsan. Det är oerhört viktigt att kunna visa upp de kostnaderna. Den sjätte punkten handlar om hur vi inom den offentliga sektorn genom olika försöksverksamhet ska hitta de rätta metoderna och de insatser som krävs för att komma till rätta med ohälsan inom den offentliga sektorn. Det är oerhört viktigt. Det finns ett stort intresse och ett stort engagemang för att delta i detta arbete. Den sjunde punkten handlar om förnyelse av rehabiliteringsarbetet. Det handlar om att sätta individen i centrum, att se till att få en individanpassad rehabilitering och att få en tidig insats. Det handlar också om att ha en enhetlig metodik i handläggningen på våra försäkringskassor. Det krävs ett mycket bättre samarbete mellan försäkringskassorna och arbetsförmedlingarna. Det handlar också om nya effektiva former för hela sjukskrivningsprocessen. Det leder mig också till den punkt som handlar just om sjukskrivningsprocessen, som Margit Gennser tidigare var inne på. Det är mycket som talar för att det som Margit Gennser tog upp också ska inrymmas i det arbete som återstår inom den punkten. Den åttonde punkten handlar om hur vi inom den befintliga lagstiftningen ska kunna göra justeringar som underlättar handläggningen och förbättrar effektiviteten inom försäkringskassans område. Det handlar t.ex. om den fördjupade bedömningen efter den 28:e dagen, som naturligtvis borde kunna rationaliseras. Det är klart att det inte är vettigt att upprätta rehabiliteringsplaner om man vet att återgången till arbetet är helt beroende av att benet läker ihop om man har brutit benet - då ska man naturligtvis inte upprätta några rehabiliteringsplaner. Det handlar om att resurserna används och insatserna görs där de är av stor betydelse. Statistiken behöver förbättras, och vi behöver mer forskning inom det här området. Sammantaget, tillsammans med den elfte punkten om förbättrad tillgänglighet inom vården, tror jag att vi lägger en bra grund för ett gemensamt arbete inom det här området som kommer att fortsätta och ha sin grund i den rapport som Jan Rydh kommer att lämna i slutet av detta år.
Herr talman! Berit Andnor säger att det är ett kraftfullt och sammanhållet program, och min fråga är: Hur snabbt räknar regeringen med att få effekt och se en vändning i sjukskrivningskostnaderna, som nu har skenat i flera år? Det är det ena. Det andra är sjuklöneperioden.
Herr talman!
Gerhard Larsson övervägde den delen men ansåg att det inte var rimligt, därför att det fanns risker med just personer som har kroniska sjukdomar osv. Varför vill ni inte gå på

Det är vi fullt på det klara med. En del förslag i det här elvapunktsprogrammet kommer naturligtvis att ha en snabbare effekt. Men det som är viktigt är att se till helheten, att ta helhetsgreppet, att se komplexiteten i de svårigheter som vi i dag ser på arbetsplatserna och när det gäller ohälsoarbetet. Man ska inte göra det för enkelt för sig, som en del av de partier som finns i denna riksdag vill göra. När det handlar om sjuklöneperioden har vi lyft upp den som oerhört viktig, därför att det krävs ekonomiska drivkrafter, tror jag, för att få de rätta incitamenten ute på arbetsplatserna och få arbetsgivarna att vidta de åtgärder som krävs. När det gäller det kristdemokratiska alternativet gör man det oerhört enkelt för sig. Det är fler karensdagar, förändrade beräkningar när det gäller SGI och rehabiliteringsförsäkring. Sedan är det punkt och slut för Kristdemokraterna.
Herr talman! Jag måste verkligen opponera mig mot att det är ett enkelt förslag. Den rehabiliteringsförsäkring som Gerhard Larsson har lagt ett förslag om är ett mycket mer kraftfullt instrument än det ni föreslår i de här elva spridda punkterna. När det gäller sjuklöneperioden såg Gerhard Larsson i sin utredning att det var bättre med den här försäkringen, där man fonderar sjukförsäkringsavgiften. Där tar alla ett solidariskt ansvar för att kostnaderna går upp eller ned. Det finns ett gemensamt incitament, men det slår inte på den enskilde individen, som riskerar att drabbas om han t.ex. har en kronisk sjukdom. Det tycker jag att Socialdemokraterna borde vara medvetna om.
Herr talman! Gerhard Larssons utredning är en del i det arbete som just nu pågår och som Jan Rydh är ansvarig för. Hans ansvar är att lägga fram en handlingsplan för ett friskare arbetsliv. Den rapporten kommer i slutet av detta år. Det är en slutrapport, och den inrymmer en rad av de olika förslag som bl.a. Gerhard Larsson har tagit fram, men också Jan Rydh i sin sjukförsäkringsutredning. Detta är ett helhetsgrepp. Detta är ett elvapunktsprogram, som verkligen ser till att göra något åt problemen och att gå till roten med de problem vi ser inom arbetslivet i dag. Det bygger på de mångas medverkan, och det bygger på ett brett spektrum av åtgärder. Det kräver insatser på flera olika nivåer, och det kräver en nära samverkan mellan parterna på arbetsmarknaden. Det är bara så som vi verkligen kan göra någonting åt ohälsan i arbetslivet.

Herr talman! Jag hade för några veckor sedan möjlighet att på plats studera den amerikanska rättighetslagstiftningen för funktionshindrade, ADA - Americans with Disabilities Act. Under fyra dagar träffade jag företrädare för centrala, delstatliga och lokala myndigheter, intresseorganisationer, politiker och enskilda som arbetar med integrationsfrågorna i ett mycket brett perspektiv. När man besöker USA slås man av skillnaden i synen på den enskildes rättigheter mot vad som är vanligt i Sverige. Det finns mycket i den amerikanska rättstraditionen och, inte minst, det amerikanska rättssystemet som skiljer sig från Sverige och som vi inte vill importera. Men det finns också, inte minst när det gäller civil rights-lagstiftningen, mycket mer som vi har att lära och som vi skulle kunna översätta till svenska förhållanden. När det gäller handikappolitiken i Sverige råder det en stor samstämmighet om den allmänna, övergripande inriktningen på hur tillgänglighetsfrågorna ska bedrivas i vårt land. Det är framför allt att utgångspunkten för politiken ska vara att samhället ska utformas så att alla människor oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder eller funktionshinder så långt som möjligt kan bli delaktiga i samhällslivets olika delar och ta del av det dagliga livets utbud av varor och tjänster inom olika områden. Vi är också överens om att människor med funktionshinder behöver olika former av stöd, så att begränsningar och hinder i den dagliga tillvaron i rimlig utsträckning kan kompenseras genom personligt stöd, tekniska hjälpmedel och anpassning, ekonomiska bidrag etc. Men samtidigt har under senare år skillnaderna mellan regeringen och oss moderater blivit allt tydligare både när det gäller hur funktionshindrades individuella rättigheter ska stärkas och hur service och olika stödjande verksamheter ska organiseras så att de enskilda själva kan påverka utformningen. Vi moderater vill stärka medborgarnas möjligheter att hävda sin rätt gentemot företag, myndigheter och organisationer. I det hänseendet anser vi att vi har mycket att lära av den amerikanska lagstiftningen. Vi betonar också vikten av att funktionshindrade själva kan påverka utformningen och omfattningen av de stödinsatser som ges. Valfrihet och flexibilitet är begrepp som har ett egenvärde i synnerhet för personer som behöver olika former av stöd för att kunna välja. Socialdemokratisk handikappolitik har tvärtom en socialpolitisk eller sjukvårdspolitisk utgångspunkt. Den traditionella socialdemokratiska politikens viktigaste ambition är, inom ramen för de offentliga monopolen, att erbjuda funktionshindrade ett vård och serviceutbud som i sig ska medföra att funktionshindrade kan leva ett bra liv. Detta synsätt är enligt vår uppfattning i sig hämmande och snarare hindrar än stöder funktionshindrades integration i samhället. Den amerikanska lagstiftningen, emellertid, har på ett radikalt sätt vänt på fokus i den politiska debatten och på kort tid nått betydligt längre i ambitionen att göra samhällslivets olika delar tillgängliga för funktionshindrade. I spåren av civil rights-rörelsen på 60 talet har företrädare för utsatta grupper, bl.a. människor med olika funktionshinder, argumenterat för lagfästa rättigheter som bygger på generella förbud att diskriminera människor på grund av etnisk bakgrund, funktionshinder, tro, kön, sexuell läggning etc. Sedan drygt 20 år tillbaka har en lagstiftning växt fram som syftar till att integrera människor med olika former av funktionshinder i samhället. För tio år sedan antog kongressen Americans with Disabilities Act. Denna lagstiftning förbjuder diskriminering av funktionshindrade och slår bl.a. fast att alla lokaler, offentliga och kommersiella verksamheter, utbildningsinrättningar etc. ska vara tillgängliga för alla. Diskrimineringsförbudet omfattar arbetsmarknaden och transport och reseområdet, men också så vitt skilda områden som tekniska produkter, personligt stöd, rehabilitering, sjukvård och särskilt boende - tjänster som i vårt land i allmänhet omfattas av det offentliga ransonerade vård och serviceutbudet. En särskild myndighet inom justitiedepartementet har till uppgift att bevaka den enskildes intressen och att garantera att lagarna uppfylls i varje enskilt fall som anmäls till myndigheten. Empowerment är det nyckelord som man använder i detta sammanhang. Genom en rättighetsbaserad lagstiftning kombinerad med fastställda normer och regler för varje enskilt samhällsområde har funktionshindrade och deras intresseorganisationer givits redskap att själva bevaka sina rättigheter, med en anmärkningsvärd framgång på kort tid. Enligt vår uppfattning beror framgången för den amerikanska lagstiftningen på handikappområdet på att funktionshindrade fått sina individuella rättigheter garanterade i lag samtidigt som kännbara sanktioner införts för brott mot dessa rättigheter. Vi anser att svensk lagstiftning bör utvecklas i samma riktning. Också på andra områden än handikappolitiken står den traditionella socialdemokratiska myndighetsmodellen i vägen för en utveckling av politiken i riktning mot en rättighetsbaserad politik. Man säger nej till valfrihet och vårdgaranti inom sjukvården. Man motsätter sig alternativa vårdgivare och fristående rehabiliteringsenheter. Man bromsar etableringen av fristående skolor och avvecklar samtidigt flera av de specialskolor som varit särskilt anpassade för elever med särskilda behov. Man säger nej till införandet av en hjälpmedelsgaranti som skulle öka utbudet av nya tekniska hjälpmedel och samtidigt ge funktionshindrade ökade möjligheter att välja lämpliga hjälpmedel. I stället slår man vakt om en handikappolitik som bygger på monopol och generella lösningar som alla handikappade, oavsett egna önskemål, förväntas anpassa sig till. Det är sammanfattningsvis en klar kontrast mellan socialdemokraternas ord om att stärka individens ställning och den verklighet som alltfler handikappade upplever just på grund av den socialdemokratiska politiken. En av de grundläggande förutsättningarna för att funktionshindrade ska ges en reell möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt är en god tillgång på hjälpmedel av olika slag. Väntan på hjälpmedel riskerar att försvåra ett funktionshinder. Väntan kan också leda till försämrat självförtroende och utslagning från arbetsmarknaden, samtidigt som den ofta innebär ökade kostnader inom andra sektorer av samhället, t.ex. inom sjukförsäkringen och den kommunala hemtjänsten. Herr talman! Rätten till föräldraskap fastslås i FN:s standardregler. I den proposition som låg till grund för LSS fördes ett resonemang om att föra in ett femte kriterium, nämligen rätten till föräldraskap. Då detta ansågs vara en komplicerad fråga aviserade regeringen att man ville återkomma till riksdagen i denna fråga. Tyvärr har inte så skett, men frågan är fortfarande aktuell. Därför har vi moderater föreslagit att ett femte kriterium läggs till som innebär att de behov som föräldraskapet genererar ska kunna tillgodoräknas som grundläggande behov enligt LSS.

Herr talman! Sju av tio svenskar säger i en Sifoundersökning att de inte tror att samhället kan garantera den vård och omsorg som gör att de känner trygghet inför att åldras. Det är uppenbart att alltför många misstror om inte vår vilja så dock vår förmåga att erbjuda en värdig vård den dag behovet finns där. Dessa tydliga signaler visar på en förtroendekris som vi som fått ett politiskt ansvar måste ta på största allvar. Det går naturligtvis att ha olika teorier om vad detta misstroende och oron bottnar i. Varje larmrapport om vanvård och missförhållanden lämnar säkert sitt bidrag. Också denna vecka har vi läst om tragiska händelser på äldreboenden som t.o.m. inneburit dödlig utgång i något fall. Även om varje sådan situation är mer undantag än regel är det ändå förödande för tilltron till den värdiga vården. För den enskilda och utsatta människan är det ingen tröst i det läget att hon måhända är ett undantag. Den goda vården är ju trots allt övervägande. Men en god och värdig vård måste alltid ta sin utgångspunkt i den enskilda människan, och främst i den lilla och utsatta människans situation. Hur ska vi då återställa förtroendet för vården av de äldre? Även om det kan förefalla förenklat kan man ändå inte blunda för att det till stor del handlar om tillräckliga resurser hos den som har huvudansvaret, nämligen kommunen. Det finns ingen kommunpolitiker som vägrar sina äldre invånare en god vård på grund av bristande insikt om behoven. Det handlar naturligtvis heller inte om brist på god vilja. Det är i grund och botten en fråga om ekonomiska resurser. Verksamheten kan förvisso utvecklas på många sätt, men ytterst är den krassa verkligheten att mer pengar till vården ger möjlighet att skaffa fler vårdplatser och anställa mer personal - två viktiga förutsättningar för att kunna fullgöra sitt åtagande. 90-talet har drabbat de äldre hårt. Medan den äldre befolkningen har ökat har både hemtjänstinsatser och tillgång på vårdplatser gått i motsatt riktning. Att hemtjänsttimmarna minskar för de äldre med små behov och läggs på de tunga vårdbehoven kan naturligtvis te sig naturligt, men det finns anledning att befara att frånvaron av de små insatserna också skapar ett slags isolering och utsatthet som i sin tur gör att de tunga behoven kommer snabbare. Det är en ond cirkel. De kanske hårdast drabbade är ändå de ca 4 800 äldre som enligt Socialstyrelsens och länsstyrelsernas undersökning förra året väntade på en plats i kommunalt äldreboende. Av dessa hade 2 800 fått ett biståndsbeslut, och hos övriga 2 000 hade man konstaterat behovet av ett särskilt boende men inte fattat något biståndsbeslut. Om man vet något om kriterierna för ett biståndsbeslut och för ett konstaterat behov av särskilt boende vet man också att de här nästan 5 000 äldre och inte minst deras anhöriga befinner sig i en minst sagt brydsam och bekymmersam situation. Det här ställde jag en interpellation om till socialministern i maj månad. I dag när jag frågade honom här i kammaren om vad som hade hänt med den uppföljande undersökning som då ställdes i utsikt framstod det klart att regeringen varken i maj månad eller nu i oktober månad hade någon uppfattning om vad man vill göra åt det här förhållandet. Det är dystert. Herr talman! Vi kristdemokrater är djupt bekymrade över den drastiska minskningen av antalet vårdplatser i Sverige sedan mitten av 80-talet. Ett minskat antal platser i landstingsvården kan naturligtvis förklaras, och t.o.m. försvaras, med hänvisning till vårdens utveckling och kortare vårdtider. Det mesta av det är naturligtvis positivt, både för den enskilda patienten och för samhällsekonomin. Men ytterst drabbas ändå de äldre och de långvarigt sjuka av det minskade antalet vårdplatser. Till dem hör de 4 800 som väntar på platser i kommunala äldreboenden, platser som inte finns. Vi kristdemokrater har pekat på ett behov av 20 000 nya vårdplatser inom en tioårsperiod, och vi har i våra budgetalternativ skjutit till större resurser till kommuner och landsting, bl.a. för att underlätta den satsningen. Nu kan inte allt åstadkommas genom ökade statsbidrag, utan det måste också till lokala prioriteringar och tillväxt i de kommunala ekonomierna. De nya platserna måste komma till inte minst i kommunerna. Det handlar om sjukhem, gruppboenden och s.k. mellanvårdsformer, vårdformer som täpper till springorna mellan vårdhuvudmännen, kommuner och landsting. Om det är något som bidrar till den oro och misstro som jag nämnde om i början, så är det utsikten att bli klassad som medicinskt färdigbehandlad och hamna i springan mellan de två huvudmännen och de två aktörerna. Vi anser att vården måste utgå från människan och inte från den för dagen gällande organisationen och de rutor som vi har ritat upp. Herr talman! Även vårdens personal lever i en mycket utsatt situation. Frustrationen över att inte räcka till är påtaglig. Det här i kombination med låg lön, bristande utbildning och små möjligheter att utvecklas i yrkesrollen leder alltför ofta till utbrändhet. Vi kan se en accelererande ond cirkel när de som ska vårda andra samtidigt håller på att bli de stora vårdkonsumenterna. Det är betecknande att 60 % av den sysselsättningsökning som regeringen i dag berömmer sig av i själva verket grundar sig på ökande sjukskrivningstal. Uppgivenheten och bristen på förtroende för vårdpolitiken är påtaglig bland vårdens personal. Mot den bakgrunden ska man se Kommunförbundets rekryteringsbehov framför sig. Man talar om att 220 000 nya medarbetare behöver rekryteras under en tioårsperiod till kommunernas vård och omsorg. Om inte vi kommuner och vi från den offentliga sidan kan erbjuda en arbetsmiljö och förhållanden som är bättre än i dag är jag rädd att den rekryteringen inte kommer att lyckas särskilt väl. Herr talman! Sju av tio svenskar känner oro och misstror samhällets förmåga att ge dem en värdig vård. Det är någonting att ta på stort allvar, och det är någonting att förhålla sig till. Det är i hög grad genom prioriteringar och beslut i den här kammaren som vi kan återskapa förtroendet för vården och omsorgen om de äldre.

Herr talman! De långa sjukskrivningarna ökar alltmer. Förutom ekonomiska konsekvenser ger det framför allt en bild av hur Sverige mår. Sverige mår inte bra. Men skulle Sverige kunna må bättre? Används de resurser som finns tillgängliga på bästa sätt? Jag ifrågasätter att så är fallet. Statens intäkter från sjukförsäkringsavgiften som betalas i arbetsgivaravgifterna och som bl.a. ska finansiera sjukskrivningar och rehabiliteringar uppgick för år 2000 till 74 600 miljoner kronor, medan motsvarande utgifter uppgick till 36 500 miljoner kronor. Under år 2000 tog staten alltså in 38 000 miljoner kronor mer än vad som användes till sjukpenning och för rehabilitering. Dessa pengar skulle kunna användas på ett bättre sätt med ett nytt regelverk med syfte att minska förtidspensioneringarna. Nu handhas intäkten mer som en skatt utan att vara öronmärkt för den försäkring i det sociala trygghetssystem som den faktiskt är. Staten åtar sig genom denna avgift egentligen ansvaret för en effektiv rehabilitering men vill gärna föra över detta ansvar alltmer till exempelvis arbetsgivaren. Staten tar gärna in avgifterna, herr talman, men vill också gärna avsäga sig sitt ansvar. Sjukskrivning sker för att man inte klarar av sitt ordinarie arbete. Hos arbetsgivaren, stor eller liten, offentlig eller privat, finns ofta begränsade möjligheter till andra arbetsuppgifter varför omplaceringar riskerar att bli ett misslyckande med temporära lösningar där långsiktigheten lyser med sin frånvaro. Arbetsgivaren, liksom arbetstagaren, pressas av rehabiliteringskraven att ta fram arbete som är mer eller mindre lämpliga på sikt, bara det blir någon form av sysselsättning. Misslyckanden undergräver återkomsten för den som är sjukskriven och riskerar framför allt att förstärka sjukdomsbilden. För att rehabiliteringen ska bli framgångsrik fordras också kunskap om arbetsmarknaden i stort. Då ökar förutsättningen att hitta andra lämpliga arbeten som inte finns hos den ordinarie arbetsgivaren. Denna kompetens har inte försäkringskassan men väl arbetsförmedlingen. Samarbetet dem emellan förhindras dock många gånger av olika regelverk. Arbetsförmedlingen har inte ansvar så länge sjukskrivningen pågår, än mindre om sjukbidrag beviljats. Då står man inte till arbetsmarknadens förfogande. Dessutom kan en arbetslös som varit sjukskriven men som inte längre uppfyller kraven för sjukskrivning ändå anses ha betydande arbetshinder av medicinska skäl som gör att han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande. Då kan arbetslöshetsersättning förvägras. Då återstår socialbidrag från kommunen. Alla dessa olika regelverk måste ses över, och det skyndsamt. Herr talman! Jag skulle vilja påstå att trygghetssystemen har blivit så trygga att de har låst sig fast. Än mindre släpper de in varandra i respektive ansvarsområde. Vi har blivit fångna i våra trygghetssystem. Rörligheten på arbetsmarknaden låses in alltmer, beroende på dessa rigida trygghetssystem, och rehabiliteringen blir för ensidigt inriktad. Detta kommer att förstärkas vid ett eventuellt ökat arbetsgivarinträde. Dessutom är det dags att ifrågasätta sjukskrivningen som ett administrativt instrument i detta sammanhang. Finns det någon undersökning som visar att sjukskrivningar minskar sjukfrånvaron och ökar möjligheterna till en lyckosam rehabilitering? Visar inte verkligheten motsatsen? Ju längre sjukskrivning, desto svårare synes det bli med en återgång till arbetslivet. Många diskussioner och utredningar har lagts ned på hur sjukskrivningsblanketten ska se ut, och mer och mer information ska skrivas på blanketten. Ingen värdering har genomförts där man objektivt har kunnat bekräfta att sjukskrivningen, som ett försäkringstekniskt administrativt instrument, minskar sjukförsäkringskostnaderna, förkortar sjukskrivningens längd eller förbättrar förutsättningarna för en lyckosam rehabilitering. Det verkar rimligt att ifrågasätta sjukintygets värde. Hjälper det, eller stjälper det? Därför måste olika projekt utformas där nuvarande administrativa sjukskrivande kan värderas. Herr talman! Jag anser därför att beslut måste fattas som innebär att den lokala försäkringskassan och arbetsförmedlingen får ett gemensamt regelverk som kompletterar varandras kompetenser. Vidare måste arbetsförmedlingens uppdrag förändras så att insatserna riktas mot människor med arbetshinder av olika slag. Arbetsförmedlingen har ingen anledning att konkurrera med andra framväxande förmedlingar om friska och fullt arbetsföra medborgare. För att sjukskrivningens värde ska kunna värderas måste geografiska projektområden framtas där formen för nuvarande sjukskrivningsförfarande behålls, och andra likvärdiga geografiska områden identifieras där sjukskrivningen sker efter andra former, t.ex. ett samråd mellan försäkringskassan eller arbetsgivaren och den sjuke. Sjukpenning och arbetslöshetsersättning borde döpas om till rehabiliteringspenning och omfatta insatser som behövs för att återgång till arbete ska kunna ske, oavsett om arbetshindret utgörs av sjukdom eller annan icke-medicinsk orsak. Sjukförsäkrings-, arbetsmarknads och arbetsskadeavgiften i arbetsgivaravgifterna skulle kunna slås samman till en enda rehabiliteringsavgift och tydliggöras som en försäkringsavgift. Det är då troligt att denna avgift markant kan sänkas. Herr talman! Det är dags för en politik som öppnar rörligheten på arbetsmarknaden, även för dem som för tillfället står utanför på grund av sjukskrivning, arbetslöshet eller socialbidragsberoende, och avskaffar inlåsningseffekterna i nuvarande rigida och otidsenliga trygghetssystem.

Herr talman! För att ett samhälle ska uppstå behövs ett antal människor som kan kommunicera med varandra och omfatta vissa gemensamma värderingar och värden. Varje samhälle utgår från en sådan värdebas, en etik, som klargör hur man bör uppträda mot varandra. Motiveringarna för en sådan gemensam värdebas kan i och för sig vara olikartade, men accepteras själva värdebasen - eller åtminstone ett minimum av den - kommer det att vara ett funktionsdugligt samhälle. Ordet samhälle syftar just på gemensam grund, på sammanhållning utifrån något. Herr talman! Värdebasen överförs från generation till generation, främst genom familjen. Även andra signalgivare har betydelse för denna internalisering: skolan, medier, kamrater, etc. Även rätten, utformad i en lagstiftning, är en av signalgivarna. Det är rätt intressant att konstatera hur åtminstone retoriken förändras över tiden. För inte så länge sedan var vi kristdemokrater relativt ensamma - på den partipolitiska arenan - om att diskutera värden och värderingarnas stora betydelse. Är det någon som förresten kommer ihåg de patetiska invändningarna mot en värdekommission? Den diskussionen är bara tre fyra år gammal. Nu i höst föreslår s-regeringen ett institut, Forum för levande historia. Det kallas t.o.m. myndighet och har i stort sett samma inriktning. Myndighetens uppdrag ska vara att främja arbete med, diskussion om och reflexion över demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i samtiden med utgångspunkt i Förintelsen. Verksamheten ska syfta till att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde. Hur var det nu med invändningen mot värdekommissionen, att det var för mycket att skriva folk på näsan vad de skulle tycka? Den har tydligen försvunnit. Värden har blivit på tapeten, inte minst efter den 11 september. Och det är bra. Det visar också att man ibland är lite för snabb att döma ut initiativ som den om värdekommissionen. Värdena är lika viktiga för ett samhälle som en grund är för ett hus. Herr talman! En värdeneutral rättsstat är en omöjlighet. Ett samhälles grundvärden är förankrade i en bestämd gemenskap och bestäms av kulturarvet. Herr talman! En verklig samhällsgemenskap kan inte skapas utan demokrati, och en verklig demokrati kan byggas upp bara när den leds utifrån målet om en samhällsgemenskap. Demokrati handlar inte om majoritetsstyrelse utan om något vida mer. Helt grundläggande är de bakomliggande värdena, främst människovärdesprincipen och därmed också hänsyn till minoriteter, men också insikten om varje människas ofullkomlighet. Det är just insikten om den egna felbarheten som ger den ödmjukhet och förståelse som är nödvändig för en fungerande demokrati. Herr talman! Den danske statsrättsprofessorn Alf Ross konstaterar också i sin klassiker Varför demokrati? följande: "Den politiska metoden för utformningen av det mänskliga samlivet är icke en specialitet, som kan isoleras från vårt liv i övrigt. Den avspeglar och uppstår ur fundamentala mänskliga karaktärsegenskaper och återverkar själv på karaktärens utformning. Den är nära förbunden med vår känsla för människovärde, vår livsinställning och vår moraliska tro." Alf Ross beskriver länge och väl den demokratiska metoden, men det betyder ju inte att han anser att den är tillräcklig för att demokrati ska uppstå. Han talar nämligen just också om dess underliggande värden och då använder han begreppet den demokratiska mentaliteten. Den demokratiska mentaliteten har sin grund i respekten för medmänniskan. Ett värde. Herr talman! När Alf Ross definierar den demokratiska metoden gör han på följande sätt: "Idealtypen är den statsform i vilken de politiska funktionerna med maximal intensitet, effektivitet och extensitet utövas av folket på parlamentarisk nivå." Med intensitet avser han omfånget av den personkrets som får tillstånd att delta i omröstningar och val. Effektiviteten handlar om den verkningsgrad varmed folket förmår göra sina synpunkter gällande. I den mån folket verkar genom sina representanter beror effektiviteten på styrkan av den kontroll som folket kan utöva över sina representanter. Extensiteten handlar om omfattningen vari det folkliga inflytandet och kontrollen består, dvs. graden av verklig styrelse. Herr talman! Sverige har under lång tid utvecklat en demokratisk tradition. Men varje demokrati riskerar att fastna i olika former. Även Sverige har haft sådana tendenser. En levande demokrati förutsätter en politisk öppenhet och en förmåga att låta nya opinioner och nytt tänkande ta sig uttryck, att t.ex. våga ta debatten om var någonstans makten ska ligga - både i det vertikala perspektivet och i det horisontella. Och hur står det egentligen till med extensiteten och effektiviteten i synen på den lokala demokratin? och 1:7. Det svenska folkstyret ska alltså förverkligas genom bl.a. kommunal självstyrelse. Det står i portalparagrafen. Det sägs också i 7 § att kommunerna ska utöva beslutanderätten. Grundlagen pekar alltså ut den kommunala självstyrelsen som ett medel att förverkliga demokratin. Inom vissa ramar finns det en betydande frihet för kommunerna. Men finner regeringen och riksdagsmajoriteten besluten obekväma eller felaktiga står det dem fritt - i rättslig mening - att intervenera i den kommunala beslutskompetensen och inskränka beslutanderätten i olika avseenden. Det är just vad som har hänt på några områden. Det finns en kommunal självstyrelse, men den finns inte i författningspolitisk mening. Det här har kritiserats bl.a. av Lagrådet som anser att det någonstans måste finnas en innebörd av den kommunala självstyrelsen. Lagrådet har beklagat att regeringsformen, trots erfarenhet av nära 25 års tilllämpning, fortfarande inte ger fylligare riktlinjer för förhållandet mellan stat och kommun eller med andra ord för den kommunala självstyrelsens reella innebörd. Detta är mycket viktiga frågor, som man bör diskutera vidare. Men regeringen har hittills inte visat så väldigt stor förståelse för det här frågekomplexet. Man kan fråga sig om regeringen är ute efter att minska den optimala effektiviteten och extensiteten för den lokala nivån. Det tycks i mycket vara så att godtycket är på väg att ersätta den demokratiska effektiviteten och extensiteten. Herr talman! I regeringens proposition Regional samverkan och statlig länsförvaltning noteras att det kommer en översyn av uppgifts och ansvarsfördelning mellan staten, kommunerna och landstingen. Jaha, det är intressant. När vi tidigare, för bara något halvår sedan tror jag det var, krävde just en sådan översyn, främst för att garantera de kommunala nivåerna en grundlagsfäst rätt, avvisades detta av regeringen och dess samarbetspartier. Vad har fått regeringen att byta uppfattning? Det är en bra fråga. Är det en ny variant av den konservativa principen att skynda långsamt? Här innebär det att man inte ska släppa igenom vad oppositionen säger, men så småningom kan man själv ha samma synpunkter. Statsrådet Lejon har kanske ett svar på denna frågeställning? Kanske jag också kan passa på att fråga hur det går med riksdagens begäran om en utredning av lagprövningsrätten och om folkomröstningsinstitutet. Är det också en fråga om att skynda långsamt?

Herr talman! Det är stor oro i världen, oro som påverkar vår vardag. Terrorismens brutala attack i New York är också en brutal attack mot de grundläggande demokratiska formerna och därmed också ett starkt hot mot det öppna, fria, reflekterande och debatterande samhället. Det som vi har tyckt vara händelser så långt borta, så långt borta att vi inte har behövt bry oss eller ta dem till oss påverkar faktiskt vår vardag här och nu i Sverige och i grunden din och min relation. Grunderna i det öppna demokratiska samhället kommer att påverkas, i vilken riktning kan vi kanske inte här och nu avgöra. Men det som nu diskuteras kring var mans köksbord, rädslan och undran över hur detta kunde ske och varför, ställer stora krav på oss som är demokratins bärare, utvecklare och försvarare. Herr talman! Vad är då demokrati, och hur ska vi förvalta den i Sverige? Denna fråga bör vi med all rätt uppmärksamma, förutom det jag inledde mitt anförande med och förutom att vi kan konstatera de allvarliga incidenterna de senaste veckorna. toppmötet i Göteborg och unga politikers avhopp från kommunpolitiken har alla bidragit till att sätta fokus på demokratins förutsättningar och utformning. Människor ifrågasätter de nuvarande politiska strukturerna, men det måste också noteras att det finns ett ökat intresse för politik hos medborgarna, samtidigt som engagemanget i traditionella partipolitiska organisationer minskar. Därför finner jag det inte rimligt att de alltmer politiskt intresserade medborgarna blir allt mindre politiskt aktiva. Det finns inte heller någon rimlighet i att medborgaren - ung som gammal - i en demokrati betraktar sin vilja och sina ambitioner som obetydliga gentemot de beslut som politikerna i slutändan fattar. Därför måste vi erkänna att dagens demokratiska politiska system har brister som vi på allvar måste våga förnya och förändra, just i syfte att stärka de enskilda människornas yttrandefrihet, integritet och deras eget mod att agera i demokratins namn. Herr talman! Därför måste uppdraget för riksdag och för regering, för mig som riksdagsledamot och för demokratiminister Lejon, vara att skapa de nya formerna som människorna på 2000-talet efterfrågar för att de ska kunna engagera sig i samhällsbygget och i partipolitiken. Herr talman! Jag kan inte förstå den tveksamhet som jag under mina tre år i riksdagen ständigt har mött och det omöjliga i att faktiskt våga pröva nya former för demokratiskt utövande. Jag är den första som ställer mig bakom att vi ständigt måste föra en diskussion om vad demokratin egentligen innebär, vilka krav vi ställer på hur vi ska driva politik, hur samhället ska fungera i grunden och på hur de demokratiska institutionerna ska utformas. Jag tycker att det är en viktig debatt, men debatten måste också ge konkreta förslag till förändringar. Det är nu dags. Centerpartiets ambition är att stärka människors självbestämmande. Förutsättningen för detta är att beslut fattas så nära och tillsammans med de människor som berörs av dem. Det är ett starkt decentralistiskt synsätt som betonar den frivilliga samverkan mellan människor som grunden för beslutsfattande. Vårt synsätt innebär att vi ställer oss bakom ett deltagardemokratiskt ideal, där människor inte bara tillåts utan faktiskt förväntas delta i det gemensamma beslutsfattandet. Förutsättningen för att detta ska vara möjligt är att människors deltagande också får leda till faktisk påverkan, att man är med och fattar beslut och därmed är ansvarig för de beslut man är delaktig i. Utgångspunkten för ett förnyat folkstyre är därför en radikal och konsekvent decentralisering eller överföring av politiska beslut till lägre beslutsnivåer. Framför allt bör det kommunala självstyret tydligare grundlagsfästas. Det lokala, demokratiska självbestämmandet ska också stärkas i förhållande till högre beslutsnivåer. Det är därför som vi centerpartister så konsekvent stöder människors engagemang och vilja att ta ökat ansvar och delta i beslutsfattande. Vi har i Centerrörelsen en stark tilltro till människors förmåga att ta ansvar och att ta ansvar för de konsekvenser som följer av besluten. Vi har, precis som socialdemokraterna, en historia där människor har haft ett starkt engagemang för att ta makt från överheten för att därmed också själva kunna styra sin egen vardag. Styrkan i att kunna råda sig själv har varit en politisk drivkraft. Därför är vi förvånade att socialdemokraterna så konsekvent slår ned på alla som kan tänkas våga agera mot överheten. Varför förnekar socialdemokraterna människorna i Heby kommun att följa folkets vilja, eller så konsekvent gör det svårt för dem som vill starta eget i Torslanda kommundel utanför Göteborg? Herr talman! Jag tror ändå att droppen var när socialdemokraterna häromdagen så fullkomligt körde över sina egna runtomkring i landet. Det var dessa socialdemokrater som trodde att de själva kunde driva igenom socialdemokraternas svar på regionernas Europa och att det skulle få genomslag i Sverige med ett starkare självbestämmande. Men, herr talman, ack nej! Rädslan för människors egna lokala och regionala lösningar, med möjligheten att själva kunna stå på egna ben, är för mycket för rikskommunalhuset Nej, herr talman, man ger hellre den landshövding som inte av folket kan avsättas mera och utökad makt. Herr talman! I svensk grundlag står att läsa att all offentlig makt utgår från folket. Med Centerpartiets synsätt innebär det att makten bör byggas underifrån och delegeras från folk till de politiska representanterna. Den decentraliseringspolitik som vi förespråkar bygger på tanken om ett starkt självbestämmande på varje samhällsnivå. Vi har gett några förslag för förstärkning av den lokala demokratin ett otal gånger - men jag upprepar dem: Fler och beslutande folkomröstningar, såväl nationella som kommunala. Direktvalda kommundelsnämnder. Medborgarinitiativ. Det ska bli lättare att dela kommuner. Centerpartiet vill också - precis som Ingvar Svensson betonade tidigare - ha en översyn av grundlagen i syfte att undvika centralstyrning av kommunerna från statlig nivå. Vi vill ha ett stärkt kommunalt självstyre. Vi anser att det är viktigt för att just kunna överföra mer reell makt till människorna. Vi vill också stärka riksdagens makt i förhållande till regeringen, och vi vill överföra konkret makt till regionerna.

Herr talman! De hungrande i världen blev färre under 90-talet, men kampen går för långsamt. Det menar FN i en ny rapport som presenterades häromdagen i bl.a. Stockholm. Enligt rapporten minskade de hungrande med omkring 600 miljoner per år under 90-talet. Det är bra, men det går alldeles för långsamt. Det finns gemensamma drag för de länder där människors fattigdom och hunger har minskat, nämligen fungerande politiska system, ekonomisk tillväxt, investeringar, öppenhet och någon form av socialt skyddsnät. Det här är förhållanden som oftast saknas i de länder där hungern inte minskar och där problemen ökar. Under 90-talet har också den politiska friheten ökat. Det finns fler länder med demokratier. Fler människor lever i vad som kan kallas för fria samhällen, och färre lever i vad som är ofria samhällen. Det är bra. För oss liberaler är det uppenbart att demokrati är nyckeln till en sådan utveckling. Varje människa ska ha rätt att leva i fred och frihet. Demokrati är det enda styrelseskick som är värdigt människor. Det medför också positiva ekonomiska konsekvenser. Det är enkelt: Makthavare som vill bli omvalda har ett intresse av att genomföra en sådan politik och sådana samhällsförändringar som gynnar folkflertalet. Man måste ta hänsyn till så många människors välbefinnande som möjligt, annars blir man inte omvald. Demokrati och frihet, inte diktatur och ofrihet, tillåter kritik och ger möjlighet till nya förslag till lösningar av viktiga utvecklingsproblem. Herr talman! Självklart har demokrati och respekt för mänskliga rättigheter ett absolut egenvärde, men det är faktiskt bra att det nu t.o.m. finns vetenskapligt belagt att det leder till en ekonomisk utveckling - senast av nobelpristagaren Amartya Sen. Det är förstås inte vårt huvudskäl, men det är viktigt att påpeka i de sammanhang där vi i dag har en stor debatt - inte bara i vårt land - om ekonomisk utveckling och fattigdomsbekämpning och där man inte alltid sätter dem i samma sammanhang som demokrati, mänskliga rättigheter och personlig frihet. Utveckling sker just när människor har verktygen i sina egna händer. Det är vad som utmärker en demokrati. Alla människor är födda fria. Det ska naturligtvis gälla alla att de inte ska bli diskriminerade på grund av etnisk tillhörighet, nationellt eller socialt ursprung, börd, kön osv. Men vi vet också att det inte är verklighet i dag. Väldigt många människor har inte reella möjligheter att påverka sin egen livssituation. Demokratin är det enda styrelseskick som leder till en möjlighet att påverka och etablerar genuina mänskliga rättigheter. Inga andra ismer kan någonsin rättfärdiga att individens frihet kränks. Ändå sker det dagligen runtom i världen. Påståenden från olika makthavare om att deras invånare inte skulle vara mogna för demokrati kan vi aldrig acceptera. Demokrati är den enda styrelseform som garanterar att medborgarnas intressen tas till vara. Därför måste demokrati vara en absolut ledstjärna för Sveriges internationella samarbete och framför allt för vårt bistånd. Det måste vara en ledstjärna och en grundläggande princip för Sveriges biståndsarbete. Herr talman! Mänskliga rättigheter måste också bli kvinnors rättigheter. Många av brotten mot de mänskliga rättigheterna drabbar kvinnor just därför att de är kvinnor. Svår diskriminering, våld och t.o.m. död drabbar personer just därför att de är födda till kvinnor. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter klargör att man inte får skilja på människor på grund av kön. konventionen eller t.ex. plattformen från kvinnokonferensen i Peking har undertecknats av många länder men ännu inte implementerats. Vid uppföljningen av FN:s kvinnokonferens förra året kunde det konstateras att det har gått framåt på många områden. Men fortfarande finns oceaner av brist på mänskliga rättigheter kvar för oss att bekämpa. Ett av de allra största hoten mot utvecklingen av välfärd framför allt för kvinnor är den aidsepidemi som pågår. Vad har nu det för koppling till demokrati? För det första är det en av de absolut avgörande överlevnadsfrågorna särskilt för hela kontinenten Afrika. Sedan början på 80-talet har 20 miljoner människor dött. Vid slutet av detta år beräknar man att 40-50 miljoner är smittade. De flesta är unga, och de mest utsatta är kvinnor. Spridningen kommer att fortsätta om man inte tar tag i problemet och på ett öppet sätt börjar diskutera och bekämpa hivspridningen i de länder som det gäller. I alltför många länder kommer ledarna undan genom att inte ta upp dessa frågor i ljuset. Det kan de göra just därför att de inte är demokratiskt valda och inte behöver gå ut och begära ett nytt mandat av den egna befolkningen. Om vi ska kunna komma ordentligt fram med kampen mot spridningen av hiv aids, sexualitet, makt och kvinnors rättigheter på ett tydligt och öppet sätt. Herr talman! Det finns på några områden sannerligen mycket stora hot och väldigt stora utmaningar i vår värld, som jag har velat peka på. Men det finns också ljus och framsteg som görs. Det är inte bara hungern som minskar. Friheten, antalet demokratier och människor som lever i frihet ökar också. Men det kvarstår mycket. Demokratin är nyckeln, och globalisering och öppenhet är motorn för en sådan utveckling. När stenkastning, upplopp och nu på senare tid hot om terrordåd hindrar internationella organisationer och valda ledare att träffas för att driva ett utvecklingsarbete är det inte bara ett demonstrationstillfälle för globaliseringsmotståndarna som fryser inne. Det är också ett tillfälle för radikala krafter att driva utvecklingen framåt. Det är ett tillfälle för de politiska ledare som vill ha något annat än den nuvarande situationen som fryser inne när mötena hindras. Därför måste vi i Sverige mycket tydligt stå upp för att den typen av internationella sammankomster inte bara ska äga rum. Vi måste även i fortsättningen vara beredda att stå för dem. Motståndarna ska aldrig få hindra demokratiskt valda ledare att träffas. De ska inte få skrämma ledarna till att gömma sig bekom taggtråd och i bunkrar. Möten ska kunna ske och radikala krav ska kunna ställas i öppenhet även i fortsättningen. Arbetet för internationell öppenhet, internationellt samarbete och förbättrade villkor för u-länder i ett globalt samarbete är en bjudande plikt för oss liberaler. Demokrati, mänskliga rättigheter och utveckling kräver att vi här och nu arbetar för ett höjt och effektivt bistånd, att det verkligen blir en ny frihandelsrunda som släpper in u-länderna och att vi avreglerar de rika ländernas jordbruksprotektionism.

Herr talman! Det var en minister som tidigare här i dag sade att framtidstro är demokratins livsluft. Jag tror att han i sin tur citerade en känd politiker. Jag skulle gärna vilja stämma in i det. Jag tror nämligen att framtidstron och visionen är det som lyfter oss i en kanske just nu ganska trött demokrati. Det är för många en trött demokrati som har stelnade partistrukturer med stora förluster av medlemmar i partierna. Fortsätter utvecklingen på detta sätt skulle våra partier vara medlemslösa år 2013. Det är nämligen 30 000 medlemmar per år som lämnar våra partier. Nu tror jag att det planar ut. Det ska väl i alla fall inte vara så illa. Men det visar på en trend. Speciellt de yngre människorna ser inte längre riktigt partistrukturerna och partierna som bärare och förvaltare av de idéer som ungdomarna har. Det tycker jag är en varningssignal. Vi har samtidigt utvecklingen av Internet och de samtal som framför allt ungdomar har med varandra runt hela jorden. De kommunicerar lättare med en kamrat i Australien än med grannen i samma farstu. Den utvecklingen måste vi också följa väldigt noga och ta på allvar. För att få människorna intresserade av politik och våra medborgare delaktiga måste vi också lämna ifrån oss en del av makten. Vi måste låta människor känna delaktighet och ansvar. Jag menar att med ökad delaktighet följer ökat ansvar. Vi behöver anordna fler fysiska arenor där vi kan träffas och diskutera verkliga problem, om det nu handlar om klimatet, vägar, Östersjön eller vad det kan vara. Det är något vi måste göra för att konkurrera ut dokusåporna, Robinson och allt vad det heter, där man har fantasier, låtsaslösningar och människor inte konfronteras med verkligheten. De tendenser vi har i den s.k. upplevelseindustrin är väldigt allvarliga. Hur ska vi få människor intresserade av politik? Det finns trots allt undersökningar som visar att framför allt ungdomar har ett intresse. Det handlar om att just ge utrymme för intresset, de rätta instrumenten och de rätta verktygen. Jag vill egentligen inte ha politikerplikt eller röstplikt. På tal om plikt har vi skolplikt, värnplikt och en mängd andra plikter. Röstplikt är ett försvar för det kanske viktigaste vi har, nämligen demokratin. Då dras det ned ett rött skynke. Det kan vi inte ha. Jag tror kanske att vi inte heller ska ha det i vår demokrati. Men vi ska inte vara främmande inför tanken. Jag ser mycket hellre att vi lockar med höjt grundavdrag, en presentcheck, kaffe och kakor eller vad som helst i röstlokalen. Det ska vara någonting som gör att människor känner att om jag ställer upp på de demokratiska spelreglerna, tar mitt ansvar och går till vallokalen så får jag också någonting tillbaka. Det tycker jag att vi ska försöka utarbeta någon form för. Precis som tidigare talare har sagt så finns det batterier av olika idéer. Jag tror att Britta Lejon har koll på det mesta. Många av idéerna har vandrat runt i olika utredningar nu. Vi har flera utredningar som är väldigt intressanta. Det gäller inte minst Kommundemokratikommittén, som pågår nu. Jag skulle vilja ta fram ett antal av de här idéerna som jag tycker att vi måste ta på allvar. Det gäller motionsrätten för medborgarna, att utöka frågestundsinstitutet i kommunerna och att genomföra demokratibokslut som visar hur demokratin fungerar inför beslut. Vi måste öka kontaktytorna mellan kommunens företag, föreningar och boende. Vi måste också ha många fler av de gränsöverskridande projekten. Vi borde kunna införa misstroendevotum mot kommunstyrelse och kommunalråd. Vi skulle kunna ha kommunala nyval. Alla fullmäktigemöten måste självfallet vara TV och radiosända. De flesta är det nog i dag, men jag tror inte att de är det överallt. Lokala folkomröstningar är någonting som jag tror är på väg att genomföras nu. Det är väldigt bra. Om 10 % av medborgarna tar initiativ till en folkomröstning så ska den genomföras och inte kunna stoppas av fullmäktige. Vi har alltför många sådana negativa beslut från fullmäktige - 68 av 70 tror jag att det är. Därför bör man höja procentsatsen till 10 %. Sedan ska det vara en obligatorisk folkomröstning - punkt och slut. Det är också viktigt att man genomför andra reformer också. Det gäller t.ex. skilda valdagar. Jag vet att det finns ett oerhört kraftigt motstånd mot det, framför allt från Socialdemokraterna, men det är också ett sätt att visa respekt för människorna och respekt för deras ansvar och intresse för politik. Vi måste alltså ha en lite mer positiv inställning. Jag tror att det gäller både kommundelningar och möjligheter till länsbyten, som för Heby t.ex. Den viktigaste av alla de här reformerna som vi kan genomföra är kanske att sänka rösträttsåldern till Givetvis ska vi också utöka demokratiundervisningen i skolan osv. Herr talman! Jag vill avsluta med att påminna om att det finns ett mycket intressant projekt som pågår uppe i Kalix. De flesta av er vet säkert vad det handlar om. Det är ett rådslag och en folkomröstning som har genomförts där nu. Detta är oerhört intressant. 2 000 av dessa har röstat via Internet. Det är en utveckling där människor har känt sig engagerade och nu känner att de är med och deltar i besluten.

Herr talman! Det var ett intressant anförande som Per Lager höll i denna sena timme. Jag kunde instämma i mycket av det som han sade. Det gäller framför allt detta att Kommundemokratikommittén kommer med mycket intressanta förslag framgent. Huvudbetänkandet är ju framlagt, men det kommer ytterligare förslag därvidlag. Det kan jag alltså samstämma i. Men Per Lagers anförande andades också lite grann av att detta är en konstitutionell kris. Ändrar vi bara på lagar och förordningar, och om vi framför allt ser till att 16-åringar får rösträtt och kanske lite kaffe i vallokalen så löser sig allt detta. Så enkelt kanske det inte är, utan jag tror att både Per Lager och jag får titta oss om i våra politiska partier. Där finns också en kris. Jag skulle vilja ställa en fråga till Per Lager. Är det enbart genom utredningar och annat som vi löser demokratiproblemet inför en framtid, eller är detta kanske lite grann av partiernas kris också?
Herr talman! Jag visade på lite olika saker som man kan göra för att öka deltagandet och engagemanget. Jag tog både stora och små saker i en blandning. Vad gäller partiernas ansvar för situationen eller krisen när det gäller demokratin så tror jag att vi allihop har ett jätteansvar - allihop! Jag tillhör det yngsta partiet i kammaren. Jag känner att vi är framsprungna ur 1979-1980, dvs. åren kring kärnkraftsomröstningen. Jag känner mig därför ganska ung på det sättet, men jag kan redan säga att det behövs förnyelse även i mitt parti för att kunna förstå och svara mot ungdomarnas intressen. Det är svårt för oss i partierna att riktigt förstå hur vi ska kunna göra detta.

Herr talman! För 80 år sedan, den 16 september 1921, gick Signe Johansson till vallokalen i Emmaboda för att rösta. Det var val till riksdagens andra kammare och det var det första valet i Sverige med allmän och lika rösträtt för både kvinnor och män. Signe berättar själv hur hon kände det på valdagen: "Jag var så glad så jag hoppade, det är nog svårt för folk att förstå i dag. Det går inte att beskriva. Det måste man uppleva. Men det gick inte att slå sig till ro. Man trodde ju att det skulle vara bra sedan, men så var det inte. Det gällde att arbeta hela tiden för att få behålla det vi hade uppnått. Det fanns många som ville kullkasta det." Rösträtten fyller alltså 80 år i år. Den svenska demokratin är inte äldre än så. När Signe och hennes kamrater i nykterhets-, freds och arbetarrörelserna lyckades driva igenom rösträtten återstod mycket att förändra i samhället. Kraven på demokrati och rösträtt var ju inte bara formella krav. Det handlade om en befrielserörelse - friheten från förtryck, friheten att själv råda över sitt liv och rätten att tillsammans med andra forma vår framtid. En väl fungerande demokrati kräver mer än de formella institutionerna. Den kräver människors delaktighet och engagemang. Trenden mot ett lägre valdeltagande i Sverige och de västliga demokratierna är allvarlig och ska behandlas därefter. Jag är övertygad om att de svåra åren på 1990 talet med nedskärningar och hög arbetslöshet är en faktor bakom det minskade valdeltagandet. En demokrati med ett brett folkligt deltagande kräver att trygghetssystemen fungerar. Klassamhället visar sig också i människors valdeltagande. I förra valet gick 91 % av höginkomsttagarna till valurnorna, medan bara 74 % av låginkomsttagarna gjorde detsamma. Vi vet att den representativa demokratins problem inte löser sig av att vi gör marginella förändringar i våra demokratiska regler och förordningar. Ändå är det om detta som stora delar av demokratidebatten handlar. Vi frestas alla att tro att vi kan lösa problemet med ett minskat deltagande med enkla handgrepp. Men arbetet för att utveckla och stärka demokratin måste ha ett långsiktigt perspektiv. Demokratin måste också fortsättningsvis utvecklas genom och i människors frihetslängtan och önskan att tillsammans med andra förbättra Sverige. Men även om arbetet med att utveckla demokratin är långsiktigt och övergripande så finns det också ett behov av att kontinuerligt se över våra institutioner. Under detta år har därför en ny valmyndighet inrättats för att tydliggöra ansvaret för de allmänna valen. Vi har ökat öppenheten i partier och myndigheter. Den kommunala revisionen har stärkts. Demokratiutredningen lämnade sitt slutbetänkande i februari förra året. Därefter genomförde vi ett stort rådslag om Demokratiutredningens slutsatser. Kommuner, organisationer, myndigheter och enskilda har lämnat synpunkter på utredningens förslag. Och många har debatterat både demokratisyn och samhällsutveckling. Utredningen anslog tonen. Det är genom folkbildning, debatt och deltagande som demokratin utvecklas. Resultatet är en unik kunskapsbank om svensk demokrati som vi i denna kammare nu har ett ansvar för. Nu i vinter ämnar regeringen lägga en demokratiproposition på riksdagens bord. Under hösten kommer vi också att uppmärksamma 80-årsjubileet av den allmänna rösträtten. Vi gör det bl.a. genom en skrift till landets alla gymnasieelever. Den ser ut så här. Där kommer man att kunna läsa om olika svenskars inställning till rösträtt och demokrati. Där möter vi också bl.a. Signe Johansson, som jag berättade om tidigare. Detta är ett exempel på regeringens arbete med att skapa debatt och diskussion om den svenska demokratin. Andra inslag i det här arbetet, som vi har valt att kalla Tid för demokrati, är seminarier, forskarantologier och anslag till demokratiutveckling runtom i landet. Herr talman! Demokratin i Sverige är i mycket beroende av samspelet mellan medborgare, folkrörelser, myndigheter och folkvalda organ. För att det här samspelet ska fungera smidigt och för att trovärdigheten i det demokratiska systemet ska vara så hög som möjligt är det viktigt att det finns en genomgående positiv inställning till öppenhet och insyn. De sju riksdagspartierna har i en gemensam överenskommelse tagit ett stort steg när man gemensamt beslutade att öppet redovisa finansieringen av respektive parti. Regeringen avser att följa upp hur denna redovisning fungerar, men nu är det upp till partierna att visa att man tar överenskommelsen på allvar. Jag är säker på att allmänheten har ett stort intresse av en sådan redovisning. Vi lever i ett nytt politiskt landskap. Personvalsinslaget har varit en del av denna förändring. Förhoppningsvis kommer det, rätt använt, att leda till ett närmande mellan väljare och valda. Men på ett ännu mer fundamentalt sätt har det svenska medlemskapet i Europeiska unionen haft betydelse för vår svenska demokrati och politik. Jag har tidigare haft förmånen att här i riksdagen redovisa det arbete som vi lade ned under den svenska ordförandeperioden i EU för att skapa en offentlighetsprincip för de europeiska institutionerna. Vi lyckades, och om någon månad träder det nya regelverket i kraft. Att Europeiska unionen nu blir öppnare gentemot sina medborgare vet jag kommer att ha stor betydelse för unionens demokratiska utveckling. Kritiken mot globaliseringen har under senare år vuxit, och nya politiska organisationer har organiserats för att dessa frågor ska lyftas fram i rampljuset. På många håll har det lyckats bra. En dialog mellan globaliseringsförespråkare och kritiker har utvecklats. Men händelserna i Göteborg är ett exempel på när det fullständigt spårade ur. Demokratin måste kännetecknas av dialog och deltagande på lika villkor. Våldet kan aldrig accepteras som metod. Ändå har våldet fått sätta mycket av agenda för demokratidebatten i Sverige i år. Hot mot enskilda förtroendevalda, upplopp, brott med nazistiskt och totalitärt ursprung måste bemötas av demokratin. Jag och justitieministern tog tidigare i höstas initiativ till en samling för att diskutera vad vi kan göra mot de allt oftare förekommande hoten mot våra folkvalda. En arbetsgrupp som leds av Kommun och Landstingsförbunden tillsammans arbetar nu för att ta fram åtgärder. En kommitté är tillsatt för att granska händelserna i Göteborg. Regeringen står fast vid dialogen som arbetsmetod. Herr talman! Det senaste decenniet har antalet förtroendevalda minskat med runt 40 000. Den utvecklingen måste brytas. Demokratin får inte bli en angelägenhet för ett allt mindre fåtal utan måste utvecklas som ett styre av och för hela folket. Om vi ska klara ett demokratiskt samhälle med dialogen och deltagandet som genomgående tema, måste det finnas människor som är villiga att ta på sig förtroendeuppdrag. Om avståndet blir för stort mellan väljare och valda kommer missförstånden att öka. Kommundemokratikommittén som lämnade sitt betänkande i våras har bl.a. haft som uppdrag att föreslå åtgärder som underlättar för fler att ta politiska uppdrag. Jag ämnar, som jag tidigare har sagt, att återkomma med en del av de här förslagen i en proposition nu i vinter. På de 80 år som har gått sedan Signe Johansson röstade för första gången har vårt samhälle vuxit och utvecklats enormt. Vi som vuxit upp i ett demokratiskt välfärdssamhälle har förstås svårt att ens förstå den oerhörda förändring som skett under Signes liv. Under denna tid har förväntningarna på vad demokratin ska och bör åstadkomma ökat snarare än minskat. Det är en bra grund för oss att stå på inför framtiden. Nu är det vårt samhälle och vårt ansvar att bära demokratin vidare till nästa generation. Det är ett stort ansvar som du och jag, Sveriges regering, denna kammares ledamöter och Sveriges befolkning har tillsammans.

Herr talman! I propositionen om regional samverkan aviserar regeringen en översyn av uppgifts och ansvarsfördelning mellan staten, kommunerna och landstingen. Jag skulle vilja fråga statsrådet hur man tänker sig den här översynen. Handlar det om en vanlig utredning? Kommer den att vara fri att diskutera den reella innebörden i den kommunala självstyrelsen? Kan den diskutera den lagliga substansen grundlagsmässigt om så behövs? Jag undrar också - det är en fråga som jag ställde i mitt anförande - vad som har hänt med begäran om en utredning av lagprövningsrätten och folkomröstningsinstitutet. Sedan har jag en sista fråga. Hur ser Britta Lejon på riksdagens tillkännagivanden?
Herr talman! Jag vet inte om jag förstår den sista frågan riktigt. Jag ska försöka svara på Ingvar Svenssons frågor. Utredningsdirektiven till den översyn som ska ske av ansvars och arbetsfördelningen mellan olika nivåer i Sverige finns inte ännu. Då är det lite svårt för mig att här säga något mer detaljerat om vad som är tänkt att utredas, men det ska ses mot bakgrund av de diskussioner som har varit och fortfarande pågår om regioners roll i det framtida Sverige och om alla nivåers olika ansvars och arbetsuppgifter. Någon närmare innehållsdeklaration klarar jag inte av att ge för dagen. Vi får återkomma till det. Ingvar Svensson har efterlyst tillkännagivanden. Om jag nu inte missförstår Ingvar Svensson tror jag faktiskt att vi har låtit Kommundemokratikommittén ta hand om den fråga om lokala folkomröstningar som Ingvar Svensson hänvisar till. Det är naturligtvis regeringens uppdrag att noga lyssna till vad riksdagen säger.
Herr talman! Statsrådet missuppfattade mig. Det finns ett tillkännagivande om utredning av lagprövningsrätten och det finns ett tillkännagivande om utredning av folkomröstningsinstitutet på riksplanet. Jag undrar om regeringen har kommit någon bit på väg när det gäller dessa frågor. Det handlade inte om lokala folkomröstningar. Jag vet att det är tillgodosett i utredningen. När jag frågade om detta med riksdagens tillkännagivande var innebörden om regeringen tycker att det är rimligt att man respekterar de tillkännagivanden som riksdagen gör. Det finns ju exempel på att man inte har gjort det. Det debatterades t.ex. i går i kammaren. Det är ju lite märkligt att man inte vet vad den här översynen av uppgifts och ansvarsfördelningen syftar till.
Herr talman! Vad översynen syftar till är nog ganska klart, nämligen till att försöka uppnå någon form av tydlighet inför framtiden och en översyn av detta. Låt mig bara på en gång klargöra att regeringen självfallet har ett ansvar för att noga lyssna till vad riksdagen ger för tillkännagivanden. Det kan dock i vissa fall vara klokt, t.ex. mot slutet av en mandatperiod när det rör grundlagsfrågar, att faktiskt invänta en ny riksdag. Det kan vara knepigt att låta en kommande riksdag ta hand om ett arbete som en tidigare riksdag redan har satt i gång, med ledamotsfördelning och så. Heby, som Ingvar Svensson nämnde, är inte ett exempel på att regeringen inte har lyssnat till vad riksdagen har sagt. Vi har gjort exakt det som riksdagen sade åt oss att göra. Det tillkännagivandet är fullständigt omhändertaget.
Herr talman! Jag tror att vi alla vill försvara demokratin på alla sätt och vis. Men när det gäller att stärka den och utveckla den har vi lite olika idéer. Britta Lejon sade att det inte är några enkla grepp man kan ta. Nej, det ska man inte alls göra. Det här är ett långsiktigt arbete. Men man ska pröva allting. Jag satt själv som ledamot i PARK-kommittén. Vi hade en stor och klar majoritet för hur vi skulle avhända oss en del av makten, så att säga, hur vi skulle flytta ned den till den regionala nivån. Det var en tung och stor utredning som hade gått om tid på sig med många experter. Vad som har hänt nu de senaste veckorna är snabba kast. Vi har en proposition som vi nästan inte förstår. Vi förstår inte ursprunget till den och varför regeringen har gått ifrån utredningen så kapitalt. Då undrar jag: Hur ska vi ta ordentliga tag i saker och ting när vi får sådana svar från regeringen?
Herr talman! Man kan naturligtvis ha olika uppfattningar om innehåll i regeringspropositioner. Men den proposition som blev resultatet av PARK utredningen är regeringens försök att hitta en god avvägning mellan behovet av att stötta och stärka den regionala sammanhållningen och ta vara på den regionala kraftsamling som kan finnas och som finns på många håll i Sverige i dag, samtidigt som man inte utarmar statens helhetsansvar. Jag tycker nog att regeringen har försökt att åstadkomma en proposition i god ordning. Men det kan man alltid ha olika uppfattningar om, och det är också det som är syftet med debatterna i den här kammaren.
Herr talman! Det är alldeles riktigt. Visst kan det vara så. Regeringen har rätt att lägga fram vilken proposition regeringen vill. Men man kan ibland undra över varför regeringen vill ha ett underlag som är så välgrundat och sedan göra något annat. Jag skulle vilja ta en annan fråga. Det var det som ministern nämnde, om det minskade antalet förtroendevalda det senaste decenniet, de 40 000 som har försvunnit. Hur ska vi få dem tillbaka? Hur ska vi göra det mer attraktivt att vara förtroendevald? Precis som vi nu ska försöka med ett friår - dvs. göra människor fria från sitt arbete under ett år - skulle vi inte kunna försöka med andra sådana insatser som gör att människor har en större möjlighet att delta i det politiska livet? Det har att göra med bättre ersättningar och med en massa andra sådana saker. Varför gör vi inte ett försök med detta, så att vi kan se hur det verkar?
Herr talman! Jag håller helt och hållet med Per Lager, och fler andra talare, om behovet av att underlätta för människor att vara förtroendevalda. Kommundemokratikomittén har ju också lämnat ett antal förslag i den riktningen som vi så småningom ska ta hand om i en demokratiproposition. Vi måste naturligtvis ta fasta på alla möjligheter att underlätta för människor att vara förtroendevalda. Men det handlar också mycket om vad vi i partierna gör. Det handlar om vad vi gör för att stötta och rekrytera nya medlemmar, nya förtroendevalda, och vad vi gör för att dela på makten internt inom våra partier. Vi har sett att en utveckling under de senaste åren har handlat om en maktkoncentration bland de lokala förtroendeuppdragen, om att en person sitter på många uppdrag. Det är någonting som vi i stor utsträckning kan påverka inom våra egna partier. Låt oss göra en kombination: öka medvetenheten i partierna, underlätta genom förändrade regelverk och förordningar.
Herr talman! Statsrådet gav en uppfordrande exposé över de viktiga folkrörelserna och deras betydelse. Hon nämnde också hur de banade vägen för Signe Johansson, tror jag att hon hette, att 1921 vara med om det första allmänna valet för kvinnor. För en tid sedan avtäcktes en minnestavla ute i Tumba centrum strax utanför Stockholm. Den visade gamla byggnader som har försvunnit. En av kommunens förtroendemän i Botkyrka kommun, Bernt Wåhleman, kunde konstatera att för drygt hundra år sedan existerade allmän rösträtt i den lokala missionsförsamlingen, detta utan att vare sig experter eller specialister hade förestavat det. Det var en dräng från en av gårdarna, en pappersmakare och en skräddare. Det var enkla människor som fick förtroendet att vara ledare därför att de var bärare av en idé som präglade rörelsen. Sedermera hölls det också kommunala möten i denna lokal. Min poäng, herr talman, är att det inte är en klassfråga så där enkelt. Det handlar inte bara om att vara pennigstinn eller inte. Finns det idéburen verksamhet som får support kan också enkla människor vara med. Jag tror att vi inte ska tappa bort det perspektivet.
Herr talman! Visst finns det många perspektiv och många faktorer att ta hänsyn till när man tittar på orsakerna till att valdeltagandet sjunkit i västvärlden totalt sett och också i Sverige under de senaste årtiondena. Det vill jag verkligen inte förneka. Jag vill inte förringa betydelsen av att se att det är många samverkande faktorer. Men tyvärr, Elver Jonsson, är det också viktigt att se att under 90-talet har det i Sverige blivit en ökad skillnad i makt och inflytande, och också i valdeltagandet, som dessvärre går efter de gamla klassiska klassmönstren.
Herr talman! Det kan finnas en del i det Britta Lejon säger här. Men jag tror att det ligger en fara i detta att antalet förtroendevalda så dramatiskt har sjunkit. 200 000 har försvunnit på 50 år, och vi har 40 000 som möjligen är engagerade. Det är ett problem när det samtidigt blir fler byråkrater och tjänstemän. Jag har väl i något obevakat ögonblick sagt att dessa tjänstemän inte alla är politiska oskulder. Jag tror att det är viktigt att det är förtroendemän som kan stå till svars inför den valmanskår som har satt dit dem. Jag har - jag tror till skillnad från Britta Lejon, men det skulle vara intressant att veta det - motionerat om att vi borde bli fler politiker. Det är en av bristerna att det är för få som är engagerade, för få som är i aktiva uppgifter. Det är föga kostsamt, men det skulle vara en oerhörd vinst för samhället om detta blev möjligt.
Herr talman! I det sista kan jag enbart instämma. Jag konstaterar att också det socialdemokratiska partiet har tagit sig an denna fråga och satt upp en konkret målsättning om att öka antalet förtroendevalda med 10 000.
Herr talman! Jag skulle vilja börja med att tacka demokratiministern för att hon finns med här i kväll och för att hon i denna sena timma för denna debatt om demokratins utveckling. Jag skulle vilja haka på vad demokratiministern själv sade i sin historiska inledning, där hon beskrev kampen för frihet och för att själv råda över sitt liv. Det var en del som jag själv använde i mitt anförande. Jag måste få ställa frågan: Var i demokratiministerns politik kan jag finna det som ger människor frihet att själva råda över sina liv? Det finns ett antal konkreta förslag som demokratiministern har haft i sin hand. Det är förslag till att ge människor utökad och tydlig makt, som hade kunnat vara föregångare. Hebyärendet har demokratiministern haft i sin hand vid liksom också Torslandaärendet.

Fru talman! Alla i denna kammare är nog överens om att våld inte kan accepteras som politisk metod. Självfallet är det också så att statsbidrag ska gå till demokratiska organisationer. Om så inte har skett är det ett misstag.

Fru talman! Statsrådet Lejon inledde med att tala om Signe Johansson, som fick rösta för första gången 1921, och flera talare har anknutit till detta. Jag hade förmånen att vara valövervakare vid det första palestinska valet för fem år sedan, och jag upplevde då att en hel del äldre palestinier var mycket rörda när de för första gången fick rösta i ett ganska demokratiskt val. Jag tillbringade ungefär tio dagar i Nablus och bevakade tio olika vallokaler. Det är en mycket stor händelse i en människas liv att för första gången få utöva sin demokratiska rättighet. Vi har i Sverige haft rösträtt i 80 år. Vi hade dessförinnan rösträtt för män. Man kan säga att demokratin tog sin början i Sverige när fyrståndsriksdagen avskaffades för ungefär 140 år sedan. Men det finns beslut som är fattade i demokratisk ordning men som ändå inte har full legitimitet hos allmänheten. Det räcker alltså inte alltid med ett demokratiskt beslut. Med legitimitet menar jag då ett allmänt moraliskt berättigande. Det kan i brist härpå uppstå ett demokratiskt underskott. Det kan också vara tvärtom: att ett beslut saknar demokratisk förankring men ändå uppfattas positivt av allmänheten. I diktaturstater är det ofta så, om diktatorn är populär. Tyvärr var det ibland så med Hitler. Han avskydde demokratin, men ändå var en del av de beslut som han fattade populära. Bäst är det förstås om demokrati och legitimitet kan gå hand i hand. Jag vill ge ett exempel där det inte har gått på det sättet. Jag tänker på de beslut som fattades om att bilda försöksregionen Västra Götaland. Efter en utredning skrev regeringen en proposition i frågan, och riksdagen fattade beslut om att starta regionförsöket. För oss som bor i den östra delen, Skaraborg, var den nya regionen ett försök som vi inte gillade. Stödet i mina hemtrakter var näst intill obefintligt och är det fortfarande. Uppsala universitet har studerat beslutsprocessen och genomförandet av regionförsöket, och han har konstaterat att riksdagen givetvis hade fattat ett beslut i demokratisk ordning, men det var också det enda. Förslaget om en folkomröstning, som på någon vecka samlade nästan 12 000 namnunderskrifter, avslogs av landstingsmajoriteten i det dåvarande Skaraborg. Alla opinionsundersökningar visade på ett massivt motstånd, och forskningsrapporten från den statsvetenskapliga institutionen i Uppsala avslutades med ett konstaterande: Beslutet om att ingå i försöksregionen Västra Götaland fattades utan någon demokratisk förankring i Skaraborg och kan därför sägas sakna legitimitet. Fru talman! När det finns förslag om att regionerna i Italien ska få mera makt är det självklart att invånarna ska få säga sin mening, en mening som man framför i en folkomröstning. Så var det senast den 7 oktober i år, då jag var med utskottet i Toscana. Vi fick reda på att nära två tredjedelar av befolkningen med rösträtt röstade för en ökad regionalisering. Man kan därför säga att beslutet kommer att ha legitimitet, trots att valdeltagandet av tradition är mycket lägre i Italien än i Sverige. Exempel på folkomröstningar som genomförs men som inte följs har också redovisats tidigare här. Jag tänker då på Heby kommuns eventuella länsbyte. Under hela 90-talet har det funnits en opinion i Heby som går ut på att kommunen överförs från Västmanlands län och Västmanlands läns landsting till Uppsala län och Uppsala läns landsting. I folkomröstningen 1998 röstade 57,7 % för Uppsala län och 75,3 %, mer än dubbelt så höga siffror som vid det regionala valet i Italien. Kammarkollegiet lät sedan en utredning se över konsekvenserna av ett länsbyte för Heby, och man kom fram till att samtliga kriterier som indelningslagen ställer upp som villkor för en indelningsändring är uppfyllda och att Heby kommuns uppfattning bör tillmätas stor vikt när man ska fatta beslut så småningom. Ändå avslog regeringen Heby kommuns ansökan den 19 april i år, och man kom in med en ny ansökan som avslogs bara för några dagar sedan. Man kan säga att både i Västra Götaland och i Heby kommun har beslut fattats mot invånarnas vilja. I det ena fallet fick medborgarna aldrig säga sin mening; i det andra fallet har man sagt sin mening i en folkomröstning, men regeringen har inte följt folkopinionen, dvs. majoriteten i Heby kommun. Till yttermera visso har man kört över kommuninvånarna vid två tillfällen. Problemet med, som jag menar, en bristande demokrati är att folk lätt tappar förtroendet för politiken och för politiker. Antingen frågar man inte vad folk tycker, eller också frågar man vad folk tycker - folk får säga sin mening i en folkomröstning - och sedan bryr man sig ändå inte om det. Det här är frågor som vi stöter på väldigt ofta när vi talar med människor, vilket ju vi politiker har till uppgift att göra. Särskilt allvarligt är det rent allmänt i politiska val i dag om man ser till hur många som röstar och hur stor andelen är i olika åldersgrupper. I min åldersgrupp röstar över 90 % i politiska val, även 1998, medan det i de yngsta åldersgrupperna är 70 % som röstar, också 1998. Det är ungefär samma skillnad mellan äldre och yngre som Britta Lejon berörde mellan höginkomsttagare och låginkomsttagare. I den första konferensen Ungt val 2002, som Aftonbladet var med och arrangerade, sades det att väljaren i fortsättningen måste motiveras. Ingen svensk medborgare går i fortsättningen och röstar om han eller hon inte tror att det betyder någonting. Rösthandlingen måste alltså fylla en viktig funktion. Det är få som vill göra någonting om handlingen är meningslös. Det gäller också utnyttjandet av rösträtten, och det bör nog vi beslutsfattare tänka på lite framöver: Vad är det folk menar med att man lägger sin röst? Vilket ansvar har vi som ska fatta beslut sedan när vi ska fullfölja de åsikter som framfördes i valrörelsen och i valet och som vi är satta att fullfölja som förtroendevalda? Fru talman! Det kan verka lite futtigt att tala om 11 september i New York och Washington och vad som har hänt sedan dess av terror och terroristbekämpning. Men om vi ska ha en riktig samling när det verkligen krävs, t.ex. i vårt land, är det viktigt att skapa ett förtroende mellan medborgare och beslutsfattare när det fortfarande finns tid och möjlighet att göra detta. För att i någon mån återge förtroendet i Västra Götaland för beslutsfattarna, i varje fall i Skaraborg, där jag bor, är det nödvändigt att avbryta den pågående försöksverksamheten och ge oss samma möjlighet som i övriga regioner, nämligen att bygga samarbetet på kommunalsamverkan. Kommunen är ändå mycket närmare den enskilde än vad landstinget och regionen är. Jag har tillsammans med Lars Elinderson i dag lämnat in en motion med just det förslaget. När det gäller Heby så går det ju, statsrådet Lejon, att tredje gången gillt ge Heby rätt vid en ny ansökan. Ett annat alternativ är att lagen ändras så att riksdagen fattar beslut i liknande frågor i fortsättningen. Moderaterna föreslår detta just i dag.

Fru talman! Nej, det är inte futtigt att prata om Heby eller Västra Götaland, inte ens i tider som dessa. För det är precis som Lars Hjertén påpekar oerhört viktigt hur folkvalda bemöter initiativ från lokal opinion och om man över huvud taget bekymrar sig om att tillfråga någon. Men jag vill påstå att regeringen inte i Hebyfallet enbart har haft anledning att ta hänsyn till Hebyborna. Jag har stor sympati för den önskan som finns hos många Hebybor. Vi har också att se till att indelningen av riket är långsiktigt hållbar, och då finns det ett bekymmer i sammanhanget: Den frågan berör faktiskt också andra än Hebybor, och det finns en uppdelning av identiteter. Skulle vi göra det Hebyborna önskar så skulle vi så småningom ha en ny folkopinion som pratar om att den västra delen borde tillhöra Västmanland. Dessutom är det så att vi gjorde bedömningen att sjukvården, som är landstingets huvuduppgift, skulle skadas.
Fru talman! Jag känner till motiven bakom regeringens beslut, även om jag inte delar den uppfattningen. Vi hade ett parallellfall: Grannkommunerna Habo och Mullsjö hade en folkomröstning om huruvida de ville tillhöra Västra Götaland eller inte. De röstade nej, och regeringen godkände att de övergick till Jönköpings län. Jag tror att invånarna i en kommun själva bör få bestämma, om det inte föreligger enormt annorlunda skäl än vad de åberopar. Det är svårt att mot människors vilja tvinga dem in i ett län och ett landsting om det finns en stark opinion för en annan uppfattning.

Fru talman! Det är inte alltid enkelt att flytta gränser, men för att vidga perspektivet kan jag väl vara lite originell och säga att ett gott exempel på hur man gör det var när den dansk-tyska gränsen flyttades vid Flensburg 6 mil norrut. Det skedde med god folklig support. Där har många länder mycket att lära, t.ex. de som nu försöker flytta gränser med militära medel. Fru talman! När riksdagen för snart 160 år sedan beslöt om en folkskolestadga var det resultatet av liberala strömningar som drev fram reformen. Tanken som man hade byggde på att alla barn skulle lära sig läsa, skriva, räkna och förstå. Det var en viktig byggsten i den demokratisering som sedan skulle komma. Samtidig med denna reform var framväxten av de tre klassiska folkrörelserna som kom att bilda grunden för den moderna demokratin. Det var väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och den fackliga rörelsen. De hade alla det gemensamt att folklig bildning och delaktighet var en förutsättning för att forma ett samhälle där alla i praktiken hade delaktighet och inflytande. Den fackliga rörelsens barndom präglades i långa stycken av ett socialliberalt tänkande, nykterhetsrörelsen lade stor vikt vid föreningsteknik och mötesfrihetens utveckling i kombination med sociala program och väckelserörelsen kombinerade sin trosvisshet med ett engagemang för medmänniskor i närområdet, vilket snart nog skulle ta sig uttryck i internationellt engagemang. De första svenska missionärerna begav sig ut redan på 1880-talet, sådär 75 år före både svenska NIB och statliga Sida. Jag har sett på nära håll, i bl.a. ett par afrikanska stater, att när det statliga internationella biståndsarbetet är som bäst är det möjligt att förena det med svenska missionssällskaps insatser med sin nära 125-åriga erfarenhet. Vi är i den situationen, fru talman, att partierna lever i ett slags kristillstånd i den meningen att deras baser blir allt smalare, och allt färre engagerar sig i traditionellt politiskt arbete. Partierna har svårt att rekrytera och har dessutom inte orkat förnya sina arbetsformer. Det har blivit ett ökat avstånd mellan väljare och valda. Men det innebär inte att intresset för politik skulle vara borta. Ungdomar är ofta engagerade i både miljö och solidaritetsfrågor, men det politiska systemet får trots allt inte fler människor att engagera sig. I stället har fullmäktigeförsamlingar reducerats, kommunala nämnder avskaffats och styrelser tunnats ut. Det var därför jag sade här tidigare i en replik, fru talman, att jag tycker att vi ska bli fler politiker och fler som har förtroendemannauppdrag i vårt samhälle. I Folkrörelseutredningen konstateras att den representativa demokratin inte är tillräcklig. Det är särskilt viktigt då vi nämnt att de politiska förtroendeposterna blivit allt färre. Då är det viktigt att se värdet av ett vitalt och fritt föreningsliv, att uppmuntra och stödja det och att erkänna, bejaka och stimulera medborgarnas egna sammanslutningar. Utifrån liberala utgångspunkter ser vi detta inslag i vårt samhälle som en vitaliserande faktor. Det behöver dock det offentliga samhällets stöd, men inte dess styrning. Människor som har levt under odemokratiska former har i alla tider längtat efter politisk frihet och självbestämmande. Så var det under senare delen av 1800-talet och fram till 1921, som vi har talat om här i dag. Då blev rösträtten allmän och tillgänglig för alla som uppnått rösträttsålder. Det var en väldigt stor seger för den folkliga demokratin. Vi har också kunnat iaktta en frihetsvilja som bokstavligen slet sönder förtryckets bojor - det 50 åriga sovjetiska väldet i våra kommunistiska grannländer. I Baltikum för tio år sedan fick man till stånd en intensiv men kort demokratiprocess som ledde till självständighet. Man var så angelägen att man riskerade övergrepp från den kommunistiska stormakten men väjde inte för faror, och många av deras medborgare led bokstavligt talat martyrdöden för sin demokratiska frihetslidelse. Detta står i bjärt kontrast till den likgiltighet som vi ser i många västländer och inte minst i vårt eget land. Det nedrustade politiska förtroendemannaskapet borde i stället engagera fler. Fler medborgare borde vara med, och alla demokratiska länder borde fundera på hur man hanterar och stärker det folkliga engagemang som behövs i alla demokratier. När Bengt Westerberg 1983 valdes till folkpartiledare poängterade han i sitt första tal som ny partiledare att det största bidraget till en fredlig utveckling i världen skulle vara en demokratisering av Sovjetunionen. Det uttalandet slog ned som en bomb, och en känd UD-tjänsteman rusade ut och utropade att "så här får man inte säga - det är att lägga sig i andra länders inre angelägenheter". Men den nyvalde folkpartiledaren var nog mer profetisk än vad han själv anade. Sex år senare föll muren, och järnridån "drogs upp". Den demokratiseringsprocessen i östra Europa är fortfarande i sin uppbyggnad. Också där måste man på nytt vinna demokrati och ett breddat folkstyre. Också nu gäller att det största bidraget till fred, ekonomisk utveckling och social rättvisa skulle vara en bred demokrativåg över världen. Det gäller överallt, inte minst områden som Irland, Balkan, Mellanöstern, många stater i Afrika och Sydamerika. Men det gäller också västvärlden, där det finns en till synes stabil demokrati. Även i vårt land attackeras demokratin, med det som nu har präglat många tidningsrubriker, som "våldsamt upplopp", eller TV-bilder där attackerna haft både vapen och gatstenar i arsenalen. Därför har demokratisk förnyelse och utveckling hög aktualitet i vårt land. Den behöver på nytt bäras upp av folkliga rörelser. Många sådana har sett dagens ljus i kölvattnet av de tre klassiska folkrörelser jag nämnt. Det må vara på fredens, miljöns, idrottens eller folkbildningens område. Staten har ett ansvar att stödja men inte styra. Den ideella sektorn måste få sin egen norm och bedömas och behandlas utifrån sin särart. Olika samhällsstöd ska ha formen av generella bidrag, och modeller med prestationsersättningar och detaljerade projektbidrag ska endast undantagsvis kunna komma i fråga. Skilda valdagar och kommundelningar kan vara ytterligare ett bra sätt att nå målet för en uthållig demokrati. Med ett sådant arbete och programskrivande får "bläcket aldrig torka". Till sist tror jag att det är viktigt att varje individ ges maximalt utrymme och inflytande, men jag konstaterar ändå i likhet med vad en tidigare folkpartiledare, Gunnar Helén, uttalade i sin bok, att "vår frihet har vi i gemenskap". Ett modernt samhälle kräver mycket av samverkan, och från liberala utgångspunkter är det viktigt att söka en sådan balanspunkt där frihet och rättvisa kan förenas. Sker det, fru talman, finns det goda förutsättningar för ett harmoniskt samhälle.

Fru talman! Göran Lennmarker säger att det inte finns något samband mellan fattigdomen och de terrordåd vi ser. Menar Göran Lennmarker att denna typ av terrordåd ändå skulle förekomma och att det inte skulle göra någon skillnad om vi hade lyckats bekämpa fattigdomen och få en ökad demokratisering?

Fru talman! Borde då inte slutsatsen vara att det är oerhört angeläget att vi demokratier tillsammans kämpar för att se till att få bort fattigdomen och få demokratin att öka i dessa delar? Jag är helt säker på att de människor som nu drabbas av bomber i Afghanistan inte hade valt bin Ladin som sin ledare om de hade fått välja, utan då hade det sett helt annorlunda ut.